Herr talman! Den svenska krisen hör naturligtvis samman med den lågkonjunktur som har påverkat hela världen. Men vi vet alla mycket väl att vår svenska kris är betydligt djupare än så. Vi lider också av de hemmagjorda underliggande strukturella problemen i den svenska ekonomin, problem som under 80-talet faktiskt har sopats under mattan och nu likt en tidsinställd bomb exploderar. Kjell-Olof Feldts uppriktiga beskrivning av rosornas krig och valrörelserna är ett tidsdokument att hämta viktiga lärdomar ur. Den ena stenen lades på den andra och ökade bördan av det strukturella underskottet. Det är beklämmande att de socialdemokratiska ledamöterna nu berömmer sig av en uppfinningsrikedom, som är så stor att de har i stort sett alla lösningar som behövs för att klara den kris som de själva har huvudansvaret för. Magnus Persson apostroferade frånvarande här för ett par timmar sedan och talade om att Värmland blöder. Ja, det är många som hyser samma oro för Värmland. Men låt oss inte glömma att inkubationstiden för den blödarsjuka som har drabbat Värmland och även Sverige är betydligt längre än de 16 månader som har passerat sedan Socialdemokraterna fick lämna ifrån sig regeringsmakten, för att inte nämna de knappa sju månader som fyrpartiregeringens första budget har varit i kraft. Själva bakterien bakom denna sjuka fanns gömd i det socialdemokratiska valfläsket. Nu har vi den här situationen. Den drevs fram till sin kulmen trots vissa varningar. Att vi måste effektivisera och vitalisera den offentliga sektorn torde det inte råda någon oenighet om. Men därtill måste vi också skapa klimat och förutsättningar för en expansion av industri och tjänstesektorn, själva motorn i ekonomin. Att främja uppkomsten av många fler småföretag är utan tvivel en av de viktigaste bitarna i den rekonstruktion av näringslivet som måste ske. Här räcker det inte med vackra ord om hur viktigt det är att satsa på småföretagen och på nya företag. Här behövs en klar och målmedveten strategi med uthållighet och långsiktighet. Regeringen har gjort en hel del för att förbättra situationen, inte minst på skatteområdet. Mycket återstår trots detta fortfarande att göra. Det gäller bl.a. företagarmiljön, kapitalförsörjningen och arbetsrättslagstiftningen. Ett positivt företagarklimat med betoning på småföretagen är en vinst för hela samhället. Den verkligt stora vinsten för samhället är en gynnsam småföretagarmiljö med etiska förtecken. Här finns fördelar med genomslag i ekonomin, som vi kanske inte ens anar vidden av och som är svåra att beräkna. Det kan ge effekter som mycket väl kan kallas dynamiska effekter. Jag kommer strax till konkreta förslag, som kan bidra till en sådan miljö. Jag har en övertygelse om att etik och moral står högt i kurs hos de flesta småföretagare. Etik och moral är för många framför allt en fråga om långsiktighet, ansvarstagande och gammaldags hederlighet. Den förtroendekris som har drabbat bank och finansväsendet har i viss mån drabbat även andra parter. De brottsliga inslagen i bankkrisen kastar en obehaglig skugga även över de många hederliga, ansvarskännande och hårt arbetande företagarna. Det är viktigt att visa att vi tror på företagandet och att ingen möda lämnas ospard för att utreda brottsliga inslag. Men detta får inte hindra oss att aktivt och målmedvetet skapa bra villkor för tillväxtföretag. Det är att bejaka ett för alla välbehövligt lyft av den etiska dimensionen i den ekonomiska verksamheten. Den som driver ett företag måste ta hänsyn till många faktorer. Framför allt är han beroende av sina kunders och leverantörers förtroende. Ett sådant förtroende byggs upp under många år och bevaras genom ett seriöst och ansvarsfullt agerande. En tragisk omständighet för många företagare i dag är att just uthålligheten och den goda affärsmoralen blir deras fall. Ambitionen att inte bryta långvariga affärsrelationer trots kärva tider leder inte sällan fram till tråkiga, meningslösa och för alla parter förlustbringande följdkonkurser. Jag vill litet otåligt peka på ett konkret förslag, som jag vet att det arbetas på och som behöver komma fram snarast möjligt, nämligen en ändring av prioriteringsordningen vid konkurser. En sådan ändring måste snarast genomföras. Staten kan inte gå in och ta pengar före oskyldiga underleverantörer. Jag tror att vi måste ta ett större ansvar för att se till att onödiga följdkonkurser undviks. Det är viktigt att stimulera ny och småföretagandet. Jag vill också peka på ytterligare ett initiativ, nämligen tillsättandet av en småföretagarminister. I nuvarande läge anser jag det befogat. Småföretagens ställning måste stärkas ytterligare, trots att en hel del redan har gjorts i det avseendet. Frågor som berör små och medelstora företag behandlas i dag i flera olika departement. Precis som på bostadsområdet anser jag att det finns behov av en ansvarig samordnare av dessa frågor. Det borde vara lämpligt att ge denne ansvarige och samordnande person för små och medelstora företag ministers ställning. Detta framför jag såsom ett konstruktivt förslag i offensiv anda och inte såsom en kritik av näringsministern. Jag vill också peka på att det finns behov av att tillsätta en kreditmarknadsnämnd, som skulle kunna ge styrka åt småföretagen i deras kontakter med bankerna, en nämnd som skulle kunna ha till uppgift att bevaka och pröva bankernas agerande i olika situationer.
Herr talman! Först en stilla reflexion. Förslaget om en småföretagarminister måste naturligtvis, även om motsatsen hävdas, rimligen uppfattas som en om inte förstucken så ändå rätt tydlig kritik av nuvarande politik. Jag tror att Roland Lében gör en riktig bedömning. Det finns behov av en uppryckning för att de småföretag som i dag är oerhört trängda av den allmänna ekonomiska utvecklingen, regeringens åtstramningspolitik och bankernas problem tillsammans med de skyhöga räntorna får ett samlat stöd. Det borde rimligen vara näringsministerns bord. Men Roland Lében och jag torde vara överens om att han inte räcker riktigt till. Han når inte ända fram. Bortsett från detta vore det intressant att höra en utläggning från Roland Lében, eftersom han tar upp de etiska frågorna, och en betraktelse från kds utifrån ett etiskt perspektiv på vad vi har upplevt under den senaste tiden omkring riskkapitalbolaget Atle. Vari finns det etiska i den hanteringen? Vari finns det etiska när man nu handlar med de pensionspengar som man satte av en gång i tiden för att långsiktigt säkra ålderdomens försörjning? Man handlar nu med dem på marknaden, där varje krona plötsligt är värd bara 70 öre. Hur ser Roland Lében från sitt etiska perspektiv på den typen av riskkapitalförsörjning?
Herr talman! Först detta med en småföretagarminister. Jag sade ärligt och uppriktigt att det var ett offensivt menat förslag. Jag känner stor respekt för det som har gjorts. Socialdemokraterna lämnade ett stort träsk efter sig att ta itu med. Därför är det ett offensivt förslag och inte någon kritik. Vari ligger det etiska perspektivet? Ja, jag frågar mig vari etiken ligger i att den socialdemokratiska ledamoten står här och vill föregripa alla kvalificerade utredningar av eller inblickar i ett visst ärende, som vi bara har fragmentarisk kunskap om i dag. Det tänker jag inte nedlåta mig till att göra.
Herr talman! Jag har inte bett Roland Lében att uttala sig om någon juridisk granskning. Det kan Finansinspektionen göra eller den som äger tillgång till handlingarna. Det kan styrelseledamöterna själva kasta ljus över. Vad jag begärde var att kds, som i alla sammanhang ger sig ut för att företräda etik och moral, skulle ha någon uppfattning om det faktum att man nu handlar med pensionspengar, där pensionskronan plötsligt devalveras till 70 öre. Finns det ingenting stötande i detta? Är det en verklighet som kds vill förbigå med tystnad? Har ni ingen uppfattning om den saken? Det var detta jag efterlyste. Beträffande en småföretagarminister, vill jag säga följande. Det är klart att det kan uppfattas som ett regeringspartis brist på utrymme att göra politik att komma dragande med krav på ytterligare en minister. Det är väl så man välvilligt kan tolka detta. Men nog är väl udden ändå riktad mot bristfälliga insatser från ett av de partier som ingår i den regeringskoalition som Roland Lében faktiskt själv är en del av. På något annat sätt kan det rimligen inte tolkas.

Herr talman! Jag var på sammanträden under hela gårdagen och under hela gårdagskvällen. Jag arbetade i natt och började igen kl. 7 i morse, och jag har varit på sammanträden hela dagen. Jag kan ärligt säga att jag faktiskt inte har tagit del av några som helst detaljer i det som Göran Persson refererar till. Jag har bara i denna debatt hört ryktesvis litet grand om detta. Därför tänker jag inte ge mig in i detta. Jag kan naturligtvis fråga vari det etiska låg i att under 80-talet ta 15 miljarder av försäkringspengarna från pensionsspararna, vilket Göran Perssons parti gjorde. Vari ligger det etiska och det moraliska i att ta pengar ur arbetsmarknadsfonderna för att bygga ut den offentliga sektorn och hjälpa till att skapa de problem som vi i dag har? Man skall nog inte kasta sten i glashuset. Om denna diskussion kan jag bara säga att jag inte går in i en diskussion om det ärende som nu är aktuellt och som jag inte har tagit del av.

Herr talman! Det moderatledda Näringsdepartementet har marknaden som sin ledstjärna. Denna obeskrivliga marknad skall lösa alla problem. Marknaden skall skapa nya företag, produkter och innovationer. Marknaden skall enligt icke-minister Per Westerberg och de borgerliga ledamöterna i denna riksdag också lösa finansieringsfrågorna för de små och medelstora företagen. Vi socialdemokrater har inte denna övertro på marknaden. Vi menar att det, för att få i gång en väl fungerande näringspolitik, behövs många olika komponenter. Vi socialdemokrater har anvisat vägar genom de motioner som vi har väckt i samband med den allmänna motionstiden. För att åstadkomma en positiv näringsutveckling i Sverige måste åtgärder vidtas på en bred front.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 Vi socialdemokrater kräver att det snarast utarbetas ett samlat näringspolitiskt program riktat till små och medelstora företag. Programmet skall utformas med ett Europaperspektiv. Vi menar att en samordning måste ske med EG:s näringspolitik. Inom EG, till skillnad från Sverige, bedrivs en aktiv näringspolitik, som bl.a. innehåller satsningar på olika branschprogram. Det näringspolitiska program som vi anser skall utarbetas bör innehålla konkreta och handfasta stöd till de små och medelstora företagen för att de skall kunna komma ut på Europamarknaden. Det handlar om kunskapsstöd av olika slag, t.ex. i form av marknadsföring, utbildning för förbättrade språkkunskaper och ökad förståelse för kulturella skillnader. Ett annat viktigt inslag i programmet skall vara att småföretagen informeras om de möjligheter som ett kommande EES-avtal innebär. För att fullfölja uppgifterna på detta området behövs en kompetent och kraftfull aktör -- en statlig sådan. Vi menar att NUTEK är den statliga myndighet som kan dessa frågor. Men då gäller det att upprusta i stället för att nedrusta denna myndighet. NUTEK är den myndighet som bäst kan föra ut dessa uppgifter. Under det senaste året, och även under denna debatt, har riskfinansieringsfrågor diskuterats. Det är många som har synpunkter på detta område. Bland småföretagare finns det en mycket stor oro för produktionen och för de anställda på grund av svårigheter med finansieringen. Under höstriksdagen fattade vi beslut om flera förändringar till nya organisationer inom riskfinansieringsområdet. Vi socialdemokrater har inte, som den borgerliga regeringen brukar hävda, sagt nej till alla dessa förslag. Vi är beredda att ge den nybildade Industri och nyföretagarfonden en chans. Vi menar att det inte är enbart de nystartade företagen som behöver stöd. Det är de redan befintliga företagen som i dag är i behov av mycket stort stöd för att komma över den nedgång i konjunkturen som vi nu upplever. Utvecklingsfonderna är ett regionalt organ som har kompetens att bedöma företagen ute i sina resp. län. Närheten och kompetensen är viktig, och vi vet att den finns hos utvecklingsfonderna. Riskkapitalmarknaden är ett område där det är nödvändigt med ett samspel mellan offentliga och privata aktörer. Från Näringsdepartermentet måste det finnas en större förståelse för de villkor som småföretag verkar under. Småföretagen måste veta att det finns ett riskkapitalsystem med aktörer som visar mod, uthållighet och tålamod. Därför vädjar jag till denna regerings ledamöter att ta på sig glasögon, så att de ser verkligheten.

Herr talman! Först vill jag peka på att den forskningspolitiska propositionen inte har kommit ännu. Men om det är som statsrådet säger, att det kommer en hel del om branschprogram och annat, tar vi den debatten den dag propositionen kommer. Då granskar vi också de motioner som har lagts fram. Jag vill på precis samma sätt som Per Westerberg, med en papegojas envishet, upprepa det vi har sagt. Ett näringspolitiskt program anser vi måste utarbetas, och det bör innehålla konkret och handfast stöd och stimulans till de små och medelstora företagen, så att de kan komma ut på Europamarknaden. Det handlar om kunskapsstöd, det handlar om hjälp med marknadsföring. Detta tycker vi att det är rimligt att den borgerliga regeringen snarast lägger fram ett samlat initiativ till, så att vi kan stötta de små och medelstora företag som finns i Sverige. Vid valutans avreglering har jag inget minne av att någon borgerlig politiker i denna kammare sade: Nehej, vi skall inte avreglera nu. Där tror jag att vi har ett gemensamt ansvar, om den frågan skulle behöva diskuteras i detta sammanhang.
Herr talman! För den misslyckade avregleringen under 80-talet tror jag att det finns ett stort ansvar hos socialdemokratin. Jag delar i och för sig uppfattningen att ingen helt kan svära sig fri. Så till vida ger jag Birgitta Johansson rätt. Vi har inte varit emot avreglering, däremot har vi vänt oss mot ordningsföljden. Vi borde ha fått räntekänsligheten genom en tidig marginalskattereform, sedan valutaavregleringen och sedan kreditavregleringen. Då hade det kommit i rätt ordning. Då hade vi förmodligen inte fått en värre finanskris än i jämförbara länder, och de har det allvarligt nog. Jag är i och för sig smickrad över att den socialdemokratiska oppositionen vill att det skall vara den borgerliga regeringen som utarbetar det näringspolitiska programmet för de små och medelstora företagen. Det är ett erkännande i sig. Genomförandet av småföretagarnas program, som är ett mycket omfattande näringspolitiskt program, skall göra Sveriges småföretagare till Europas kanske mest konkurrenskraftiga. Vi genomför satsningar på ett informationscenter i Sverige för hela Europa. Där kan man föra samman olika små och medelstora företag och deras produkter för att på det sättet hjälpa dem ut i Europa. Vi reformerar hela exportorganisationen för att på det sättet ytterligare stärka vår konkurrenskraft. Vi förändrar skatteförhållandena för småföretagen, eftersom de har gjort att vi har färre småföretag i Sverige än i andra jämförbara länder. Herr talman! Jag tycker att det vi gör och det vi har aviserat är utomordentligt omfattande. Men det socialdemokratiska bidraget till de här reformerna är höjda energiskatter, höjda arbetsgivaravgifter, beskattning på arbetande kapital och en rad olika åtgärder som knappast kan mötas av några större ovationer från den här kategorin av företag.
Herr talman! Marginalskattereformer och i vilken ordning valutans avreglering kom tycker jag att den dåvarande moderata oppositionen kunde ha medverkat litet annorlunda i, eftersom Moderaterna inte ville vara med i några skatteuppgörelser i början av 80-talet, utan valde att i stället kliva av det borgerliga regeringssamarbetet, just på grund av skattefrågorna. Det finns mycket historia som vi kan prata om när det gäller de här frågorna. När det gäller omfördelningar och upprustningar som behöver göras har vi socialdemokrater ingen annan väg att gå än att be den borgerliga regeringen förstå våra motioner och lägga fram de konkreta förslagen. Vi kan inte be någon annan just nu i varje fall. Vi har naturligtvis en ambition att själva, så snabbt som möjligt, dock senast efter valet 1994, kunna lägga fast ett samlat program som ger små och medelstora företag en möjlighet att överleva, kunna utveckla nya produkter och vara med och slåss på Europamarknaden med de allra bästa förutsättningar. Men det räcker inte med enbart de förslag som den borgerliga regeringen redan har lagt fram och snabbt tänker lägga fram. Ett samlat program är vad småföretagarna själva vill ha. Det räcker inte för det moderatledda Näringsdepartementet att enbart lägga fram vad företagarnas riksorganisationer har begärt, för som enskilda företagare står de inte bakom sin huvudorganisation.
Herr talman! Jag noterar att Socialdemokraterna inte anser att småföretagarna har samma åsikt som deras organisationer, vilket är nog så anmärkningsvärt. Jag tycker inte heller att den ''track record'' som Socialdemokraterna har på det här området precis imponerar. Vi gör skattesänkningar, vi gör förändringar för riskkapital, vi gör förändringar i arbetsrätt och avregleringar. Menar Birgitta Johansson allvar med förbättringar för små och medelstora företag, vilket jag hoppas att hon gör, hoppas jag också att vi skall få se en konstruktiv och positiv debatt om arbetsrätten. Det är kanske den viktigaste frågan för många små och medelstora företag, vilket märks om man går runt och lyssnar på dem och om man följer de enkätundersökningar som har gjorts.

Herr talman! Jag hade litet tur. Jag trodde nämligen att mitt ärende skulle hamna under övriga frågor på fredag. Det hamnade faktiskt under rubriken Näringspolitik, men kunde även ha hamnat under Miljöpolitik. Det är ju ärendet efter detta, så det hade inte varit så farligt. Herr talman! Dagens politiker måste ta anvar för den politik som gårdagens politiker fört vad gäller folkets inställning till bilism och bilindustrin. Vi har i dag 3,6 miljoner personbilar och 5,1 miljoner körkortsinnehavare. Vi inser till fullo att bilen har kommit för att stanna. Vi vill att bilen även i framtiden skall vara en huvudtransportör för svenska folket. 80 % av allt resande sker i dag med personbil. Kombinerat med snabbtåg, buss och flygförbindelser på de längre avstånden kommer bilen att vara ett oslagbart transportmedel för svensken. Vi inser också att det är vår plikt som dagens politiker att värna om miljön i innerstäderna, för hela landet och för övrigt för hela världen. I en rapport som finns nämnd i näringsutskottets betänkande 1990/91:NU3 påpekas mycket riktigt att en ändring av teknikutvecklingen och inte en ändring av transportstrukturen måste till för att minska utsläppen radikalt eller t.o.m. ned till noll. Sveriges välstånd bygger till stor del på den svenska bilindustrins framgångar. 14 % av Sveriges totala export 1990 producerades av bilindustrin. Vi har en duktig bilindustri i Sverige, och vi nydemokrater kommer, förhoppningsvis tillsammans med många andra politiker, att värna om denna industri. Trots att bilindustrin är starkt exportberoende, 85 % 1991, behöver svensk bilindustri en stark hemmamarknad. Ibland räcker inte marknadskrafterna till. Här hopppades jag att ministern skulle haja till litet grand, eftersom han tillhör Moderaterna. Då måste marknaden styras av våra värderingar och våra mål. Ny demokrati vill genom en politisk process påverka spelreglerna för marknaden. Vi föreslår därför att Sverige inför en lag som harmoniserar med de regler som kommer att gälla i flera amerikanska delstater fr.o.m. 1998, och som många övriga länder faktiskt diskuterar att följa. För att stimulera det svenska näringslivet, med fordonsindustrin i spetsen, vill vi adoptera en modernisering av den kaliforniska luftvårdsplanen för vägtrafik. Som en fortsättning föreslår vi att Sverige siktar på en lagstiftning om att endast nollemissionsfordon får brukas i städer som har mer än 45 000 invånare. I framtiden finns det flera lösningar till nollemissionsfordon. Elfordon är i dag den enda kända lösningen, men forskningen pekar mot att även andra lösningar kommer att finnas inom ett antal år. Vi vill som ett led i att införa nollemissionsfordon stimulera och därmed stödja forskning och utveckling av inhemskt producerade bränslen, som är ickefossila och som kan användas i vägfordon. Denna påverkan av marknaden bör bli en injektion för svenskt näringsliv, t.ex. fordons-, data-, elektronik-, batteri-, flyg och försvarsindustrin. Dessutom fås en konstruktiv samverkan, ett växelspel, mellan samhällets aktörer -- ett sådant växelspel som gjort Japan till en av världens starkaste nationer. Vi vet att denna utveckling kommer förr eller senare. Med utgångspunkt i att få trovärdighet måste vi i Sverige våga visa på nya vägar att lösa problem. Ny demokrati vill med ett krafttag förbättra miljön och ge den svenska industrin en nytändning. Sverige måste markera transportområdets betydelse för miljön, och vi måste genom att vara tydliga och konkreta visa att vi tar ett ansvar. Genom ett förhoppningsvis brett politiskt samförstånd visar vi den övriga världen hur Sverige politiskt och praktiskt börjar genomföra systemförändringar. Vi svenskar är mer eller mindre tvingade till att föregå med gott exempel för det övriga Europa, om vi skall kunna komma till rätta med våra miljöproblem. För att få EG inkl. England att minska sina utsläpp från t.ex. fordon måste vi visa att det går att genomföra. Det är nämligen från det övriga Europa som de stora utsläppen kommer. Det är bara en bråkdel som produceras i Sverige. I Dagens Nyheter den 11 januari 1993 kan man läsa om att ekologisk kollaps hotar skogen och att Baltikum kan hindra att den svenska skogen dör''. Vi har också kunnat läsa ett TT-meddelande som berättade om att en liten vit ballong som hittades på Hisingen i Göteborg hade uppsänts från ett barnhem i Frankrike. Det är ett typiskt belägg för hur vi från kontinenten kan få in sådant som där släpps ut, som t.ex. miljöförstörande utsläpp från bilar.

För den händelse att jag inte har talat tillräckligt tydligt här i dag vill jag också hänvisa till Ny demokratis motion nr 93. Jag kommer personligen att sända över den till näringsministern.

Herr talman! En av regeringens och riksdagens viktigaste uppgifter är att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation. Näringslivet försvagades, småföretagen glömdes bort och näringslivsklimatet blev illa skadat genom Socialdemokraternas framfart under årens lopp. När villkoren i Sverige upplevdes som mindre förmånliga röstade arbetskraft, kapital, företagare och företag med fötterna och sökte sig till regioner där förhållandena upplevdes som mer rimliga. Investeringarna försvann ut ur Sverige i oroande omfattning i slutet på 80-talet. Kurvan över industrisysselsättningen vände brant neråt i slutet av 1989. Från den tidpunkten och fram till valet 1991 försvann ungefär 10 % av alla industrijobb. Nedgångstakten efter valet är densamma som före valet. Varaktigt trygga arbeten kan åstadkommas bara genom att väl fungerande företag kan och vill etablera sig i Sverige. Det gäller därför att återskapa goda förutsättningar för produktivt arbete i Sverige. Näringsministern har redovisat de olika satsningar som görs på småföretag och tillväxtföretag, teknologisk och annan infrastruktur, teknisk forskning och utveckling samt den sänkning av näringslivets kostnader med 40 miljarder som genomförts. Skatter som förstör och bromsar företagande har sänkts eller tagits bort, osv. Inte minst viktigt är det att regeringspolitiken skapar optimism och framtidstro hos företagen. Regeringen har därför alltifrån starten gett tydliga signaler till företagen, signaler som innebär en vändpunkt för företagsklimatet i Sverige. Detta har, trots att den nuvarande situationen är så svår och besvärlig, enligt en undersökning gjord av NUTEK också resulterat i att företagen gett uttryck för optimism och framtidstro. Samma optimism vad avser vårt lands framtidsmöjligheter gav också Percy Barnevik uttryck för för några dagar sedan. Att företagen själva, trots den nuvarande situationen, har en tro på framtiden bådar gott för vad som komma skall efter lågkonjunkturen. Herr talman! På ett område som berör företagens villkor är jag kritisk mot den politik som förts av regeringen. I dagens svåra läge på arbetsmarknaden borde varje tillfälle att underlätta för de svenska företagen tas till vara. Mot denna bakgrund för Sverige enligt min mening en oförsvarlig och olycklig politik i fråga om Att Sverige håller fast vid sanktionerna mot Sydafrika när hela världen öppnat upp för handel och investeringar i landet har ingen annan effekt i praktiken än att svenska företag missgynnas. Det är inte rimligt att vi har kvar sanktioner som innebär att svenska företag riskerar att hamna helt på efterkälken när tyska, franska, japanska och andra länders konkurrentföretag i godan ro kan etablera sig och ta marknadsandelarna. Nu beviljar regeringen visserligen dispenser, och det är ju väl. Men det finns många företag i vårt land, både små och stora, vars tillväxtmöjligheter bromsas genom sanktionerna. Sydafrikamarknaden är viktig, eftersom den ofta utgör en inkörsport för verksamhet i hela södra Afrika. Betydelsen på sikt av ett upphävande av sanktionerna är naturligtvis svår att uppskatta. Men klart är att vi redan i dag genom sanktionspolitiken hindrar att nya arbetstillfällen kommer till stånd i Sverige. Vi här i kammaren och vår regering borde uppmuntra vartenda nytt arbete som kan skapas i våra svenska företag. Sanktionerna hindrar och bromsar och borde avskaffas omedelbart. Alla ledamöter i denna kammare och alla i vår regering som anser att det är viktigt att få fram nya arbetstillfällen borde stödja mitt förslag att sanktionerna mot Sydafrika omedelbart skall hävas.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att jag till 100 % stödjer Karin Falkmer när det gäller önskvärdheten av att avskaffa sanktionerna mot Sydafrika. Det var i den delen ett mycket bra tal.

Herr talman! Göran Persson sade i inledningen av denna näringspolitiska debatt att den ekonomiska kris som råder i mångt och mycket är en industrikris. Hela det svenska näringslivet, i synnerhet industrisektorn, befinner sig i en mycket allvarlig situation. Jag instämmer helt i de inledningsorden. Men till detta kommer den ekonomiska brottslighetens skadeverkningar, som är omfattande och i hög grad drabbar såväl anställda som näringsidkare och samhällsmedborgare i övrigt. Ekobrottsligheten kräver kraftfulla motåtgärder, och många vägar måste prövas för att bekämpa den. Vi vet att ekobrotten kostar skattebetalarna miljarder kronor årligen. Därför är det märkligt att regeringen inte visar något större engagemang i denna fråga. Den ekonomiska brottsligheten snedvrider dessutom konkurrensen så att skötsamma, seriösa företag slås ut eller tvingas bli oseriösa för att överleva. Denna utveckling har gått mycket långt i vissa branscher. De arbetsgivare som gör rätt för sig i samhället kan inte konkurrera på likartade villkor som dem som t.ex. inte betalar sina skatter eller inte betalar sina anställda avtalsenliga löner. Frågan om en begränsning av företags fria etableringsrätt har aktualiserats vid åtskilliga tillfällen, inte minst på kongresser inom fackföreningsrörelsen. Kraven på någon form av näringstillstånd/körkort har trots detta ännu inte lett till något resultat. Sverige har vid en internationell jämförelse en närmast unik frihet för företagsetablering, trots att etableringsfriheten inom flera näringssektorer är begränsad genom olika former av kontroll. Dit hör auktorisation, licensförfarande, allmänna behörighetskrav, m.m. Det kan därför knappast hävdas att en kompetens och vandelsprövning skulle inskränka näringsfriheten. Missbruk av den fria etableringsrätten är ett grundläggande hot mot näringsfriheten och den sunda konkurrensen. Det är vår skyldighet att värna näringsfriheten, de anställda och de seriösa företagen. Här är kontroll, prövning samt riktade åtgärder mot ekonomisk brottslighet och oseriösa näringsidkare a och o. Under 1992 redovisade Brottsförebyggande rådet sin studie av ekonomisk brottslighet. Den visar att det förekom misstanke om ekonomisk brottslighet i hälften av de studerade företagen. I sanningens namn skall det dock påpekas att det inte enbart rörde sig om skattebrott. Arbetsmiljöbrott, svart arbetskraft osv. måste nämnas för att göra bilden komplett. Anlitande av svart arbetskraft har på senare tid ökat oroväckande i omfattning, och det döljs heller inte längre. I lågkonjunkturens kölvatten ökar både svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet ytterligare, vilket är förödande för samhällsutvecklingen. De seriösa arbetsgivarna måste kunna känna förtroende för och veta att de har stöd från samhället i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det stödet -- vill jag påstå -- har inte de seriösa arbetsgivarna och näringsidkarna i dag. Visa förtroende för de seriösa företagen. Bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det är en viktig del för att nå vägen till vändning i den bekymmersamma situation som vi i dag befinner oss i och för att åter få fart på hjulen. Sverige har för sin framtid och för sin sysselsättning ett mycket stort behov av ett starkt småföretagande. En aktiv näringspolitik kräver att staten förfogar över såväl kompetens som resursstarka aktörer. Regeringen har knappast visat några framfötter på dessa områden. Jag sade i inledningen av mitt anförande att de ekonomiska skadeverkningarna drabbar oss alla. Detta gäller inte minst de felaktiga fastighetsspekulationer som ägt rum i många banker och företag. Tyvärr får alla, inte minst de lågavlönade och de arbetslösa, vara med att betala notan. Det drabbar hårt och mycket orättvist. Jag förutsätter att den ekonomiska brottsligheten kommer att belysas ytterligare under den allmänpolitiska debatten. Det är nödvändigt för att få dessa frågor i fokus. Ändå kunde jag inte låta bli att ta upp dessa frågor även nu när vi behandlar näringspolitiken, eftersom sund konkurrens, stöd till seriösa företag och åtgärder för att komma åt ekobrott i allra högsta grad hör hemma i den näringspolitiska debatten.
Herr talman! Det råder inget tvivel om att den ekonomiska brottsligheten skall bekämpas. Men det gäller att göra det på ett förnuftigt och bra sätt. Etableringskontroll i största allmänhet är inte ett sådant bra sätt. Vi har i dag ett nyföretagande i Sverige som ligger på en alldeles för låg nivå. Många av spärrarna för att komma i gång med egetföretagande är för höga. Vi vet exempelvis av erfarenheterna från systemet med näringsförbud att de tenderar att drabba fel personer. Det är inte så att näringsförbudet utfärdas felaktigt. Det finns ett stort behov av att se till att systemet efterlevs, men ändå kringgås det. Det får inte bli ett system som stänger ute dem som verkligen behöver det från företagande och som ändå släpper de stora fiskarna genom nätet. Herr talman! Vi har ingen olikhet när det gäller viljan att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten är osund. Den snedvrider konkurrensen och måste bekämpas. Men det skall inte ske på näringsfrihetens bekostnad. Det måste ske med bibehållen låg etableringströskel och en god näringsfrihet. Sedan skall vi självfallet se till att vi så gott det går klarar av den ekonomiska brottsligheten på bästa sätt med övriga återstående medel.
Herr talman! Det jag sade i mitt anförande var att man knappast kan hävda att en kompetens och vandelsprövning skulle inskränka näringsfriheten. Jag anser liksom statsrådet att det är viktigt att slå vakt om den fria etableringsrätten. Men när det alltmer visar sig att det sker missbruk av densamma måste man vara beredd på att vidta åtgärder. Ett exempel på detta är taxinäringen. Det har t.ex. varit ett elände med att få en samordning av dataregistren vid prövning av tillstånd. Datainspektionen sade nej, och det tog åtskilliga månader för regeringen att fatta ett beslut i denna fråga. Efter många månaders väntan kom ett beslut från regeringen, den enda instans som kan ändra Datainspektionens beslut. Detta tillstånd gäller på prov i sex månader. Sedan får man se över frågan på nytt, eftersom man vill slå vakt om den personliga integriteten. Jag anser att regeringen ger felaktiga signaler i sådana frågor. Det gäller att handla så att de seriösa företagen och taxiåkarna prioriteras. Det är därför som det är så viktigt att komma till rätta med dessa frågor. Här är vi inte överens. Vi socialdemokrater anser att regeringen ger fel signaler både i denna fråga och när det gäller den ekonomiska brottsligheten i stort.
Herr talman! När man föreslår åtgärder måste man vara övertygad om att de verkligen leder till rätt resultat och inte träffar fel personer. Det är vad vi menar med bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Det har talats mycket om ekonomisk brottslighet, inte minst i samband med finanskrisen. Det har där figurerat enorma belopp. Detta kommer man knappast åt med någon form av kompetens eller vandelsprövning. Det jag har sett när jag har granskat den typen av åtgärder är att de träffar alldeles fel personer. Det tenderar dessutom att bli ytterligare en byråkratisk process. Ändå släpper systemet igenom dem som vill komma igenom och som verkligen har någonting att dölja. Vi är fortsatt mycket öppna för konstruktiva förslag om hur man skall komma åt den ekonomiska brottsligheten. Men det får inte innebära att vi stryper näringsfriheten eller minskar nyföretagandet -- det sunda, riktiga och positiva nyföretagandet.
Herr talman! Jag håller med statsrådet om att det är viktigt att vidta åtgärder som leder till någonting. Men att inte göra någonting alls innebär att vi står kvar vid status quo, dvs. där vi är i dag. Det leder till att fel personer drabbas. Det är i dag de seriösa företagarna som drabbas av detta dilemma. Det är därför, Per Westerberg, som det är så viktigt att göra något.
Herr talman! Regeringen gör något. Så sent som i dag har vi aviserat åtgärder mot den gatuhandel som undandrar sig skatt. Vi går nu in i finansmarknaden för att där försöka spåra ekonomisk brottslighet. Man måste vara mycket försiktig med att avgöra vilken typ av åtgärder som skall vidtas så att man verkligen träffar rätt grupp.

Herr talman! Tillväxt är inte bara riskkapital och konkurrens. Inte ens det räcker när konkurrensutveckling och forskning har halkat efter som den har gjort i vårt land. Jag är djupt oroad. Svensk industri bygger med några få undantag, varav Astra är ett, på uppfinningar från förra sekelskiftet. Bilar, telefoner, kullager, kylskåp, pappersmassa och maskiner är alla produkter som har sin framtid bakom sig. Varven, läderfabrikerna och klädindustrin har till största delen redan fallit. De produkter vi producerar finns i den priskonkurrerande sektorn. Det innebär att vi konkurrerar med låga priser och därigenom låga löner, och detta är ett elände. Vi borde vara i den produktkonkurrerande sektorn. Där ger nya patent hutlöst betalt, goda vinster och höga löner. Vi borde vara med i elitdivisionen. Varje produktområde har en enda cykel. Den sjätte Kondratieffvågen, där framtiden finns, bedöms allmänt vara inom datakommunikation -- inte datorer, men väl kommunikation -- optik, gen och bioteknik, solar och miljöteknik. Där borde vi vara starka, men just där är vi extremt svaga och t.o.m. ängsliga. Socialdemokraterna har ett stort ansvar både för att deras näringspolitik har lett till detta och för att utbildningen har halkat efter. Dessa skador kommer att leva kvar länge. Vi har hälften så många akademiker som man har i USA och färre än våra tunga konkurrentländer. Dessutom är andelen civilingenjörer bland akademikerna lägre i Sverige än bland våra konkurrentländer. Civilingenjör blir man i Sverige på fyra år och i konkurrentländerna på sex--åtta år. Jag tror inte att en högre begåvning i Sverige skulle kunna kompensera denna skillnad i utbildning. Sverige, möjligen frånsett Handelshögskolan i Stockholm. Forskningen i landet plottrar vi bort med små statussymboler i varje residensstad i stället för att som våra konkurrenter bygga upp stora kreativa centra vid universiteten. Skolan satsar inte på utveckling av kreativitet, träning och inhämtande av ny kunskap. Den satsar inte på språk, matematik, fysik och kemi, utan i stället håller man på att gnälla om hemkunskapen. Till råga på allt detta ropar företagen nu främst på devalvering och mellaningenjörer så att de skall kunna undvika den nödvändiga omstruktureringen. Det är en stupid aningslöshet. Denna onda cirkel måste brytas. Det är dyrt, och det tar tid. Det är omtumlande, och det gör ont särskilt när det skall göras mitt i lågkonjunktur och kris. Men skall vi inte falla ännu längre ned på OECD-listans nedre halva måste vi satsa på kompetens, kreativitet och utveckling. Det finns inga genvägar. Inte heller för företagen. Vi behöver återerövra högteknologin. Regeringen är på gång, men vägen tillbaka till toppen, herr talman, är både lång och mödosam.

Herr talman! Tillståndet i världen kan studeras i World Watch Institutes årliga miljörapport som presenterades i går. Där konstateras att Sverige halkat ner betänkligt på världsrankinglistan över länder med bäst miljöpolitik. Bl.a. återfinns nu Danmark och Holland bland de länder som gått om oss. Det är allvarligt. Centern klarar uppenbarligen inte av att höja tempot i den borgerliga miljöpolitiken. Nu går arbetet knappt med styrfart. Förra sommaren sade miljöministern i en intervju i Svenska Dagbladet: ''Jag har luntan här, full av nya propositioner: Kretsloppspropositionen redan i höst, en om miljöfarligt avfall, strängare miljölagar, miljöskadeförsäkring, handlingsplan mot buller, kväveoxider, miljöforskning, bioteknik etc.'' Ett exempel var alltså kretsloppspropositionen, Centerns flaggskepp som skall ta ett helt nytt grepp på miljöpolitiken. Nu är den åter försenad. Vi undrar hur det skall gå med de andra stora miljöfrågorna. Skall de också dras i långbänk? Det gör att vi försämrar vår miljöpolitik ännu mer. Vad tänker regeringen egentligen göra på miljöområdet? Vi vet från vår tid i regeringsställning att miljöfrågorna är svåra. Riksdagens miljöarbete försvåras också av att miljöfrågorna ligger på så många olika utskott. Kemikaliefrågorna ligger t.ex. på försvarsutskottet och avfallsfrågorna på bostadsutskottet. Ett miljöutskott i riksdagen är nödvändigt för att få fart på miljöarbetet. I oppositionsställning, och även i den förut nämnda intervjun, talade Centern och de övriga borgerliga partierna mycket om ekonomiska styrmedel. I regeringsställning finns inget av detta kvar. Vi socialdemokrater har gått den motsatta vägen och alltmer insett vikten av att komplettera miljölagstiftningen med rejäla ekonomiska incitament för att styra utvecklingen i rätt riktning. Det är därför som vi har protesterat mot borttagna avgifter på bekämpningsmedel och konstgödsel. De tidigare avgifterna fungerade bra som ekonomiska styrmedel. De ledde bl.a. till en snabb halvering av bekämpningsmedelsanvändningen. Det allvarliga arbetsmarknadsläget skulle kunna användas i produktivt miljöarbete. Det borde egentligen vara en principfråga för Centern. Vi tycker t.ex att Naturvårdsverket skall få 25 miljoner för att anställa 100 skogsarbetare att sköta den fjällnära skogen. Det skulle vara en god insats i dessa trakter. Det finns även andra angelägna naturvårdande arbetsuppgifter, t.ex. att hålla slåtterängar öppna, stängsla betesmark och röja skogsbryn. Kemikalieinspektionen skulle ha användning för ett tiotal arbetslösa akademiker för att bättre än nu kunna informera kommunerna om hur kemikaliefrågorna skall hanteras. Genom att ställa krav på ackumulatorer på enskilda villapannor skulle många rörmokare få arbete, samtidigt som utsläppen av kolväten skulle sänkas ungefär tio gånger. Det finns massor med viktiga och angelägna arbetsuppgifter inom miljövårdens område. Vi tycker att regeringen skall passa på att satsa på dem nu i sysselsättningsskapande syfte. Samtidigt kan det ge oss en god framförhållning när konjunkturen vänder. Vi är alla medvetna om att många miljöproblem är internationella. Samtliga länder i Östeuropa har gigantiska miljöproblem som också påverkar oss. Energisystemen är t.ex. uppbyggda på ett ineffektivt och slösaktigt sätt. Tätorternas hälsoproblem blir stora, liksom utsläppen av de mer långväga luftföroreningar som direkt och indirekt påverkar vår egen miljö. I vår miljömotion, som lämnats in under årets allmänna motionstid, har vi pekat på möjligheten att pröva ett system med utsläppsrättigheter som knyts till i första hand energiföretag i Sverige, Polen och de baltiska staterna. Därmed skulle svenska företags incitament att dela med sig av teknik och teknikkunnande till länder på andra sidan Östersjön öka. Miljöministern kan få detta som ett tips inför klimatpropositionen. Låt mig ta ett annat exempel. Miljökatastrofen på Kolahalvön har blivit alltmer uppenbar under senare år i takt med att tidigare sekretessbelagd information blivit tillgänglig. Forskarna kallar det en tickande miljöbomb, och vi vet alla att Ryssland inte klarar av att lösa problemen på egen hand. Problemen har global räckvidd. Vi kan direkt se miljöskador i Torne träsk och i fjällvärden i övrigt. Forskarna vid Esrange har kunnat följa miljöskadorna i skogarna runt omkring i fjällvärlden. Regeringen bör inom biståndsramarna se till att pengar avsätts så att Sverige kan delta i det för framtiden så viktiga miljösamarbetet i regionen. Herr talman! Låt mig slutligen säga att om Miljödepartementet är intresserade av att få upp farten på miljöarbetet igen och slippa skämmas inför den internationella opinionen, är vi beredda att hjälpa till. Kom igen med alla de propositioner i Olof Johanssons lunta som var färdiga förra sommaren! I långbänken gör de absolut ingen nytta.

Herr talman! Ledamöter i denna sal, TV-tittande ledamöter, övriga åhörare och tittare! Utan att investera i stora dyrbara projekt, undersökningar och utredningar har människan gratis förärats världens säkraste och billigaste instrument för indikering av hur långt vi kan gå i vår förorening av världsaltet, nämligen vår natur och våra vilda djur. Där föreligger en 100-procentig kompetens som klart och tydligt talar om den aktuella miljöförstöringen på olika platser runt om på vår jord. Det sorgliga är bara att människans kompetens tydligen ligger på ljusårs avstånd från att tyda alla de varningssignaler samt rop på hjälp som naturen sänder ut för att påkalla vår uppmärksamhet. För att dessutom hjälpa oss människor att förstå nödläget ges dessa signaler till en början ganska tyst och försynt för att sedan eskalera genom den ekologiska kedjan och till slut köra in på andra, för oss mer märkbara, vägar. Ett typexempel på hur naturen ger anmärkningsvärt klara och entydiga varningssignaler och ropar på hjälp är den s.k. Numera klarare linjer pekar på att älgdöden verkligen är en indikator på tillståndet i våra marker. De kraftiga miljöförändringarna har påverkat älgarna så att de blir känsliga för sjukdomsalstrare som tidigare tagits om hand av djurets eget immunförsvar. Redan på ett tidigt stadium konstaterades att det inom berörda områden förekom att älgar ofta betade gran. Gran tillhör inte älgens normala diet. Inom dessa områden var markerna kraftigt försurade. Detta har man kommit på nu efteråt! Hela detta komplex med försurningen, kalkningen, substitut för kalk etc. kommer jag inte att beröra i det här anförandet, då det kräver en separat behandling. Jag kan emellertid informera om att vi har motionerat i ärendet. Älgarna dör numera inte bara i landets södra delar där naturens sirener först började ljuda, utan över hela landet. Mer än 800 älgar har sedan 1985 setts döda eller sjuka i en tidigare okänd sjukdom. Antalet rapporterade fall ökar. Hur många procent de återfunna djuren representerar av faktiskt antal sjuka och döda är okänt. Båda könen drabbas. Allvarligast är att kor i sin produktivaste ålder syns vara särskilt utsatta. Trots att naturens eget alarmsystem klingat högt och ljudligt sedan 1985 har inga större resurser ställts till förfogande för att reda ut orsaken till det oerhörda som nu sker. Summerar man upp det, framgår det att all forskning om älgdöden hittills i huvudsak har finansierats av landets jägare. Med knapphändiga resurser har fastställts att sjuka och avlivade djur inom de försurade områdena har för låga halter av för kroppen nödvändiga mineraler och att ett tidigare okänt retrovirus, i samverkan med för djuren otjänliga miljöfaktorer, eventuellt orsakar sjukdomen. Retrovirus är immunförsvarsnedsättande -- HIV -- och cancerframkallande. Läget är allvarligt, inte bara för vår natur och våra frilevande viltpopulationer utan även för vår boskap och i sista hand för oss själva. Ett snabbt klarläggande av sjukdomens orsaker och vilka motåtgärder som kan vidtagas är en riksangelägenhet. Vi inom Ny demokrati ser mycket allvarligt på den nonchalans som rikets ansvariga uppvisar inför naturens varningssignaler och dess rop på hjälp. Vi hävdar att med tanke på ärendets art samt den utveckling sjukdomen i framtiden kan få på tamboskap och eventuellt även människor skall ett riktat anslag om 5 miljoner kronor för intensiv forskning, klarläggande samt åtgärdsförslag omedelbart ställas till förfogande för Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Detta borde ha gjorts långt tidigare! Herr talman! Det jag nu framfört har vi även påtalat i en motion som vi hoppas kommer att behandlas med prioritet i utskottet. Vi är nämligen alla, oavsett partitillhörighet, beroende av vår natur. Tyvärr saknar vi tydligen insikten om beroendegraden. Inom Ny demokrati ser vi med stort allvar på det som nu sker och agerar därför. Tack för ordet!

Herr talman! Målet för miljöpolitiken är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Vi har inte rätt att föröda för de generationer som kommer efter oss. Då krävs det ett samhälle där kretsloppen är slutna, där återvinning och återanvändning är regel och där det miljöfarliga avfallet tas om hand på ett säkert sätt. Det första steget mot kretsloppssamhället tas i den proposition som regeringen lägger fram inom kort. Grundtanken i propositionen är att lägga hela ansvaret för en vara på producenterna, alltså även efter det att varan har tjänat ut. Regeringen anser att det är det bästa sättet att minska avfallsmängderna och att från början ge producenterna motiv till att anpassa varorna för att ingå i ett kretslopp. För att få ett effektivt miljöarbete krävs det rätta styrmedel -- det har Inga-Britt Johansson alldeles rätt i. Viktiga styrmedel är miljöavgifter, miljöskatter, regleringar, fysisk planering och information. Vi skall sätta upp tydliga mål för miljöarbetet och en tidtabell för när målen skall vara uppfyllda. Det är dock viktigt att inte ta till starkare styrmedel än som behövs. Historiska och internationella erfarenheter visar att det är i ett samhälle med marknadsekonomi, decentraliserat beslutsfattande och skydd för mänskliga fri och rättigheter som miljöskyddet kan bli mest effektivt. Miljö och naturresursdepartementet utvärderar för närvarande de ekonomiska styrmedlen på miljöområdet. Utvärderingen blir en grund för regeringens fortsatta arbete med ekonomiska styrmedel. Ett viktigt område är frågan om internationellt samarbete kring miljöavgifter och miljöskatter. Principen att ''förorenaren skall betala'' har i årets budget lett till förslaget att kalkningsprogrammet på 200 miljoner kronor per år skall betalas av motsvarande avgifter på kväveoxidutsläpp, alternativt energiskatt. Jag trodde att Inga-Britt Johansson hade observerat detta, bl.a. De lagar som gäller på miljöområdet är dock i dag svåra att överblicka. Dessutom är många av lagarna svaga. De är för svaga, och regeringen planerar därför att samla alla olika lagar som berör miljön i en miljöbalk. Det arbetet har pågått under en tid, och utredningen kommer med sitt förslag under våren 1993. Ett bra resultat på miljöområdet kräver att samhället är planerat för att hushålla med naturresurser som mark och vatten. Planering var ingenting som Socialdemokraterna tänkte särskilt mycket på. Genom en miljöinriktad samhällsplanering kan vi se till att skydda den värdefulla natur som Arne Jansson pratade om, samtidigt som det finns mark för t.ex. bostäder, kontor och vägar. Samhällsplaneringen måste alltid ske med hänsyn till kretsloppen i naturen. Bostäderna skall t.ex. vara inriktade på källsortering och återvinning. Energisystemen skall bygga på energihushållning och förnyelsebara energikällor. Samhällsplaneringen måste bygga på principen ''tänk efter före'', vilket innebär att man så tidigt som möjligt låter många olika intressen komma till tals. Det slutliga förslaget blir då bättre, och hela processen går snabbare. En utredning ser nu över plan och bygglagen. Den skall föreslå åtgärder för att tillgodose kraven på större miljöhänsyn och ökat medborgarinflytande i miljöfrågor. Syftet med översynen är också att förenkla i lagen, alltså att förenkla med tanke på medborgarna. Att många av de beslut som fattas i riksdag, landsting och kommuner kommer att påverka miljön är alldeles klart. Målet för regeringen är därför att miljökonsekvenserna måste redovisas före varje beslut som kan ge en större miljöpåverkan. Herr talman! Den viktigaste händelsen i det internationella miljöarbetet de senaste åren är den Sverige deltar aktivt i uppföljningen av konferensen inom FN-systemet. Sverige är drivande i förhandlingarna om en kommande FN konvention för att hejda effekterna av ökenspridning. Den svenske miljöambassadören har utsetts till ordförande i den internationella förhandlingskommittén för konventionen. Nationellt pågår en rad aktiviteter för att följa upp konferensen. Så t.ex. lägger regeringen fram en proposition i klimatfrågan under våren 1993. Propositionen kommer att behandla svenska åtgärder mot klimatförändringar liksom förslag till godkännande av klimatkonventionen. I propositionen kommer regeringen att föreslå åtgärder för att gynna övergången till bioenergi. Där finns också åtgärder för att gynna eloch hybridbilar. Viktiga inslag i klimatpolitiken är höjningen av koldioxidskatten våren 1992 och bensinskattehöjningen, som också var bortglömda i Inga-Britt Johanssons anförande. Sverige ligger här i täten internationellt sett. Under 1992 har regeringen beslutat om ytterligare åtgärder för att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. De skärpningar av Montrealprotokollet som beslöts i Köpenhamn i höstas kommer att föreläggas riksdagen i vår. Regeringen kommer under 1993 också att lägga fram en proposition om biologisk mångfald. med tanke på nästa århundrade --, kommer inom kort att skickas på remiss till vissa kommuner och andra viktiga aktörer. Samtidigt tillställs samtliga kommuner en gemensam skrivelse från miljöministrarna och Kommunförbundet med en uppmaning att omsätta Agenda 21 i lokal handling. Kommunerna har en central roll i genomförandet av våra åtaganden från Rio. Resultatet av remissen blir en grund för den fortsatta uppföljningen. Jag är en varm förespråkare för att få ett brett deltagande i uppföljningen av Rio-konferensen, och det har vi satt i gång. En livaktig process är bättre än en nationell konvention, kära socialdemokrater. Miljöområdet är viktigt i det nordiska samarbetet. Syftet är att öka Nordens internationella genomslagskraft, främst i förhållande till EG och EES. De områden som prioriteras är luft och havsföroreningar, renare teknik och avfall, kemikalier, naturvård och miljöövervakning. De baltiska ländernas miljöproblem är ett prioritetat område för Sverige i det nordiska miljösamarbetet. Vi deltar även i arbetet som rör En av huvuduppgifterna inom Sveriges internationella miljöarbete är att återställa Som ett första steg har Sveriges riksdag beslutat att avsätta 250 miljoner kronor för miljöinriktade stödinsatser i Baltikum och Östeuropa.

Syftet med samarbetet är att arbeta fram ett gemensamt planeringsunderlag för utnyttjandet av naturresurserna i området runt Miljön i tätorterna behöver förbättras. Bullerproblemen och halten av luftföroreningar i städerna bör minskas. Miljön i de tre storstadsområdena är särskilt hårt belastad. Samtidigt krävs åtgärder för att se till att städerna har tillräckligt med gröna ytor och en stimulerande kulturmiljö. Att skydda fler älvar och älvsträckor mot vattenkraftsutbyggnad är ett viktigt led i arbetet att slå vakt om den biologiska mångfalden och den genetiska variationen. Därför lade regeringen fram en proposition under 1992 om skydd av 13 älvar och älvsträckor. Dessutom har regeringen markerat skyddet av de fyra stora älvarna genom att ge dem benämningen nationalälvar. Regeringen har lagt fram en proposition om att reglera användningen av vattenskotrar. Vi tycker att vattenskotrar bara skall användas i områden där de inte kan störa boende, friluftsliv eller skada naturvärden. Det här är en del av de aktiviteter som vi bedriver i miljöfrågor. Uppräkningen skulle kunna göras mycket längre. Jag rekommenderar läsning av årets budgetbilaga från Miljö och naturresursdepartementet. Riksdagsledamöterna kan för första gången få en överblick över vilka mål som ställts upp och hur de uppfylls. Socialdemokraterna försöker häckla oss för att vi inte är tillräckligt aktiva. Jag upplever deras miljöpolitiska motion som en desperat kamp att slå in dörrar. Men dessa är dess bättre redan öppnade av Centern och fyrklöverregeringen. Vi samarbetar väldigt gärna för att åstadkomma en gemensam god miljö.
Herr talman! Första förutsättningen för att vi skall kunna diskutera dessa åtgärder är att propositionerna läggs fram. Det spelar ingen roll hur vackra tal Görel Thurdin håller i denna kammare om inte propositionerna läggs fram. Regeringen har sedan i höstas sagt att kretsloppspropositionen skall komma inom kort. Nu sägs det igen att den skall komma inom kort. Kan Görel Thurdin vara snäll och tala om exakt vilket datum den läggs fram? Det skulle vara intressant att få veta. Jag kan passa på och tacka för propositionen om vattenskotrarna. Det är alldeles utmärkt att den har lagts fram. Men det är egentligen det enda vi hittills har sett. Vidare har vi frågan om miljöavgifterna. Olof Johansson intervjuades i Svenska Dagbladet förra sommaren. Journalisten frågar honom i artikeln varför inte regeringsförklaringen har följts upp i fråga om miljöavgifterna. Då svarar Olof Johansson att anledningen är mycket enkel. Finansen kräver utredningar först. Men nu finns utredningarna, och avgifter skall införas. Det här var förra försommaren som Olof Johansson sade detta. Samma sak gäller alla de förslag som sägs skall komma. Men första förutsättningen för att vi skall kunna ta ställning till förslagen är att propositionerna läggs på riksdagens bord. Då skall vi göra vårt bästa för att se till att besluten blir så bra som möjligt. Jag antar att man inte är särskilt glad på Miljödepartementet över att Sverige har halkat ner i World Watch Institute's lista. Sverige har ju legat i topp länge. Mest anmärkningsvärt är att institutet särskilt pekar på en av Centerns tidigare stora frågor, nämligen det faktum att en av anledningarna till att Sverige har halkat ner på listan är att de andra länderna har klarat ut satsningarna på förnyelsebar energi på ett bra sätt. Görel Thurdin nämnde energiskatten. Inte är det väl särskilt miljövänligt att sänka energiskatterna för hela industrin? Vi har sagt att det räcker med att sänka skatterna för den mest energikrävande industrin. Det kan vara acceptablet för miljön -- men inte som beslutet har blivit nu.
Herr talman! Inga-Britt Johansson fortsätter att påstå att det inte har kommit några förslag från den nuvarande regeringen. Jag försökte räkna upp en del saker som vi faktiskt har åstadkommit. Jag kan ta fram flera listor och visa på viktiga strategiska beslut som den nuvarande regeringen har fattat. När det gäller samarbete kan jag börja med att nämna budgetpropositionen. De övriga propositionerna skall komma, och de kommer att ha mycket hög kvalitet när de läggs på riksdagens bord. Regeringen har faktiskt haft kontakt med journalisten på World Watch Institute. Han avser inte miljöpolitiken generellt sett utan själva energihushållningen. Vi får titta på detta i procentuella tal. Om ett land har avancerat långt redan tidigare, blir det en lägre procentsiffra när landet fortsätter att avancera jämfört med de länder som inte har gjort något tidigare. Det är framför allt den jämförelsen som har gjorts från institutets sida. Det finns många frågor att lyfta fram. Jag skulle vilja ställa en fråga till Inga-Britt Johansson. Den bebyggda miljön är en av anledningarna till att naturen förstörs. Det är den miljön som åstadkommer behov av transporter osv. Vi skall nu hantera stora infrastrukturpaket och stora satsningar på vägar. Öresundsförbindelsen är ett exempel. Jag kan då konstatera att den förra regeringen över huvud taget inte hade någon ambition att göra riktiga miljöutredningar och ta reda på konsekvenserna innan beslut fattades. I fråga om samhällsplaneringen försöker jag nu att föra över tyngdpunkten på miljöfrågorna. Det är inte så lätt, då Socialdemokraterna under väldigt lång tid byggde in helt andra strukturer och arbetsmetoder i samhället.

Herr talman! Den förändringen av vår politik gjorde vi för länge sedan, och det vet väl Görel Thurdin redan. Nu är det inte den politik som bedrevs under Socialdemokraternas regeringstid som skall diskuteras utan den politik som under en kort tid har bedrivits av den nuvarande regeringen. Görel Thurdin tog upp frågan om storstadsproblemen. Men det är inte Görel Thurdins departement som berörs när det gäller storstäder och miljöförbättringar. Men det är ett faktum att det tog förfärligt lång tid innan vi i Göteborg fick ut de pengar som vi hade fått löfte om för att förbättra kollektivtrafiken. Även där har den nuvarande regeringen förhalat de möjligheter och planer som fanns för att genomföra förbättringar. Jag fick inget svar på när kretsloppspropositionen skall komma. Jag kan då lägga till propositionen om biologisk mångfald. Görel Thurdin sade att den kommer i år. I propositionsförteckningen står det att den kommer i vår. Jag hoppas att det var en felsägning. Eller är den propositionen redan nu försenad och kommer först till hösten eller nästa vår? Jag vore tacksam om jag kunde få svar på de två frågorna.
Herr talman! Jag kan förstå att det finns en viss otålighet. Spänningen är naturligtvis stor om vad det kommer att stå i så viktiga propositioner som rör just kretsloppet. Det gäller även propositionerna om klimat och biologisk mångfald. Inga-Britt Johansson och Socialdemokraterna får hålla sig till tåls. Det är inte tu tal om att dessa propositioner kommer att läggas fram. Det är oerhört viktigt att frågorna är genomarbetade så att kvaliteten är god på de förslag som läggs fram och att det har byggts upp en riktig struktur. Det är även väsentligt att när så viktiga beslut har fattas i riksdagen att de sedan på ett effektivt sätt kan föras ut i samhället. Tidigare har vi ibland upplevt att förslag har lagts fram, beslut har fattats och sedan har det inte hänt något. Det har inte skett något förberedelsearbete. Samhället har varit oförberett för att ta emot besluten. Om vi inte ser till att vi får respekt och förståelse för de beslut vi fattar, och dessutom ser till att det finns en beredskap att sätta besluten i verket på både regional och lokal nivå, spelar det inte så stor roll vilka beslut vi fattar i regeringen och riksdagen. Jag har upplevt att detta har utgjort en stor brist i den förutvarande politiken. Jag tycker att det är viktigt att påpeka vad Socialdemokraterna har åstadkommit tidigare. Det utgör grunden för det arbete vi bedriver i dag. Det kan inte Inga-Britt Johansson komma ifrån. Jag har upptäckt att man inte har brytt sig om att se över samarbetet mellan olika nivåer för att se efter om den centrala politiken hänger ihop med den övriga politiken och att det blir full effekt av fattade beslut. Vi lägger ner ett oerhört arbete på förberedelser för att kunna sätta det viktiga dokumentet Agenda 21 i verket och för att över huvud taget kunna leva upp till de olika nationella miljömål som vi gemensamt har beslutat om. När propositionerna läggs fram kommer vi att ha en enorm beredskap ute i det svenska samhället för att kunna agera effektivt. Jag tycker att det är viktigare att påpeka detta än att diskutera datum och huruvida en vecka eller månad kan ha någon betydelse i detta oerhörda långsiktiga miljöarbete.

Herr talman! Sverige har många stora utmaningar framför sig. Den kanske största utmaningen av alla är, som jag ser det, hur vi skall förvalta den jord vi ärvt och hur vi skall hushålla med jordens resurser. Vitala problemområden som växthuseffekt, försurning, ozonlagrets nedbrytning, förbrukning av ändliga resurser och energiförsörjning måste få en lösning. Vi måste lära oss värdera olika miljöhot för att kunna prioritera rätt. De mål vi nu sätter upp för att åstadkomma en effektiv resurshushållning måste vara väl formulerade och väl förankrade i samhället. Att ohejdat konsumera icke förnyelsebara resurser är naturligtvis inte försvarbart, lika litet som att inte utnyttja möjligheten till att återanvända förnyelsebara resurser. Slutna materialflöden -- den s.k. kretsloppsprincipen -- är ett medel att åstadkomma en bättre resurshushållning. Det är viktigt att kretsloppsprincipen inte blir ett mål i sig. Lagstiftningen bör i första hand koncentrera sig på resultaten -- dvs. god resurshushållning -- och ge de enskilda aktörerna möjlighet att uveckla metoderna att nå dit. Kretsloppsprincipen bygger på återvinning och återanvändning. Jag ser inget skäl till rangordning dessa metoder emellan, utan varje enskilt fall skall styras av optimal resursanvändning. När jag använder begreppet återvinning så innefattar det för mig både återvinnandet av material och utvinnandet av energi. Ur miljösynpunkt är det inte alltid materialåtervinning som är det optimala. Många produkter kan både utnyttjas för att ersätta ändliga energiresurser och för att materialåtervinnas. Oljan som använts till plastframställning kan t.ex. ersätta ny olja vid plasttillverkning genom återanvändning av plasten, men den kan även nyttjas till att ersätta olja för energiproduktion genom energiutvinning av plasten. Samma argumentation kan gälla pappersprodukter. Det är vad som i olika fall passar bäst ur miljö och marknadssynpunkt, som skall styra den optimala användningen av resurserna. Det övergripande målet är att uppnå en god resurshushållning. I många fall är miljövinsterna med retursystem uppenbara, som t.ex. insamling av aluminiumburkar, och uppväger gott och väl ökade insatser i form av bl.a. mer transporter. Men i andra fall görs inga miljövinster, t.ex. när det gäller att transportera returpapper långa avstånd för återvinning av fibrer. Särskilt diskutabelt är detta i ett land som Sverige med en skogstillväxt som överstiger utnyttjandet. Sverige har goda förutsättningar att tillgodose omvärlden med råfibrer för papperstillverkning. Det returpapper som svensk industri behöver kan skapas på en fri marknad. Förbränning av förbrukat papper kan ersätta fossila bränslen och ger på det viset inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Motstånd mot energiutvinning genom avfallsförbränning finns inte bara på kontinenten utan till viss del även i Sverige. Påvisandet av dioxinutsläpp och andra skadliga utsläpp har inneburit oro för avfallsförbränning, men har även fört med sig att ny teknologi har utvecklats, vilket har inneburit att förbränningen nu kan ske under kontrollerade former. Med vårt klimat finns det ytterligare utrymme för att utnyttja energi i avfallet till värmeproduktion. Detta är en ur miljösynpunkt tilltalande metod då den minimerar belastningen på begränsade deponiresurser, samtidigt som användande av en ändlig tillgång som olja minskas. Hur resurserna bäst skall användas och hur industrin skall anpassa sig till ett resurssnålt samhälle, måste överlåtas till det naturliga samspelet mellan ekologi och ekonomi som finns i en marknadsekonomi. En avvägning måste ske mellan vad som är miljömässigt önskvärt, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det krävs en fri marknad utan onödiga regleringar för att rätt miljöval skall kunna ske. Livscykelanalyser är ett hjälpinstrument som bör användas på företagsnivå. Livscykelanalyser är inte något fullkomligt medel, därtill är det alltför komplext, men det kan ge en god fingervisning vid val av olika material. Att få en optimal resursanpassad hushållning kommer att ställa stora krav inte bara på industri och enskilda människor utan även på den politiska ledningen. Den måste ske med både en varsam och en fast hand. Det gäller att förstärka den stora miljömedvetenhet som finns hos enskilda människor och industri och inte åstadkomma motstånd mot att ta hänsyn till miljön. Det gäller att arbeta med näringslivet och individerna och inte mot. Genom information och positiv miljömärkning går det t.ex. att uppmärksamma människor på bra miljöval. Industrin är anpassningsbar till en efterfrågestyrd miljöriktig produktion. Konsumtionen styrs på den fria marknaden mot miljöanpassade produkter. Det är lätt att konstatera att ett samhälle som bygger på fria marknadskrafter och tillväxt är överlägset ett samhälle som styrs genom planhushållning. För miljöns skull måste vi inse detta och inte begå samma misstag som öststaterna har gjort. Styrkan i en dynamisk marknad ligger i kontinuerlig anpassning till nya förutsättningar. Kompetensen, viljan, och det ekonomiska incitamentet hos industri och handel gör att en överambitiös politisk styrning kan förstöra mer än det gör nytta för miljön. Det är därför viktigt att samspelet mellan industri, handel och myndigheter får politikernas förtroende innan nya styrinstrument tas i anspråk. Exempel på detta är införande av pantsystem som kan vara både administrativt betungande och inbjuda till oönskade sidoeffekter. Att producenten skall ha ansvar för sina produkter och för restprodukterna finns det stor enighet om mellan politiker, industri och handel. Procentuella mål att återvinna eller återanvända är politisk avvägning. Risken med lagstadgade procentmål är att dessa kan bli orealistiska och inte fyller kraven på vad som, enligt tidigare resonemang, är miljömässigt önskvärt, tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt. Det är därför bättre med procentsatser som anvisar den politiska ambitionen och ger tydliga signaler till producenterna om miljömålet. Söker man inte finna branschanpassade lösningar på miljömålen finns stor risk att det långsiktiga miljöarbetet försinkas i stället för att på konstruktivt sätt utvecklas. Herr talman! Jag upplever det miljöarbete som utförs i Sverige som mycket ambitiöst. Industri, handel och enskilda människor har en mycket hög miljömedvetenhet. Denna vilja att åstadkomma en långsiktigt uthållig utveckling bygger på ökad kunskap om miljöproblem och samspelet mellan ekologi, teknik och ekonomi i en fri marknadsekonomi.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse på vad Patrik Norinder anförde. Jag vill skriva under på mycket av det han sade. Det gäller främst det samarbete som vi behöver ha för att komma fram till den goda miljön. Det går inte att bara jobba i stora kommissioner på central nivå och tro att det är där man kan åstadkomma allt det fina arbetet. Man kan stimulera, stötta och ge förutsättningar. Men det är lokalt -- i företag, bland enskilda individer, i hushåll, i olika organisationer och även kommunalt -- som man kan åstadkomma resultat så att vi kan få en god livsmiljö. Jag tycker att det pågår mycket bra arbete, och det var också Patrik Norinder inne på. Jag vill passa på tillfället att visa på ett par exempel. I Göteborg har vi ett mycket fint miljöarbete. För uppemot tjugo år sedan började man där jobba i ett slags miljönav, där man samlade olika aktörer i samhället. Det var forskare, företagledare, organisationer, politiker m.fl. Nu, tjugo år efteråt, har man skapat en acceptans för strategiska beslut på miljöområdet som gör att man snabbt och effektivt kan nå resultat. I Malmö jobbar man t.ex. med avfallshantering på ett mycket speciellt sätt. Man ser över hushållen. I förrgår var jag nere och tittade på källsortering och kompostering i större skala, där hushåll agerar tillsammans och individer blir engagerade i miljöarbetet. Man måste börja någonstans. Man kan diskutera mycket huruvida kompostering är det enda rätta att hålla på med. Men vi måste alla lära oss källsortering. Det är det enda sättet att börja hantera materialåtervinning och se till att vi utvinner energi på det effektivaste sätt ur vårt avfall. När man stimulerar källsortering lär man människor att tänka miljömedvetet. Man lär människor att fundera över hur det biologiska kretsloppet fungerar så att de känner att de som individer kan påverka. Och då vill de också vara med i det här arbetet. Det är det enda sättet. Så småningom tänker man också i vidare banor på hur man hanterar vår gemensamma miljö på andra områden. Jag vill ändock markera att det inte går att bara lämna marknadsekonomin helt fri. Vi har ett nationellt ansvar för miljön och för hälsa och säkerhet som bl.a. är inskrivet i plan och bygglagen. Men vi skall se till att man så mycket som möjligt kan arbeta med det lokalt. Man skall kombinera ett decentraliserat beslutsfattande med marknadsekonomi och skydd för mänskliga fri och rättigheter så att vi får ett gott miljöskydd.
Herr talman! Marknadskrafterna löser inte de stora miljöproblemen. Lokala nätverk som löser komposteringsproblemen i Malmö i all ära, men de stora övergripande problemen löses enbart genom att berörda regeringar tar sitt ansvar och ser till att sätta upp de normer och gränser som behövs för att nå de mål man vill ha. Detta kan ske exempelvis via skatter och miljöavgifter. Inget företag som riskerar att konkurrera ut sig självt genom att gå före tar den risken. Man väntar tills reglerna blir sådana att de flesta företag får göra motsvarande insatser. Det har vi sett många exempel på. Det enda exempel jag kan påminna mig där marknadskrafter och kundefterfrågan har påverkat situationen är när det gäller hushållspapper, toalettpapper och pappersprodukter över huvud taget. Där blev konsumenttrycket alltför stort. I de flesta fall är ju svårigheterna för stora för att konsumenterna i slutänden skall kunna påverka situationen. Patrik Norinders övertro på marknadskrafterna hoppas jag att moderaterna är ensamma om i den här församlingen.
Herr talman! Jag har ingen övertro på marknadskrafterna, men marknadskrafterna har visat sig vara det instrument som bäst klarar miljöproblemen. Inga-Britt Johansson är väl inte helt omedveten om de miljöproblem som har funnits i öststaterna, och vad den typ av politisk styrning som man har där har åstadkommit för miljön. Det Inga-Britt Johansson har att komma med är de vanliga socialdemokratiska recepten: högre skatter, miljöavgifter, mer planering, mer regler. De metoderna är inte bra. De skall finnas i bakgrunden och kunna användas, men de skall inte vara allenarådande. Det bästa är om man kan använda samspelet i marknaden mellan industri, handel och människor så att man får fram det bästa ur människorna och en vilja till en bra miljöpolitik. Vi vet båda att den viljan finns. Jag respekterar Inga-Britt Johanssons åsikt. Hon företräder ju en annan politik än vad jag gör. Vi tror på olika system att styra ett land. Det skall vara regleringar och höga skatter, tycker Inga-Britt Johansson. Det är inte det samhället jag vill ha. I det samhälle jag vill ha finns en samverkan. Jag tror att det är det bästa för miljön.
Herr talman! De länder som har den sämsta miljön är mycket riktigt de rena planekonomierna och de rena marknadsekonomierna. De länder som har den bästa miljön är de länder som, liksom Sverige, har en marknadsekonomi där man sätter in styrmedel och planer för att nå de mål som man vill åstadkomma. Vi kan se det på flera områden i Sverige och Europa. Vi kommer ihåg diskussionerna om katalysatorer, blyfri bensin, freoner i kylskåp. Det är inte länge sedan Electroluxchefen hånflinande i TV talade om att svenska konsumenter inte ville ha den typen av produkter. Men nu är vi där. När det gäller marknadsekonomin i den frågan fungerar det så att vi i Sverige har regler som säger att man skall ta hand om freonet. Samtidigt köper enskilda företagare upp alla gamla kylskåp i Sverige. De har fått exporttillstånd, så de kylskåpen kommer snart att finnas på andra sidan Östersjön. Vi skickar inte med någon anläggning för återvinning av freonet, så det kommer fortfarande att bidra till att förstöra ozonskiktet. I de länderna är det ju verkligen fria marknadskrafter i dag. Om vi studerar exempel kan vi alltså se att marknadsekonomierna behöver styras.
Herr talman! Att marknadskrafterna behöver styras är inte det första man tänker på. Det är inte så marknadskrafterna skall fungera. Inga-Britt Johansson vet mycket väl att miljömedvetenheten är enorm i våra företag i dag. Inga-Britt Johansson har också varit ute på företagen och vet att man lyssnar på de miljömål som vi politiker sätter upp. Det är självklart att man blir utslagen om man inte följer marknadens signaler. Att driva en bra miljöpolitik är en ren självbevarelsedrift för företagen.

Herr talman! Människan lever i och av naturen, som fungerar med en rad komplicerade kretslopp. Ytterst är människans existens beroende av att hon handlar så att naturen inte belastas mer än den tål. Vi måste var och en ta ansvar för den natur vi fått att förvalta. Vi måste lämna den efter oss så fruktbar och oförstörd, att även kommande generationer kan leva ett tryggt och meningsfullt liv. Så kan man beskriva förvaltarskapstanken, som utgör en grund för den liberala miljöpolitiken. Förvaltarskapstanken belyses ibland med följande uttryck: Vi har inte ärvt jorden av våra förfäder, utan vi har lånat den av våra barn. Den tekniska utvecklingen har dock orsakat alltmer omfattande miljöeffekter, som faktiskt är globala till sin karaktär. Jag tänker bl.a. på utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar med klimatförändringar som följd. Dessutom bör nämnas det så komplicerade fenomenet med ozonhål på hög höjd över polartrakterna. Tyvärr kan vi vara ganska förvissade om att nya globala problem, som vi i dag inte känner till, kommer att göra sig påminda i framtiden. Det är lätt att räkna pengar, men när det gäller fenomen som inte kan kvantifieras i jämförbara storheter blir det mycket svårare. Vi vet att naturen försuras och att våra sjöar blir övergödda, men hur stora uppoffringar är vi beredda att göra för att stabilisera läget? Hur skall man kunna sprida sådana uppoffringar rättvist mellan olika individer och olika länder? Jag är övertygad om att bästa sättet att nå målet med bibehållen valfrihet för individen är att staten går in och beslutar om olika ekonomiska styrmedel, bl.a. miljöavgifter och miljöskatter. Detta har Folkpartiet liberalerna förespråkat i flera decennier. Eftersom sådana skatter och avgifter påverkar den internationella konkurrensen vid handel med varor är det av betydelse att man gör likartade bedömningar i olika länder. För Sverige är det av största vikt att våra västeuropeiska grannar kan förmås att också införa miljöavgifter. Bästa möjligheten att påverka detta skulle vi få som medlemmar i EG. För att kunna bibehålla och utvidga den för vår välfärd så värdefulla frihandeln krävs ett omfattande internationellt samarbete. Vi liberaler är övertygade om att ett svenskt medlemskap i EG på många sätt skulle vara till gagn för vår miljö. Felutnyttjandet av vår natur är dock redan i dag ett så allvarligt problem att vi inte får vänta med att utnyttja den möjlighet vi har att nationellt börja införa lämpliga miljöavgifter. För att minska blytillförseln till naturen bör bensinskatten för blyad bensin höjas ytterligare och en miljöskatt bör införas på blyet i ammunition som används på skjutbanor och vid jakt. Både för bensin och ammunition finns dyrare alternativ som vi behöver hjälpa fram med miljöskatter. Även för att underlätta återvinning av papper bör miljöavgifter övervägas, exempelvis på fönsterkuvert med plastfönster, på vissa självhäftande kuvert och på vissa färger och lack. Vi måste också vara beredda att pröva nya ekonomiska styrmedel. Det är nu dags att i liten skala tillämpa överlåtbara utsläppsrätter, s.k. bubblor, -- en intressant idé som Folkpartiet under lång tid förespråkat. Energisparande måste stimuleras, bl.a. genom elpriser som motsvarar kostnaden för nybyggda kraftverk, dvs. prissättningen skall göras efter den långsiktiga marginalkostnaden. Dagens trafiksystem ger stor rörelsefrihet åt människorna i den rika världen. Emellertid är det uppenbart att trafikens totala miljöpåverkan kraftigt överskrider vad naturen tål. Järnvägstrafik måste stimuleras på bekostnad av vägtrafik och flygtrafik. Det är klokt att öka investeringarna i infrastruktur, men det betyder ju inte att man skall slösa genom att bygga ut till större kapacitet än nödvändigt. Jag tänker på Öresundsbron, där man i varje fall måste ifrågasätta om vägförbindelsen skall ha fyra körfält. Det skulle gå att flytta några miljarder till andra projekt om man nöjer sig med två körfält för biltrafiken. Eftersom statsrådet Thurdin deltar i debatten vore det intressant att höra om regeringen är beredd att kontakta Danmark för att modifiera avtalet om bron. För att sanera Östersjön från gamla problem krävs ett omfattande internationellt samarbete, som numera tycks vara möjligt sedan de kommunistiska regimerna försvunnit. Jag vill också betona naturvårdens roll i miljöpolitiken. Folkpartiet liberalerna har under årens lopp fört en hård kamp för att bevara våra unika naturvärden. För att värna om det öppna landskapet med unika ängar och hagmarker driver vi på för att införa ett system med arealersättning. Det är med glädje vi tar del av Svenska naturskyddsföreningens arbete på detta område. Våra älvar är en unik tillgång som hotas av exploateringsintressen. Vår generation har faktiskt inte rätt att föröda oersättliga naturvärden för att lösa kortsiktiga energi och sysselsättningsproblem. Vi gläds åt regeringens älvproposition, som är en stor framgång för våra idéer, men konstaterar samtidigt att arbetet med ytterligare älvskydd måste fortsätta. Med förvaltarskapstanken som ledstjärna och med ett förnuftigt användande av olika typer av ekonomiska styrmedel på en fri marknad har vi möjlighet att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till Lennart Fremling och tidigare Patrik Norinder kan man konstatera att vi här tydligt fått svaret på frågan varför det är så svårt att få fram några förslag från regeringen. Åsikterna när det gäller de viktiga frågorna om styrmedel går ju precis på tvärs. Jag ser emellertid fram emot arbetet i utskottet. Vi har många frågor som vi bör kunna komma överens om med Folkpartiet, dvs. få majoritet för i utskottet. När det exempelvis gäller frågan om bly i bensinen ser jag fram emot att Folkpartiet röstar på vårt förslag om att få fram en plan över när den blyade bensinen skall totalförbjudas, eftersom det nu finns blyfria alternativ. Jag tänker även på andra styrmedel som är aktuella i vår miljömotion. Tyvärr har jag inte tidigare sett denna beredskap. I Folkpartiet var man exempelvis inte villig att gå oss till mötes när det gällde frågan om miljöavgifter på handelsgödsel som innehåller kadmium. I det fallet tyckte man att det inte behövdes några styrmedel. Det här stämmer inte riktigt med handlingen.
Herr talman! I mitt anförande underströk jag att de ekonomiska styrmedlen skall verka på en fri marknad. I så måtto tror jag att vi i de fyra regeringspartierna har en samsyn. Inga-Britt Johansson talar om en plan för att få bort den blyade bensinen. Min uppfattning är närmast att man med lämpligt utformade ekonomiska styrmedel kan bevara den individuella friheten och behålla marknaden. Det behövs, såvitt jag förstår, ingen plan för att avveckla den blyade bensinen. De lagom utmätta ekonomiska styrmedlen bör i det här fallet kunna fungera tillfredsställande.
Herr talman! Detta innebär att Lennart Fremling inte ställer upp på den s.k. utbytesprincipen. Det finns ju alternativ med bensin, utan farliga ämnen. Målsättningen är därför att de mindre farliga alternativen skall användas, och då behövs det en plan för detta. Lennart Fremling säger att han ser fram emot att komma med i EG, därför att man då får samverka med EG-länderna, vilket innebär ett lyft för miljöfrågorna. Jag håller också med om att det är bra att komma med i EG. I dagens läge är faktiskt i stort sett samtliga länder, utom England -- även de konservativa partierna -- mer framåt när det gäller miljöfrågorna än den svenska regeringen.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad det skall tjäna till att göra upp en plan för att avveckla den blyade bensinen. Det är kanske inte heller så enkelt att man bara kan förbjuda den. Det finns vissa typer av motorer som kanske inte används så mycket, men som ändå behöver den här bensinen. Jag tror att vi som politiker skall akta oss för att i en komplicerad teknisk värld gå in med så strikta tekniska beslut. Det är bättre att sätta ett pris och därigenom successivt avveckla. Annars får vi en komplicerad byråkrati, med dispensgivning. När det gäller EG-frågan är många miljöfrågor internationella till sin karaktär. Luftföroreningarna passerar över nationsgränserna. Dessutom finns det ett behov av en stark statsmakt, som kan stå emot storindustrins intressen. Och det går bättre för länder med myndigheter som arbetar gemensamt inom EG än för enskilda nationer. Jag är övertygad om att vi har möjligheter att snabbare genomföra miljöförbättringar genom en kraftfull myndighetsutövning, som vi faktiskt kan ha i en framtida union inom Europa. Jag vill gärna gå så långt att jag talar om en europeisk union. Jag är övertygad om att ett ökat internationellt samarbete och en ökad internationell integrering av de här frågorna leder till en bättre miljö för oss alla i Europa.
Herr talman! Jag begärde ordet därför att bl.a. Lennart Fremling har tagit upp frågan om utsläppsrätter. Naturvårdsverket utreder den här frågan och kommer att lägga fram ett förslag med synpunkter. Det går nämligen inte bara att rätt upp och ned lägga fram ett förslag, därför att en idé kommer fram. Man måste först ha väl genomarbetade förslag. Vi kommer också att arbeta för exempelvis ytterligare älvskydd. Det är helt klart att vi skall göra så. Jag har också tagit initiativ till att vi åtminstone beaktar vattendrag även söderut. När det gäller Öresundsbron lyssnade jag väldigt intresserat till Lennart Fremling, därför att han framför synpunkter som gör mig litet tveksam till hur det gick till när beslutet en gång i tiden fattades här i riksdagen. Jag minns att Centern då hade åsikter om hur processen gick till. Det är viktigt att känna att regeringen har stöd i det arbete som bedrivs, nämligen att skaffa fram så mycket kunskap som möjligt vid prövningen enligt naturresurslagen, innan beslut fattas. Självfallet har vi ständig kontakt med danskarna i denna fråga, vilket är nödvändigt eftersom vi har ett avtal tillsammans. Den frågan är ett typiskt exempel på att den förra regeringen inte tänkte efter före, utan att det var principen att först fatta beslut, sedan betala, och först därefter se över miljöfrågorna, som rådde. Till slut, herr talman, vill jag säga att vi kanske redan i dag hade fått bort bly i drivmedel om exempelvis etanol och alternativa bränslen, som inte innehåller bly, hade blivit skattebefriade tidigare. Men det klarade den förra regeringen inte av, utan nu har denna regering faktiskt fattat beslutet som ger möjlighet till framväxt av en marknad med alternativa bränslen utan bly.
Herr talman! Jag är tacksam för att regeringen kommer att jobba vidare med frågor om ytterligare älvskydd. Jag är även medveten om att det i propositionen finns angivet att man kommer att göra det. Jag noterade, när det gäller utsläppsrätterna, att statsrådet inte nämnde ordet överlåtbara utsläppsrätter. Man kan diskutera olika tekniska lösningar på utsläppsrätter. Det är en intressant del i konstruktionen, om man kan använda överlåtbara utsläppsrätter. Jag säger inte att det löser alla problem, men det är en intressant idé för att kunna använda ett marknadsekonomiskt system och ändå uppnå en bra miljö. När det gäller Öresundsbron, måste jag konstatera att jag inte var ledamot av denna kammare på den tiden då riksdagen fattade beslut om bron. Jag uppfattar att statsrådets svar innehåller ett konstaterande av att regeringen har sådana kontakter med Danmark att man håller möjligheten öppen att modifiera avtalet om bron, om man nu finner att ekonomiska skäl talar för det. Jag menar att man måste titta på kalkylen och se om det inte vore klokare att minska investeringen och nöja sig med två körfält och i stället använda de investeringspengarna på annat håll.

Herr talman! Jag vill bara säga till Lennart Fremling att den utredning som behandlar utsläppsrättigheter också ser över frågan om överlåtbara utsläppsrätter. Det handlar om kväveutsläppsrätt till vatten, och man får ta område efter område, eftersom det är så varierande, beroende på vad det handlar om. Någon var inne på frågan om kadmium m.m., och den arbetar vi också med -- alla de här sakerna är naturligtvis mycket viktiga. Det gäller att stimulera forskning och alla som arbetar för att skaffa fram kunskap, så att vi vet vad vi verkligen skall ta itu med för att komma till rätta med problemen. Jag vill återigen vända tillbaka till det område som jag har huvudansvaret för som statsråd, nämligen samhällsplaneringen. Vi har fokuserat mycket av vad som händer i naturen och konstaterat att det händer alldeles fel saker. Nu måste vi börja fokusera den bebyggda miljön och den bebyggelsestruktur som bestämmer transportbehov, avfallssystem och energisystem -- allt det som påverkar naturen. Det är därför som det är så viktigt att samhällsplaneringen också är inriktad på rätt sätt och att regeringen ser till att vi börjar tänka efter innan vi fattar beslut och gör miljöprövningar innan besluten fattas.
Herr talman! Jag är tacksam för de beskeden från statsrådet. Vi liberaler tror att det går att rädda miljön, men det är bråttom med att rätta till de misstag som har begåtts. I den rika världen måste vi räkna med att i vissa avseenden förändra vår livsstil. En del människor kommer säkert att uppfatta denna förändring som uppoffringar i vår levnadsstandard, men det finns inte något moraliskt hållbart alternativ. Dagens livsstil vältrar över flera kända problem på kommande generationer -- jag tänker på försurning, övergödning, växthuseffekt och ozonhål. Sedan måste också konstateras att en viktig uppgift för staten är att ge stabila och långsiktiga signaler till näringslivet och till enskilda. I fråga om miljöavgifter kommer detta tyvärr inte att bli möjligt. Dels vet man inte tillräckligt om efterfrågans känslighet för olika stora avgifter, dels vet man för litet om hur den internationella handeln påverkas. Denna bristande detaljkunskap, som statsrådet också var inne på, får dock inte avhålla oss från att stegvis medverka till att ett hållbart samhälle skapas.

Herr talman! Mycket har redan sagts, men det tål att upprepas. Vi lever i en alltmer internationaliserad värld -- detta gäller också miljöproblemen. Många av dem är av global natur och måste lösas i internationella sammanhang, även om vi har många problem att lösa i Sverige. Därför var Riomötet i somras viktigt som ett första steg mot ökad internationell miljösamverkan. Nu i dagarna skall en ny FN-kommission -- tillsättas i syfte att följa upp Riokonferensen. De huvudsakliga uppgifterna för denna kommission består i att övervaka överföring av finansiella och tekniska resurser från i-länderna till u-länderna och att övervaka genomförandet av Agenda 21 genom olika typer av uppföljningar och program. I en motion under allmänna motionstiden har kristdemokraterna väckt en motion och där lyft fram några viktiga frågor som Sverige bör driva i det fortsatta arbetet. Jag skall ta tre exempel. De icke-statliga organisationerna bör ha representation i svenska delegationer i de kommande uppföljningskonferenserna och vid rapportering till kommissionen om hur Agenda 21 följs upp. Vi bör vidare säkra kvinnlig och ungdomlig representation i svenska delegationer. Det är av största vikt att uppföljningen av Agendan förs ned på också lokalt och regionalt plan. Arbetet måste vara inriktat på en regionalisering av de miljöpolitiska målen, för att största möjliga effektivitet skall uppnås. Här har också statsrådet redan gett indikationer på att det är precis vad som är på gång. Sverige bör också fortsättningsvis arbeta för en reformering av GEF -- en fond vars medel går till projekt i syfte att minska negativ miljöpåverkan i framför allt u-länderna -- samt verka för att makten över programmen ligger hos GEF:s ''participants assembly'' och inte förskjuts mot exempelvis Herr talman! En konvention om biologisk mångfald undertecknades vid Riokonferensen. Problem med biologisk utarmning är ett faktum också här -- vad gäller både jordbruks och skogslandskapet. Bl.a. har långtgående rationalisering, dränering av landskapet, användning av kemikalier men också luftföroreningar bidragit till detta. Från kds sida berör vi dessa problem i ett par motioner från allmänna motionstiden. Ett allvarligt hot mot biologisk mångfald är hotet om nedläggning av åkermark i Norrland och skogsbygderna i södra Sverige. Dessa öppna marker är det av största betydelse att bevara. Bl.a. bör arealersättning också ges till ängsoch hagmark, och det ekologiska jordbruket skall ges ökade stimulanser. Här i riksdagen skall vi snart få en proposition från regeringen om den framtida skogspolitiken. Propositionen bygger på Skogskommitténs utredning, där det av riksdagen fastlagda målet om sektorsansvar slås fast. Det innebär för skogsbruket att en förändring mot mer naturanpassade skogsbruksmetoder kommer att bli nödvändig, om den biologiska mångfalden skall bevaras. Likaså är målsättningar om utökad naturreservatsandel av stor betydelse. Skogsnäringen har sagt sig vara beredd att leva upp till sektorsansvaret, vilket måste ses som mycket positivt. Det är av vikt att uppföljning av hur måluppfyllelsen nås vad gäller utökad naturvårdshänsyn. Inte minst ur internationellt perspektiv är det helt nödvändigt att vi uppfyller de krav som konventionen om biologisk mångfald ställer på Sverige. Herr talman! Jag vill till sist rikta uppmärksamheten mot ytterligare ett problem av gränsöverskridande karaktär. Det gäller huruvida Sverige klarar att leva upp till den antagna målsättningen om 50 % reduktion av kväveutsläppen till 1995. Det är av stor betydelse för att bl.a. Östersjöns tillstånd skall kunna förbättras. De kommunala reningsverken och massaindustrin ökade sina kväveutsläpp med 10 % mellan 1987 och 1990. Dessutom har vi att beakta en ökande trafikmängd. Östersjön får halva sitt kvävebidrag via luftföroreningar, där trafiken utgör den största källan. Den osäkerhet som i dag råder om Sverige skall klara sina åtaganden måste skingras. En redovisning över var vi i dag står måste fortast möjligt presenteras. Ytterligare åtgärder kan komma att behövas för att nå uppsatta mål. Det är över huvud taget nödvändigt med hög aktivitet i Östersjöfrågan för att miljöbelastningen skall minska. En restaurering av Östersjön skulle kunna vara ett första stort steg mot att börja avbetalningen på vår miljöskuld och ett konkret tecken på att miljöfrågorna finns i centrum av det politiska beslutsfattandet. Låt oss genom dessa åtgärder visa omvärlden att vi i Sverige tar miljöfrågorna på allvar.

Herr talman! Jag tyckte att det var roligt att Liisa Rulander talade om olika grupper som vi behöver ha med i miljöarbetet och även i samhällsplanering och på beslutsfattande nivå, nämligen kvinnor och ungdomar. I det dokument från Riokonferensen som kallas för Agenda 21 tas just den problematiken upp. Det gäller ju för oss alla att när vi far i väg till internationella konferenser undersöka om det inte är möjligt för oss att ta med oss ungdomar. I annat fall kan vi kanske se till att kvinnor får möjlighet att delta. Jag gjorde nästan en liten kupp i höstas när jag for till Paris på en OECD-konferens och tog med mig en ung man från nätverket Q 2000. Eftersom jag satt ordförande kunde jag ge honom en chans att komma till tals, vilket verkligen ställde till med en massa saker -- det hade aldrig hänt förut. Då väcker det också uppmärksamhet och riktar intresset mot t.ex. vad den unga generationen vill få ut av framtiden. Vi har föresatt oss att minska utsläppen till vatten, t.ex. Östersjön, med 50 %. Det är ett arbete som pågår i Helsingforskommissionens regi och som är oerhört viktigt. Vi arbetar med att se över allt det som släpps ut, både till vatten och till marken. Vi kommer också att snart lägga fram direktiv till en utredning om grundvatten -- det är ju så oerhört väsentligt att vi har kontroll över situationen när det gäller vattnet och att vi tar rätt hänsyn när vi planerar samhället. När det gäller NGO, dvs. icke-parlamentariska organisationer, vill jag säga att jag inte tycker att de direkt skall ingå i regeringsdelegationer, men det är viktigt att ge dem möjlighet att medverka som självständiga representanter och föra sin egen talan; det är viktigt att ge dem alla möjligheter att göra det och att ge dem stöd. Men jag tycker att det är oerhört väsentligt att komma ihåg deras roll i det här arbetet.
Herr talman! Jag vill naturligtvis tacka statsrådet för det positiva bemötandet. Det var ett par saker som statsrådet sade som jag skulle vilja ta upp. När det gäller medverkan av NGO vill jag säga att det inte får bli så att vissa skall åka på egen bekostnad. Det måste finnas samma resurser för samtliga som skall delta. Om de inte kan finnas med på det ena sättet måste de finnas med på det andra, men det som vi från vår sida vill poängtera är att det är viktigt att de ekonomiska villkoren är lika. Hur är det med de andra parlamenten runt Östersjön -- vilka kontakter tas där och hur samarbetar man med dem kring de här frågorna för att detta inte skall bli bara en svensk manifestation?
Herr talman! När vi träffar andra regeringsföreträdare och även parlamentariker försöker vi från den svenska regeringens sida lyfta fram Riokonferensen och de dokument som kom ut av den och framhålla vikten av att leva upp till att olika grupper skall få komma till tals. Det är de möjligheter vi har att jobba med de här frågorna. Vi försöker också föregå med gott exempel och visa på att det är möjligt att genomföra det här. Om man jobbar i en icke-parlamentarisk organisation är det inte meningen -- jag håller med om det -- att man skall vara tvungen att med egna pengar betala sitt deltagande. Det var inte så jag menade. Jag menade att man skall få vara självständig part. Ingår man i en regeringsdelegation representerar man så att säga regeringen. Vi vet att de här organisationerna vill representera sig själva och framföra sina egna åsikter. -- Det var närmast det jag ville framhålla. Sedan gör vi ju allt för att också ge möjlighet för sådana organisationer från t.ex. Balticum att delta också i det här arbetet. Vi stöttar över huvud taget medverkan från de så att säga svagare i andra länder, där man inte har samma ekonomiska stöd som vi ger. Jag är övertygad om att vi har en liknande policy i andra länder i Norden när det gäller de här frågorna.

Herr talman! I den här utbildningsdebatten är vi fyra socialdemokratiska talare som kommer att belysa olika delar av utbildningspolitiken. Jag utgår från att utbildningsministern kommer att vara närvarande under hela debatten. Eftersom Per Unckel har tackat nej till flera debatter om stiftelsefrågan ser jag fram mot en diskussion här i kammaren mellan Bengt Silfverstrand och Per Unckel -- Bengt Silfverstrand kommer senare att beröra just den frågan. Jag hoppas också att utbildningsministern har något att säga om ytterligare satsningar på utbildningsområdet. Jag betonar ordet ''ytterligare'' -- jag hoppas att han inte bara kommer att framhålla vad som redan är beslutat. Vi socialdemokrater hävdar mycket kraftigt att det nu behövs en storsatsning på utbildning. Vårt land behöver få till stånd en långsiktig tillväxt. Det är nödvändigt med höjd utbildningsnivå och kompetensutveckling. Utbildning måste också användas mycket mer för att förebygga arbetslöshet och som en medveten och meningsfull aktivitet under arbetslöshetsperioden. För oss socialdemokrater står det klart att det nu krävs extraordinära insatser, inte minst inom utbildningsområdet, för att motarbeta den historiskt höga arbetslösheten. Jag anser att det är oacceptabelt att regeringen agerar så kraftlöst. Det räcker inte, Per Unckel, att hänvisa till redan fattade beslut om nya högskoleplatser. Nu krävs det just extraordinära åtgärder, och det inom hela utbildningsområdet. Först gäller det ungdomarna, som drabbas särskilt hårt av arbetslöshet. Om fyra månader lämnar ca 100 000 ungdomar skolan. Av dem kommer 40 000 att ha genomgått en tvåårig gymnasieutbildning. Inom ett par år kommer pratiskt taget alla ungdomar att ha genomgått en treårig gymnasieskola. Det är ett resultat av den gymnasiereform som vi socialdemokrater drev igenom trots hårt motstånd från Moderaterna och Det naturliga i den här svåra arbetsmarknadssituationen borde vara att erbjuda de ungdomar som nu har en kort gymnasieutbildning ett tredje gymnasieår. Det gäller både dem som går ut i vår och andra arbetslösa ungdomar under 25 år. Det skulle vara en stor vinst både för ungdomarna och för samhället. Vi socialdemokrater kräver att regeringen vidtar åtgärder så att kommunerna kan börja planera för att minst 50 000 ungdomar skall kunna få det tredje gymnasieåret. Vi menar att det är lönsamt för alla parter att staten stöder kommunerna med 30 000 kronor per elev för detta. Det är viktigt att beskedet kommer snabbt. En ansvarskännande regering skulle omedelbart agera. Dess värre har landet inte en ansvarskännande regering. I budgetpropositionen låtsades man knappast om problemet och hade inga förslag. Ändå blir ju problemet akut om några månader. Man kan undra vad den handlingsförlamningen beror på. Regeringen tycks anse det mer angeläget att lägga ned sin energi på att diskutera privatisering av skolor, högskolor, osv. Gymnasieutbildningen måste alltså utökas mycket kraftigt, och det gäller också högskolan. Vi föreslår att högskolan redan till hösten skall få ta in ytterligare 10 000 heltidsstuderande utöver den ökning på 10 000 som riksdagen redan har fattat beslut om. En stor del av den satsningen bör gå till de mindre och medelstora högskolorna. Herr talman! Vi måste på alla sätt ta till vara varje människas vilja till utbildning. Det gäller inte minst de vuxna som nu vill komplettera sin ungdomsutbildning genom Komvux och folkbildning. Trots alla vackra ord om livslångt lärande visade regeringen sitt rätta ansikte genom att förra året föreslå kraftiga nedskärningar av komvux, folkbildning och vuxenutbildningsstöd. Vi socialdemokrater gick kraftigt emot det i riksdagen och lyckades något begränsa nedskärningen. Regeringens njugghet mot vuxenutbildningen är oförsvarbar. Vuxenutbildningen behöver tvärtom nu expandera ytterligare. Vi föreslår därför att de kommuner som till hösten kan öka sin vuxenutbildning skall få statligt stöd för att göra det. Ytterligare 20 000 heltidssstudieplatser borde anordnas där staten betalar 30 000 per plats. På liknande sätt bör ytterligare 5 000 heltidsstudieplatser komma till inom folkbildningen, och vuxenstudiestöden behöver byggas ut. Vi socialdemokrater anser att en verklig storsatsning nu bör göras på utbildning. 100 000 fler årligen bör delta i olika typer av utbildningsverksamhet för att vi långsiktigt skall höja utbildningsnivån i landet.

Herr talman! Det finns anledning för oss politiker att ibland ställa oss frågan: Hur blir det med våra beslut -- hur fungerar de när de kommer ut i den verklighet som de skall fungera i? Jag har i dagarna haft förmånen att ha en gymnasiestuderande hos mig som praktikant. En av de arbetsuppgifter som hon fick av mig var att skriva ned vad hon skulle säga från riksdagens talarstol till Per Unckel i en utbildningspolitisk debatt, och det gjorde hon. Hon skrev: ''Jag började gymnasiet med inställningen att jag hade tre hårda, krävande år framför mig. I dag är jag besviken. Efter dessa tre år har jag ännu inte slutat att förbryllas över den bristande viljan att delge oss elever information om våra rättigheter inom skolsystemet, exempelvis möjligheten till elevvalda skyddsombud och elevdeltagande vid skolkonferenser.'' Hon fortsätter: ''Jag tycker att skolan ska verka stimulerande och verka för eget tänkande och personlig utveckling. Men med få undantag tycker jag att skolan utplånat mina ambitiösa försök att ifrågasätta, värdera och ta ställning till information. Nu känns det meningslöst på grund av att det enda vi elever lär oss är att lyssna och memorera för att skriva ned rätta fakta vid provtillfällen. Det enda egna tänkandet i den processen är när vi försöker lista ut vad vår lärare tycker är viktigast och troligtvis prioriterar vid proven, som lätt blir missvisande. Proven bör vara av en mer utredande kraktär för att främja kreativt tänkande och lära oss omsätta våra teoretiska kunskaper i praktiken. Men egna åsikter är något som sällan efterfrågas. Enligt gällande skolsystem är det enbart korrekta svar som söks, och vi uppmuntras inte till något djupare engagemang. Jag är säker på att gymnasieskolan kan bli mycket effektivare och intressantare än vad den är i dag utan några större grundläggande förändringar. Jag anser t.ex. att svenskundervisningen bör förbättras. Bra och intressant litteratur stämplas som för avancerad för oss. Valmöjligheter i olika svårighetsgrader bör finnas, och lärarnas uppgift bör i stället vara att uppmuntra oss att våga läsa svårare litteratur. En av svenskundervisningens främsta målsättningar bör vara att öka elevernas kunskaper och intresse gällande den inhemska och den internationella kulturen. Socialkunskapen anser jag vara ett mycket viktigt ämne, som bör vara obligatoriskt vid alla gymnasieprogram. Detta för att ge Sveriges ungdom grundläggande kunskaper i grupp och socialpsykologi, vilket leder till minskad fördomsfullhet och ökad förståelse för den egna rollen i samhället.'' Det är ingen dålig salva. Här har vi suttit och fattat beslut och trott att det fungerar på ett helt annorlunda sätt ute i skolan. Jag tänkte att den här praktikanten kanske är ensam om att tycka så här. I eftermiddags bad en riksdagskollega att en av hans praktikanter skulle få komma upp och göra en intervju med mig om skolpolitiken. Jag passade på att också fråga henne om de här sakerna. Hon sade att det är så här. Hon får välja skönlitteratur som hon läste i femman och sexan -- när hon går tredje året i gymnasiet. Detta måste mana till eftertanke. Hur skall vi kunna följa upp de beslut som vi fattar? Hur skall vi se till att de fungerar ute i verkligheten? Hur skall vi se till att de viktiga beslut som skall fattas framöver får en riktig förankring? Jag blir ju inte lugnare när jag läser Det får en försvagad ställning i förhållande till den läroplan som nu gäller. Om vi skall fatta beslut om det här, Per Unckel, gäller det att skapa en så bred parlamentarisk majoritet som möjligt. Hur har ni tänkt att förfara med dessa viktiga grundläggande utbildningspolitiska beslut? Det gäller vuxenutbildningens dimensionering och dess betydelse för försörjningen av studenter till högskolan. Det gäller läroplansbeslut. Det gäller naturligtvis betygsbeslut. Det gäller om vi skall ha en tioårig skola eller om vi skall lägga fast en skolstart vid sex års ålder i skollagen. Herr talman! Det vore olyckligt för skolan -- strukturen, organisationen, eleverna, föräldrarna och lärarna -- om vi får en ryckighet i utbildningspolitikens olika delar. Det är inte bra. Man vänder inte en oljetanker på en femöring. Dessutom har jag på senare tid fått rapporter om att den stora omstrukturering och omorganisation som i dag sker ute i kommunerna i en del fall -- jag skall inte säga att jag har det vetenskapligt belagt -- innebär att eleverna inte får tillgång till den lärarkraft som de har rätt till. Eftersom de fullgör sin plikt gentemot vad som krävs av dem i skollagen skall de ta mig katten också ha tillgång till lärare. Vi kanske borde bromsa litet grand och gasa på något annat ställe.

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén kan vara lugn. Jag tänker stanna och delta i hela debatten, inte bara därför att det är artigt gentemot oppositionen, utan också därför att Sverige för närvarande befinner sig i ett sällsamt och spännande förändringsskede av hela sitt utbildningssystem. Får jag, herr talman, så här inledningsvis i debatten peka på några av de viktiga utgångspunkter som kännetecknar hela denna förändring. Vi ser bland de yttre iakttagelserna framför allt tre ting som just nu håller på att ske och som förändrar villkoren för hela vårt sätt att lära. Den första utgångspunkten handlar om den ökade insikt som har vunnits genom åren om vad som ekonomerna kallar för humankapitalinvesteringarnas betydelse. Det är inte så att investeringar i andra ting, de mera traditionella investeringarna, blir betydelselösa, men insikten ökar om att länder som inte förmår att förena denna typ av investeringar med motsvarande insatser inom utbildning, högre utbildning och forskning inte får det fulla utbytet av investeringar, i fysisk mening. Den andra utgångspunkten handlar om Sveriges ökade internationella beroende och den internationella växelverkan som vårt land befinner sig mitt uppe i. Vi har förhoppningen att kunna tillträda det s.k. EES-avtalet om ett par månader. Om ytterligare något år har vi förhoppningen om att kunna ingå som fullvärdig medlem i den europeiska gemenskapen. Då kommer gränserna att rämna och öppenheten att ta över. Flödet av människor över gamla gränser kommer att tillta. Den tredje iakttagelsen handlar om den snabbhet med vilken vår värld förändras och kunskaper med den. Jag såg en uppgift häromdagen talande nog, nämligen att en tredjedel av Ericssons fakturering för 1992 avsåg produkter som över huvud taget inte fanns ett eller ett och ett halvt år tidigare. Detta, herr talman, leder till slutsatsen att vårt utbildningssystem behöver förändras för att passa in i den nya miljö i vilken det skall verka. Det är framför allt i två hänseenden som förändringar behöver ske. De kvalitativa kraven på oss skärps i takt med att gränserna försvinner och flödet över de gamla gränserna tilltar. Det finns inte längre något att gömma otillräcklig kvalitet bakom. Vi avslöjas. Eller kanske är det snarare så att ungdomar med bättre förutsättningar kommer att ta vägen ut i Europa och där söka sin lycka. Den andra slutsatsen är att i ett samhälle präglat av ökad snabbhet kommer mångsidigheten i utbildningssystemen att bli viktigare. Det går helt enkelt inte att centraldirigera utbildningssystemen längre, därför att de inte kommer att förmå att svara mot alla de krav som den föränderliga verkligheten kommer att ställa på oss. Det är därför, herr talman, som det är så viktigt att ge elever, lärare och föräldrar ökat inflytande inte bara över vilken skola de vill gå i utan också vilket innehåll undervisningen skall ha. Det är därför som den gamla U 68-modellen för den högre utbildningens dimensioner och planering nu visat sig så katastrofal när det gäller att tillgodose de intressen som studenter och andra har för den högre utbildningens utformning. Mot denna bakgrund, herr talman, har regeringen inlett ett arbete för att inom skolan tillse att valmöjligheterna skärps, att elever och deras föräldrar får möjlighet att forma en utbildning som stämmer med deras intressen men också för att tillse att vi får tillgång till alla de skolor och skolformer som det mångsidiga samhället kommer att kräva av oss. Det sker i förening med en läroplan som anger de distinkta krav som alla skolor måste följa och där kvaliteten slås fast som den viktigaste utgångspunkten. Inom den högre utbildningen frigörs genom riksdagens beslut i december förra året de statliga universiteten och högskolorna från statens omedelbara inflytande. De får möjlighet att själva utforma sitt utbildningsutbud med utgångspunkt från vad studenterna kräver och önskar. I stället för statens prognosmakare träder in studenternas intressen, studenterna som bättre än någon annan förmår att bedöma vad den framtida arbetsmarknaden kräver av dem. Tillsammans med de statliga universiteten och högskolorna prövas för närvarande förutsättningarna att dessutom ge helt fristående högskolor möjlighet att erbjuda sina tjänster och examinera studenter. Dessutom pågår diskussioner med några statliga högskolor om deras intresse att övergå i stiftelseform. Härtill, herr talman, står vi inför ett betydande krav på att ge fler möjlighet till utbildning. Ett av Socialdemokraternas arv efter 80-talets utbildningspolitik mötte jag själv i Utbildningsdepartementet för ett och ett halvt år sedan, nämligen att den högre utbildningen, om den socialdemokratiska politiken hade fullföljts, hade lett till att andelen högutbildade inom den svenska arbetsmarknaden hade gått ner. Som om det inte hade varit nog: den andel av högutbildade som vi då hade var otillräcklig i ett internationellt perspektiv, otillräcklig och på väg att bli ännu sämre. Det klingar något av ''sent skall syndaren vakna'' över Lena Hjelm-Walléns önskan om en storsatsning på utbildning. Om det nu plötsligt är så viktigt, varför var det så oviktigt under hela 80 talet, då vi kunde ha gjort allt som hade förhindrat att flaskhalsarna i dag hade blivit så betydande? Bengt Silfverstrand och jag kom just från Kungl. Tekniska högskolan, där vi diskuterade stiftelsefrågor. Kung. Tekniska högskolan är ett utomordentligt bra exempel på den andra försummelsen, nämligen att inte se efter universitetens och högskolans fastigheter. Där regnar det in genom taket som ett bevis för framsyntheten i 80-talets högskolepolitik. Vi skall göra en storsatsning på utbildning. Det behövs efter det som har varit tidigare. Vi skall däremot göra den storsatsningen på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa att elever och studenter får tillgång till en högkvalitativ utbildning. Lena HjelmWallén hävdade att en ansvarskännande regering skulle genast ha agerat. Regeringen har agerat för länge sedan. Däremot agerar vi inte på basis av en socialdemokratisk riksdagsmotion, där man inte ens bemödat sig om att tala om hur det som Socialdemokraterna föreslår skall finansieras. Skulle vi följa Socialdemokraternas råd, skulle arbetslösheten öka till följd av misskötsel i ekonomin och bekymren för arbetsmarknadsmyndigheterna bli ännu större än vad de redan är. Ett par kommentarer till slut till några av de påpekanden som Lena Hjelm-Wallén gjorde. Extraordinära insatser behövs i utbildningshänseende i svåra tider, påpekade Lena Hjelm-Wallén. Ja, självfallet. När Socialdemokraterna nu föreslår att 50 000 elever skall få möjlighet att genomgå det tredje gymnasieåret, så bankas de öppna dörrarna in med stor kraft. Det finns inga gränser för kommunernas möjligheter att från staten få stöd för genomförandet av det tredje gymnasieåret. 10 000--12 000 elever får möjlighet att genomgå utbildning i den formen. Vad Lena Hjelm-Wallén hämtar de resterande 38 000 framgår inte av motionens text. Regeringen har dessutom, herr talman, ingalunda visat någon njugghet gentemot vuxenutbildningen. Så sent som i höstas föreslog regeringen, och riksdagen godkände, att Arbetsmarknadsstyrelsen får möjlighet att köpa utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Vi kommer att fullfölja denna politik. I den proposition om den högre utbildningen som regeringen kommer att presentera om några veckor kommer vi dessutom att lägga ut riktlinjerna för den högre utbildningens utveckling på sikt. Så Lena Hjelm-Wallén får ge sig till tåls med besked tills propositionen är presenterad. Allra sist till Björn Samuelson. Åtskilligt av det som Björn Samuelson citerade ur brevet från eleven känns riktigt och rimligt att ta fasta på. Det är möjligt att vi inte blir överens om allt som eleven skriver om i sitt brev. Det skulle i så fall tala för att skolan skall erbjuda många olika typer av utbildningar som kan tillgodose många olika intressen, alla vägledda av samma höga kvalitetskrav som kan göra alla elever myndiga att ta sig an arbetsmarknadens utmaningar. Björn Samuelson frågade hur regeringen avser att gå vidare för att förankra sina förslag. Just nu behandlas i Utbildningsdepartementet under Beatrice Ask viktiga delar av det material som kommit in som ett resultat av remissen av förslaget till en ny läroplan. Det är en av de mest omfattande diskussionsomgångar i det svenska samhället som vi genomfört. Regeringen kommer att fortsätta att föra en öppen dialog med hela det svenska samhället för att därigenom få in den erfarenhet, den kunskap och inspiration som samhället innehar och på basis därav presentera sina förslag för riksdagen.
Herr talman! Per Unckel hävdar att den regering som han själv tillhör inte har visat njugghet mot vuxenutbildningen. Att skära ner anslagen med 25 % är alltså inte njugghet. Då vet jag inte riktigt vad som ligger i det ordet. Jag tycker att jag var mycket återhållsam när jag använde ordet njugg i det sammanhanget. Det var inte bara förra våren som man gjorde detta. Därefter har man följt upp åsikten att hålla tillbaka vuxenutbildningen vid alla de tillfällen då vi i riksdagen har diskuterat frågan. Se nu till att det blir en riktig satsning på vuxenutbildningen av stora format! Det är vad som behövs. Det tredje gymnasieåret behövs dels för dem som behöver det, dels för dem som går ut ur gymnasieskolan med bara tvåårig utbildning. Det är inte bara dessa som vi syftar på i vår motion -- har inte Per Unckel läst vår motion? -- utan vi syftar också på dem som gått utbildningen under tidigare år och som nu är under 25 år. Jag är på det klara med att det är en stor ansträngning för skolväsendet att bereda 50 000 nya platser. Men jag tror att skolan är beredd att ta denna ansträngning för att hjälpa ungdomar ut ur en situation där de annars skulle gå rakt in i arbetslösheten. Beträffande högskoleplatserna vet jag att vi får vänta tills propositionen kommer. Jag vill ändå redan nu avisera att vi måste anstränga oss utöver vad som tidigare gjorts. Därför har vi lagt till ytterligare 10 000 platser. Jag menar också att man måste anstränga sig på lokalsidan inom utbildningssektorn. Det gäller att rusta upp skolor i hela landet. Men det gäller också högskolelokalerna. Per Unckel anför ett exempel från Stockholm vad gäller högskolelokaler. Men det är väl inte så konstigt att nybyggnation och underhåll hållits tillbaka i Stockholmstrakten. Här har det ju varit en överhettning mycket länge när det gäller byggnadsarbeten. Det har vi i alla partier varit överens om. Däremot kunde man bygga ute i landet. Nu är också situationen i Stockholm den att det behöver byggas. Låt oss därför satsa på den typ av underhåll som Per Unckel nämnde. Det gäller KTH och andra insatser som kan behöva göras. Per Unckels historiebeskrivning föranleder mig att säga att saker och ting ständigt behöver förändras inom utbildningspolitiken, och förändringar sker också. Men mycket av det som utbildningsministern tillskriver sig när det gäller att frigöra högskolor och universitet är sådant som vi redan hade påbörjat när Per Unckel kom till departementet. Det gäller också ökningstakten över huvud taget inom den högre utbildningen.
Herr talman! Får jag påminna om en indirekt fråga till Lena Hjelm-Wallén, som hon dess värre glömde att besvara: Var skall vi ta't? Vad är det som Socialdemokraterna föreslår skall finansiera allt det man vill göra och som innebär ökade statsutgifter? Ni har inte ens förmått att precisera vadan de besparingar skall bestå som skall uppgå till samma belopp som regeringens besparingar. Det enda ni har lyckats samla er kring är att säga nej till regeringen. Men ni har inte ens anvisat en tillstymmelse till idé om hur det skall bli med resten. Därför är det, Lena Hjelm-Wallén, mycket allvarligt med den socialdemokratiska politiken, som ju härigenom kommer att driva upp arbetslösheten ytterligare. Att inrikta sig på arbetslöshetsvårdande insatser utan att tillse att ekonomin fungerar är att driva oppositionspolitik av allra sämsta märke. När det så gäller frågan om anslag till komvux vill jag säga att det är riktigt att regeringen icke drog ned på sektorsbidraget till komvux men väl på bidraget till kommunerna. Det gjordes samtidigt som beskedet gavs att kommunerna får ta ett ökat ansvar, bl.a. i detta sammanhang. Därutöver har regeringen senare genom arbetsmarknadsmyndigheterna ställt ökade statliga resurser till just arbetsmarknadsmyndigheternas förfogande för upphandling av utbildning för vuxna. Så ser historiebeskrivningen ut. Njuggheten i den döljer sig väl. Så något om högskolelokalerna. Det är inte så konstigt att man höll tillbaka renoveringen av KTH intill dess att taket höll på att rämna -- om jag nu får tolka in något i Lena Hjelm-Walléns yttrande. Men nu går väl ändå skam på torra land! Inte kan man väl motivera misskötseln av statens fastighetsbestånd genom att hänvisa till överhettningen i Stockholmsområdet. När vi för ett och ett halvt år sedan tog över hade just Universitets och högskoleämbetet m.fl. myndigheter redovisat facit efter Socialdemokraternas fastighetsfögderi. Och det, Lena Hjelm-Wallén, är ingen uppmuntrande läsning för oss som fick ta över. Det borde inte heller vara uppmuntrande för er som lämnade efter er detta arv. Vårt utbildningsväsende behöver ständigt förändras. Ja, det är riktigt. Men jag hade hoppats att vi skulle ha sluppit några av de misstag som begåtts i det förgångna, för då hade det inte varit så besvärande att rätta till saker. Jag välkomnar Lena Hjelm-Wallén om hon bestämmer sig för att tro på den frigörelse av de svenska universiteten och högskolorna som Socialdemokraterna i julas hade en ''jasåinställning'' till. Det vore nämligen en styrka för hela vårt samhälle om vi var eniga i vår hållning till betydelsen av fria och självständiga universitet -- universitet som är engagerade i sina studenters bästa och som inte behöver lita till statens välvilja och direktiv i alla avseenden när det gäller verksamheten.
Herr talman! Ibland tror man att det är olika verkligheter som beskrivs. Per Unckel beskriver här i dag universiteten och högskolorna som enormt detaljstyrda av staten. Men det är helt enkelt inte sant. Jag tror inte att det är det besked som han faktiskt får när han träffar olika företrädare. Sedan till den stora och viktiga frågan om utbildningssatsningar. Det är mycket allvarligt om vi har en utbildningsminister som inte inser hur utbildningsåtgärder kan avlasta arbetsmarknadspolitiken och som i stället hela tiden vill gå via arbetsmarknadspolitiken. Han drar alltså ner på den reguljära vuxenutbildningen men säger att AMS sedan får gå in och köpa. Det här är ett brott i utbildningspolitiken som jag tycker är mycket allvarligt, och det är någonting som inte har hänt tidigare. Det är nonsens av en utbildningsminister att uttrycka sig på detta sätt. Han måste ju veta att insatser via utbildning och med de former av studiefinansiering som finns nästan alltid är en mer lönsam affär för staten -- en billigare lösning kostnadsmässigt -- jämfört med arbetsmarknadsstöd av olika slag, t.ex. Vi har alltså mycket noga visat hur vi finansierar våra förslag. Det är framför allt genom att avlasta arbetsmarknadspolitiken som vår stora satsning på utbildningen finansieras. Därutöver är det fråga om ungefär 2 miljarder, och i det avseendet har vi bl.a. föreslagit en skattehöjning.
Herr talman! Jag väntade bara på det sista. Men om det är någonting som detta samhälle just nu inte behöver, så är det högre skatter. Arbetslösheten är som den är just nu, därför att skatterna alltför länge har varit alltför höga. De är exakt det som Lena Hjelm-Wallén nu medger som är så allvarligt. Era skattehöjningar driver upp arbetslösheten och driver fler människor ut i sysslolöshet. Dessutom ökar de kravet på en ännu större belastning av statskassan i form av insatser för de människor som råkar illa ut. Allra sist i Lena Hjelm-Walléns replik till mig finner vi plötsligt skärningspunkten när det gäller Socialdemokraternas resp. regeringens politik. Det är fråga om skattehöjningar eller inte skattehöjningar, om att vårda Sverige ekonomi eller att ägna sig åt oppositionspolitik av ett slag som inte har någonting med sunt ekonomiskt tillfrisknande att göra. Det är inte sant, säger Lena Hjelm-Wallén, att universitet och högskolor, såsom dessa beskrivs, är detaljstyrda. Nej, inte nu längre, för nu har vi fattat beslut som gör att en bättre tingens ordning randas. Allting har ju ändrats -- högskolelag och högskoleförordningar. Då är det svårt att komma undan intrycket att staten varit rysligt angelägen om att få peta in i minsta detalj. Staten har också, herr talman, under de senaste åren varit rysligt angelägen om att i enskildheter utpeka hur många studenter som skall utbildas och om att utpeka utbildning och plats för utbildning. Det är är ett synsätt som anknyter till det som man en gång i gamla U 68 trodde var visheten uppenbarad, nämligen att det gick att planera fram framtiden. Redan då visste många av oss att det var en omöjlighet. Men ni är välkomna tillbaka till insikten om att det inte är möjligt, om ni nu helhjärtat ställer upp bakom detta. Då kan vi gemensamt arbeta för en bättre tingens ordning inom den högre utbildningen. Får jag sedan för protokollets vidkommande med viss kraft rätta fru Lena Hjelm-Wallén i frågan om vem som har dragit ned vad. Denna regering har aldrig någonsin skurit ned med en enda krona på vuxenutbildningen. Vad vi har sagt är att vi inom ramen för det statliga stödet till den kommunalt drivna utbildningen har minskat statens andel. Men vi har utgått från att kommunerna är beredda att ta över ansvaret. Det handlar inte ett uns, herr talman, om att vara för eller emot vuxenutbildning. Tvärtom satsar denna regering på att hålla de människor i utbildning som annars riskerar att bli arbetslösa. Under innevarande budgetår satsas mer än 1 miljard kronor på detta, varav varenda krona är finansierad utan att skatten höjs.
Herr talman! Som svar på min fråga om hur regeringen avser att bereda viktiga skolpolitiska beslut framöver, säger utbildningsminister Per Unckel att departementet har fått in remissvar som de skall läsa där. A very clever answer, my dear
Om Björn Samuelson vill ha med detta i protokollet måste det uttalas på svenska.
Herr talman! Det var ett mycket klipskt svar, herr minister. Det som oroar mig är att man samtidigt låter utarbeta ett förslag om skolstart för sexåringar i en tioårig skola, men man bortser från att frågorna hänger samman med varandra. Man väljer att gå till riksdagen med små delbeslut i jättestora viktiga framtidsfrågor. Jag förstår inte varför Per Unckel skäller om socialdemokratiska regeringar. Att bete sig på det här sättet liknar den sämsta formen av gammal dålig socialdemokratisk reformpolitik. Per Unckel säger att han vill öka valmöjligheten för den enskilde för att på det sättet komma till rätta med möjligheten att stärka skönlitteraturens ställning i skolan. Det hjälper väl inte, Per Unckel, om det anses att Dostojevskij och Strindberg är för svåra för 19-åringar att läsa. Herr talman! Vad jag saknar från regeringen är en samlad syn på utbildningspolitiken. Man rycker, hackar och delar ut små förslag. Sedan får man efter någon månad skynda sig att komma till riksdagen med rättelsepropositioner. Jag vill ha en samlad syn på hur olika verksamheter inom utbildningsvärlden skall få möjligheter att samverka och befrämja varandras resultat till betydelse för såväl den enskilde individen som samhället i stort, och samhället som en kulturnation. Något sådant samband mellan de olika förslag som hittills har lagts, eller som man nu avser att lägga i små delportioner, har jag mycket svårt att se.
Dear Speaker, dear Member of Parliament! Herr talman! Riksdagsledamöter! Björn Samuelson gör gällande att regeringen lägger fram utbildningspolitiken i små portioner. Det är nog den kritik som man inte riktigt återfinner bland alla de många svar på Läroplanskommitténs förslag som just nu bereds. Att en läroplan för grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och därtill hängande betygsförslag skulle vara småportion är nog Björn Samuelson den ende som hittills har hävdat. Det är klart att man kan välja en modell varigenom hela skolan alltid förändras genom ett enda beslut. Risken är emellertid att skolan i så fall aldrig någonsin kan förändras, därför att det alltid finns någon del som någon bestämmer sig för att tycka vara lämplig att haka på i det man tidigare har bestämt sig för att ta upp till debatt. Nej, Björn Samuelson, jag tror att vi nog har tagit oss en munsbit som är stor nog om i realiteten tre läroplaner skall bli en och med ett betygsförslag knutet till den. Björn Samuelson frågar om skolstarten, vilken det säkert finns skäl att återkomma till åtskilliga gånger. Frågan hänger naturligtvis samman med resten av skolan, men den är ändå avskiljningsbar nog för att kunna diskuteras i ett sammanhang för sig. Jag vill gå tillbaka till det brev som Björn Samuelson citerade från talarstolen. Skälet till att jag var så uppmuntrad av det var att vad flickan egentligen säger är att hon tycker att det är bra att man ställer ökade krav på kunskap. Hon tyckte uppenbarligen att kraven i skolan på sådant som är viktigt och angeläget var för små. Det var det som jag tyckte var så uppmuntrande. Därför valde jag att beskriva regeringens strategi när det gäller förändringar av viktiga delar av utbildningsväsendet så, att vi ökar valmöjligheterna, men vi ställer också distinkta krav på det som skolan -- och för den delen den högre utbildningen -- skall kunna förmedla till alla. Om jag i skolministerns närvaro får tillåta mig en frihandsteckning från min tid som utbildningspolitiker i riksdagen, så var det en känsla av obehag inför den läroplan som sade allt, men samtidigt ingenting. Där kunde alla finna stöd för nästan vilken ståndpunkt som helst. Men läroplanen blev därmed ett otillräckligt hjälpmedel för dem som, i likhet med brevskrivaren till Björn Samuelson, krävde ordentliga besked om kunskaper som de ansåg sig behöva.
Herr talman! Jag kan lova Per Unckel att se till att han får en kopia av detta fiktiva anförande som den här praktikanten har skrivit. Småportioner var kanske fel ord, men det får en liten betydelse i tid när man inte låter sambanden råda mellan olika faktorer som framöver kommer att få stor betydelse för skolan. Om man väljer att lägga fram ett förslag om en ny läroplan eller ett nytt betygssystem, som vilar på minsta möjliga majoritet i denna kammare samtidigt som man låter utreda frågan om skolstarten och frågan om hur lång den obligatoriska skolgången i grundskolan skall vara, så blir det en småportion för skolorganisationen. Vi behöver inte strida om det ordet. Jag menar att det riskerar att bli en ryckighet i politiken på ett sätt som inte gagnar varken kvalitet eller den harmoni som jag tycker att skolan borde få.

Herr talman! Per Unckel sade att svensk utbildning är i stor omvandling. Det är väl någon form av understatement eller -- för protokollet -- underdrift. Alla skolformer kräver på något sätt mer flexibilitet och individualisering. Många av de beslut som regeringen har fattat under det senaste året har lett till detta. Jag vill nämna några exempel på förslag som vi inom Folkpartiet omhuldar och som vi tycker borde sjösättas. Decentraliseringen av makten över skolan har ju genom kommunalisering och annat pågått ett tag. Men på något sätt har ansvarsfördelningen stannat av på kommunal nivå. Den har inte sipprat vidare ut på skolnivå i lika stor utsträckning som vi hade förväntat oss. RRV sade i en rapport 1990 att ingen längre styr skolan och att beslutanderätten måste föras ner i systemet. Det finns också en tendens att kommuner i dag skyller på staten och att staten skyller på kommunerna, eftersom det är litet oklart var ansvaret ligger. Vi i Folkpartiet tycker att man skulle kunna ge elever, lärare och föräldrar mycket större möjlighet att ta ansvar i sina skolor genom att bilda skolråd eller en skolbestyrelse som föreslogs i SIA:s utredningar för ett tjugotal år sedan. Det finns ganska goda exempel på självstyrande skolor från exempelvis Danmark. Vad kan då ett sådant skolråd besluta om? Jo, de skulle inom ramen för de ekonomiska direktiv som de får från skolstyrelsen kunna besluta om budgetfrågor, prioriteringar, resultatansvar, klasstorlekar, avvägningar mellan specialundervisning och mindre klasser, skoldagens förläggning, ämnesprofil, särskild tillvalsprofil, profilering för skolan, årskurslös undervisning eller traditionell årskursindelning, ämnesvis eller ämnesövergripande undervisning. Detta är några av de frågor som mycket väl skulle kunna avgöras på lokal nivå. Detta tycker vi att man skulle kunna utreda, därför att det kräver vissa ändringar i lagar och förordningar. Jag vill också ta upp ett annat förslag som vi tycker bidrar till att öka flexibiliteten i gymnasieskolan. Vi går nu in i ett programutformat och förmodligen också kursutformat gymnasium, vilket kommer att starkt öka flexibiliteten i gymnasiet. Vi går från ett system med ett-, två-, tre och fyraåriga gymnasielinjer och får genomgående treåriga linjer. Därmed finns risken att avhoppen kan öka. Det visar sig litet grand redan i dag att medelåldern i komvux har sjunkit. Det indikerar att många, när de har valt fel eller om de av någon annan anledning vill göra kompletteringar, så att säga tar ett varv till via komvux. Vi tycker att man skall ha rätt till en gymnasiebank. Alla 16-åringar skall kunna erbjudas tre gymnasieår. Hur de sedan disponeras får eleven själv avgöra. De yrkesförberedande programmen skulle vara betjänta av moduler av sammanhängande kurser som ger möjlighet till etappavgångar efter kortare tid än tre år. De skulle gynna de skoltrötta och ge en större flexibilitet. Om man vet att man har ett år kvar på sin bank, tror jag att det blir svårt att låta bli att utnyttja det. En framtida större integrering mellan ungdomsgymnasiet och komvux kommer att underlätta detta. Jag vill också säga några ord om jämställdheten i skolan och om flickor och pojkars ställning. Jämställdheten är inte helt bra, vilket Utbildningsdepartementet nu har uppmärksammat så till vida att man har tillsatt en grupp som skall studera jämställdheten i skolan. Jämställdhet är inte bara en rättvisefråga utan även en kvalitetsfråga. John Stuart Mill, liberal tänkare, sade en gång i mitten av 1800-talet i en skrift att kvinnans tankar är sålunda lika behövliga för att ge full verklighet åt den tänkande mannen som mannens tankar för att ge bredd och omfattning åt kvinnans. Ett samhälle med en så jämn könsfördelning som möjligt är ett mer komplett samhälle. Det gäller inte minst synen på teknik. Vi har i dag uppenbara problem med rekryteringen till tekniska yrken, där flickorna är en väldigt stor och lika dold resurs. Det finns forskning som visar att flickor och pojkar bemöts olika. Flickor ges t.ex. mindre lärartid. Flickor får andra typer av frågor än pojkar, ofta av ifyllningsnatur i stället för analyserande. Lärarna vet mer om pojkarna än om flickorna i en klass. I prov bedöms pojkar mer trovärdiga och kompetenta än flickor. Jag har ett nummer av en tidning från Statens ungdomsråd, där en flicka säger i en intervju: Jag var tyst hela min skoltid, om inte någon frågade mig om någonting. Redan i grundskolan grundläggs alltså könsskillnaderna. Därför tror vi att det skulle vara bra om man kunde mjuka upp attityden till dessa saker som känns litet främmande. För flickor gäller det tekniken. Vi tror att det vore bättre om flickorna fick närma sig tekniken utan pojkar närvarande. Vi tror också att det vore bra om pojkarna fick ge utlopp åt sina mjukare sidor utan att flickor är närvarande. Målsättningen är att stärka både flickors och pojkars identitet. Man får då mer kompletta individer och på det sättet en bättre skola. Vi vill inte ha goss och flickläroverken tillbaka, men vi vill att man skall kunna flexibelt växla mellan pojkoch flickklasser och grupper och integrerade klasser och grupper. Skolverket bör ha ett stort ansvar när det gäller att samla in och sprida goda idéer för en flexiblare och därmed mjukare skola med ett ökat engagemang från elever, föräldrar och lärare. Jag tror att den Europas bästa skola som vi strävar efter faktiskt bör vara också Europas flexiblaste.

Herr talman! Det vore mig naturligtvis främmande att från talarstolen mästra landets utbildningsminister. Men när Per Unckel nu sade med sådan emfas att han ville läsa in de rätta uppgifterna till protokollet, bör nog Per Unckel titta litet grand i föregående års bilaga från Utbildningsdepartementet till budgetpropositionen om det som står om komvux och sektorsbidrag. Då kan kanske uppgifterna i protokollet bli korrekta. Med en så vid rubrik som Utbildningspolitik blir det gärna ett spektrum av allting. Jag skall koncentrera mig till bara en fråga inom forskningsområdet för att hålla mig inom den korta taletiden. På detta område som på så många andra inom utbildningsväsendet blir det rätt mycket av konstruerade motsättningar.

Här som på många andra ställen handlar det om både-och. Dessa motsättningar skapas ofta av väldigt rigida inställningar att det måste vara på ett visst sätt. Det måste vara stort, och om det inte är stort så är det inte längre någon hög kvalitet. Så är det naturligtvis inte. Vi i Centern hävdar alldeles bestämt att all högre utbildning givetvis skall vila på vetenskaplig grund, att högre utbildning och forskning hör samman och att så är fallet vid alla högskolor i hela landet. Utbildningsdepartementet anordnade under beredningen av forskningspropositionen en konferens om forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna.

Jag måste säga att det spred sig en viss förvirring bland de närvarande forskarna. Så småningom stod några upp och sade att man förmodligen skulle nå de bästa resultaten om man valde det senare alternativet. Unckel gör i dag efter det som sedan har hänt. Jag är övertygad om att vi skulle nå störst effekt om vi ökade forskningsresurserna vid de mindre och medelstora högskolorna på detta sätt. Vi skulle få bättre forskningsresultat, och vi skulle få en avgjort högre utbildningskvalitet. På köpet skulle vi nå betydande regionalpolitiska effekter. Eftersom mycket av denna debatt redan har handlat om både det ekonomiska läge och det arbetsmarknadspolitiska läge som vi befinner oss i, vill jag framhålla att det inte är att förakta om man såsom en biprodukt av de insatser som man ändå skulle göra av utbildnings och forskningspolitiska skäl också får regionalpolitiska effekter, som bidrar till att stimulera näringslivet och sätta fart på sysselsättningen i alla delar av landet.

Herr talman! Larz Johansson var mycket artig när han korrigerade Per Unckels historieskrivning beträffande vuxenutbildningen och regeringens nedskärning av komvuxanslaget. Det var ju så att det i budgetpropositionen 1992 direkt stod att man skulle skära ner komvuxpengarna. Detta var precis som Larz Johansson då påpekade fel både i form och i sak, i form därför att det faktiskt handlade om ett sektorsanslag och regeringen därför inte skulle lägga sig i vad som skulle skäras ner om man minskade anslaget. Men regeringen var så klåfingrig och pekade på att det just var komvux som skulle skäras ner att man begick denna blunder, som utskottet sedan rättade till. Det är kanske koalitionens bundenhet som gör att Larz Johansson inte fullständigt vill tala ur skägget. Men nu har jag hjälpt honom.
Herr talman!

Även komvuxresurserna fanns vid denna tidpunkt i sektorsbidraget. Det enda man kunde göra vid bägge tillfällena var, om man nu hade en önskan att göra besparingar, att reducera sektorsbidraget till kommunerna. Varken den tidigare socialdemokratiska regeringen eller den nuvarande regeringen kunde ge den sortens pekpinnar till kommunerna. Det har även utskottet och sedermera riksdagen fastslagit. Nu är förhållandet sådant att vi inte längre har ens något sektorsbidrag, utan alla dessa pengar har försvunnit in i den s.k. kommunala påsen. Om man nu vill göra korrigeringar, är det i realiteten förändringar i skatteutjämningssystemet som man gör. Allt det andra är historia. Men i och för sig skall också historien skrivas korrekt.
Herr talman! Det är sant att det som har skett mellan dessa anslag är historia. Om vi skall blicka framåt är det i dag svårare för staten att hitta sätt att stimulera ökad vuxenutbildning. Vi har försatt oss i den situationen. Men då måste vi hitta former för det. Jag menar att vi har gjort det i den socialdemokratiska motionen genom ett påslag på detta stora kommunala anslag, egentligen på det sätt som man gjorde förr, dvs. sökte pengar för de ytterligare platser som man kan anordna till hösten. På detta sätt kan ökad vuxenutbildning stimuleras fram. Jag vet att Centern har ett intresse i denna fråga, och jag hoppas att Centern skall stödja oss i detta motionsförslag som vi skall börja behandla i utbildningsutskottet nu. Den tidigare debatten i dag har också givit vid handen att såväl Bengt Westerberg som Börje Hörnlund är intresserade av resonemang i dessa frågar för att få till stånd ökade utbildningsåtgärder. De stänger inte igen dörren på samma sätt som Per Unckel har gjort i dag.
Herr talman! Jag skall svara på Larz Johanssons frågor. Den första gällde forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna. Av samma skäl som jag inte ville ge något besked till Lena Hjelm-Wallén om platser inom den högre utbildningen, på grund av förestående proposition i detta ärende, vill jag inte heller föregripa diskussionen med anledning av propositionen om forskningen som kommer att läggas fram några dagar efter propositionen om den akademiska grundutbildningen. Så till historieskrivningen. Det är inte lätt att följa alla detaljerade rundor när det gäller hur anslag är konstruerade. Men sanningen är faktiskt att det i det sektorsbidrag som fanns vid tiden för den händelse som Lena Hjelm-Wallén refererade till och som Larz Johansson kommenterade, inte fanns, som Larz Johansson mycket riktigt påpekade, några enskilda delar av sektorsanslaget. Det var, om man uttrycker sig litet vanvördigt, en klump med pengar till kommunernas skolfinansiering. Vad regeringen gjorde var att minska den klumpen. Men vi skar inte ned någon utbildning. Kommunerna har ansvar för hur de prioriterar och vilka bedömningar de gör. Så var det. Det framgår både av protokollet från den tidens riksdagsdebatter och av protokollet från denna debatt.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att försöka förleda Per Unckel att avslöja innehållet i en kommande forskningsproposition. Men Per Unckel brukar aldrig avhålla sig från att föra ganska vittgående principiella resonemang om forskningspolitik och om andra frågeställningar. Min fråga var i allra högsta grad principiell.

Jag var för någon vecka sedan senast i Ronneby, och jag hörde att Per Unckel nyligen hade varit där och blivit våldsamt imponerad av vad man där åstadkom. Då återstår min fråga, utan att vare sig peka ut den eller andra högskolan eller antalet forskare osv: Var tror Per Unckel att man skulle nå den största effekten av en sådan satsning?

Herr talman! Jag hade i dag tänkt att tala om att läsa för livet. Ja, ni hörde faktiskt rätt, och det är ingen felsägning. Det som jag tänker säga i dag handlar naturligtvis ocskå om att lära för livet, den slogan som vi är vana att höra, men det handlar i synnerhet om att läsa för livet. Jag vågar påstå att ingen kunskapsutveckling är mer betydelsefull för ett barn än utvecklingen av förmågan att läsa och skriva, och naturligtvis då i första hand läsutvecklingen. Barnen kommer till skolan fyllda av nyfikenhet och lust att lära. För en del hänger det upp sig ganska snart när det gäller den absolut viktigaste basen för all kunskapsutveckling -- förmågan att lära sig läsa. Detta kan ha många olika orsaker. Allteftersom åren går, kommer dessa barn alltmer efter i utvecklingen. Självkänslan blir allt sämre, och den bristande läsförmågan påverkar hela skolsituationen. Hur skall en elev på mellan eller högstadiet, som i egentlig mening inte kan läsa och uppfatta en sammanhängande text, ha en rimlig chans att klara av sina läxor? Varje dags hemarbete blir en frustrerande upplevelse för barnet och i många fall också för föräldrarna, om de försöker hjälpa till efter bästa förmåga. Inläsningen inför ett prov blir en omöjlighet, och resultaten blir ofta lika med noll. Hela skolsituationen upplevs som ett enda stort misslyckande. Det har diskuterats hur många elever det rör sig om i den svenska grundskolan som inte har lärt sig läsa. En undersökning gjordes för inte länge sedan av Skolverket. Där kom man fram till slutsatsen att det rörde sig om ett mycket begränsat antal elever. Man hade hittat bara enstaka per tusen. Jag ställde mig mycket frågande inför denna upgift, eftersom den inte alls stämde med min egen erfarenhet från snart 30 år som lärare i skolan. Jag fick förklaringen när jag tittade närmare på den definition som man använde för läskunnighet. Det rörde sig om att eleverna kunde läsa och förstå några enkla meningar. Den fråga man ställer sig är: Räcker detta för elevens behov? Mitt svar är att det långtifrån räcker för elevens behov i skolan och än mindre för hans behov senare i livet. I internationella sammanhang talar man om att bli litterat, inte bara att kunna stava sig igenom några enkla meningar och hjälpligt förstå vad de handlar om. Att vara litterat innebär att ha en läskunskap som utvecklats till att fungera i en mängd olika sammanhang. Om man använder denna vidare definition -- vilken jag anser vara den enda relevanta om vi i skolan har som mål att ge eleverna det verktyg som de behöver för vidare utveckling -- rör det sig om ett ganska stort antal elever som har stora problem med sin läsutveckling. Ibland har en siffra på 8--10 % nämnts. Vi var inbjudna till Socialdepartementet häromveckan, där man hade dyslexi som ett speciellt ämne. Där talade man om denna grupp av barn och menade att bara de uppgår till ungefär 5 %. Om man sedan lägger till de barn som man brukar säga har dump eller minimal brain disfunction, alltså en skada på hjärnan, i alla fall något som är medicinskt mätbart när det gäller hjärnan, kommer man upp i ytterligare ett par procent. Sedan har vi de barn som av flera andra olika anledningar har mycket svårt med sin läsutveckling. Då förstår vi att det rör sig om en ganska stor procentsiffra. När det gäller dyslexibarnen behöver man komma fram till den svårighet som de har redan före skolstarten för att verkligen kunna hjälpa dem på ett effektivt sätt. Man har nu börjat göra sådana undersökningar i vissa delar av landet för att få fram hur det förhåller sig med dessa barn och för att försöka hjälpa dem. I detta sammanhang har vi ett stort utvecklingsarbete framför oss, där vi bör ha en samverkan med medicinsk expertis och med lärarhögskolor och skolor. Om vi menar något med att skapa en skola med hög kvalitet, måste det första steget vara att inte lämna någon möda ospard förrän vi har gett varje barn all upptänklig hjälp att lära sig läsa. Jag menar då under det allra första skolåret eller under de första två skolåren. Därför vill vi i kds ha ett finmaskigt nätverk i slutet av det första skolåret som fångar upp de elever för vilka läsutvecklingen inte fungerar som man kan förvänta sig. Det är orimligt att fortsätta som vi har gjort under många år. Vi har låtit barn vandra vidare upp genom stadierna med sitt olösta problem, vilket bara har förvärrats med åren, gjort deras skolsituation hopplös och livet ganska outhärdligt. Det är under eller efter första skolåret som effektiv hjälp måste sättas in. Därför vill vi ha en flexibel skolstart och ett årskurslöst lågstadium, där varje barn får möjlighet att utveckla en väl fungerande läskunskap. Det måste vara klart utsagt i den proposition som skall handla om läroplanen, och det måste sägas på ett sådant sätt att det inte kan missuppfattas av någon, att det är skolans mål att lära alla att läsa redan de allra första skolåren. Inget kan vara viktigare sett ur elevens synpunkt och inget effektivare, om vi skall få en skola med hög kvalitet. Under det första skolåret måste också läslusten väckas så att vi gör våra barn till bokslukare. Därför måste varje klassrum ha ett bibliotek med väl avpassad litteratur för dem som just har lärt sig läsa. Det är också på det här stadiet vi måste engagera föräldrarna som medhjälpare i den viktiga uppgiften att läsa tillsammans med barnen varje dag, att lyssna på barnen när de läser och att samtala med dem om det de har läst. På den vägen kan de svenska barnen utvecklas till läsare och skolans kvalitet höjas väsentligt. Detta har vi inte råd att missa.

Herr talman! Jag vill alldeles särskilt hälsa utbildningsministern välkommen till kvällens debatt. Jag gör det mot den bakgrunden att våra vägar varit nära att korsas vid ett flertal tillfällen på senare tid. Debatter mellan utbildningsministern och undertecknad i en just nu viktig principfråga -- om hur inflytande, insyn och resursfördelning skall ske vid våra universitet och högskolor -- har varit på väg att anordnas vid några lärosäten, dels i staden mellan broarna, dels i en västsvensk kustmetropol. Av outgrundlig anledning har utbildningsministern alltid kommit till dessa platser på andra tider än jag. Vid ett tillfälle, närmare bestämt i dag, fick han möjlighet att redogöra för regeringens inställning i stiftelsefrågan två gånger på samma tekniska högskola -- KTH. För säkerhets skull kanske, eftersom klarhet och stringens inte är de mest framträdande dragen i de s.k. erbjudanden tre högskolor har fått att ombildas till stiftelser och aktiebolag. Ekonomiskt saknar förslaget fullständigt realism, vilket bl.a. Centerns företrädare tidigare påpekat här i kammaren. Att på detta sätt lämna en avsevärd penninggåva till tre utvalda högskolor, en gåva försedd med både livrem, byxhängslen och säkerhetsnål -- allt på skattebetalarnas bekostnad -- tyder på stor vånda och ängslan vad gäller förslagets sakliga bärkraft. Vid mina diskussioner ute på berörda högskolor har framkommit stor tveksamhet till detta starkt politiserade stiftelsehugskott. På Chalmers i Göteborg vill man ha en fortsatt dialog med politikerna över partigränserna i stiftelsefrågan. Jag förmodar att samma inställning finns på de två övriga berörda högskolorna. Vi socialdemokrater är positiva till en sådan dialog och är beredda att föra en diskussion med regeringen och berörda högskolor om hur kvarvarande tidsödande och osmidiga inslag i regelverket, som t.ex. rekryteringsoch tillsättningsförfaranden, skall kunna effektiviseras. Är utbildningsministern beredd att ställa upp på en sådan konstruktiv dialog, innan han binder sig i stiftelsefrågan? Handläggningen av stiftelsefrågan kastar ljus över allvarliga brister i hur utbildningsfrågor numera bereds i departementet. En del av problemen torde sammanhänga med att vi numera saknar en oberoende myndighet med tillsynsansvar och ett oberoende organ för utveckling av högskolornas verksamhet. Beredningsprocessen sker nu bakom Utbildningsdepartementets lyckta dörrar och ofta under stor tidspress. Vi har t.ex. haft stora svårigheter att få ut underlagsmaterial för bedömning av dimensioneringsfrågor, lokalfrågor m.m. Möjligheterna att föra en offentlig debatt och påverka besluten har beskurits avsevärt. Som konkreta exempel på hur regeringens handläggning av viktiga utbildningsreformer har utsatts för stark kritik i breda kretsar, bl.a. av lärare och studenter, kan nämnas förslaget om ett nytt resurstilldelningssystem och det tilltänkta avskaffandet av kårobligatoriet. Dessa ytterst omstridda förslag kommer inte att remissbehandlas, vilket allvarligt hämmar berörda intressenters möjligheter till demokratisk påverkan av förslagen. Tar utbildningsministern intryck av denna massiva kritik? Är han beredd att följa rådet från LO, TCO, SACO, Universitetslärarförbundet och studenterna att se över förslaget till nytt resurstilldelningssystem innan det föreläggs riksdagen? Slutligen vill jag helt kort ta upp frågan om att stödja forskning med löntagarfondsmedel. Denna fråga skall enligt uppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna vara föremål för samråd mellan parterna innan regeringen framlägger ett definitivt förslag. Trots detta kan man i massmedierna ta del av uppseendeväckande uppgifter om hur MFR vill satsa tio miljarder på att bygga upp medicinska forskningsinstitut inom några snäva kunskapsområden med hjälp av löntagarfondsmedel. Är detta förslag, som det hävdas, Per Unckel, förankrat i regeringen? Och hur tänker utbildningsministern fullfölja uppgörelsen med Socialdemokraterna om löntagarfondsmedlens eventuella användning för forskningsändamål?

Herr talman! Det verkar på något sätt som om Bengt Silfverstrand bara hittar starkt kritiserade förslag vart han än vänder blicken. Jag återgav Lena Hjelm-Walléns uttalande från ett tidigare meningsutbyte oss emellan. Vi verkar tala om olika verksamheter. När jag kommer ut i den högre utbildningens värld möter jag positiva människor, som tycker att det är roligt att tillerkännas ansvar och ta till vara de nya utvecklingsmöjligheterna. Se så olika man kan se på verkligheten, beroende på vilken infallsvinkel man har! Svaret till Bengt Silfverstrand om huruvida regeringen är beredd till dialog är att det självklart är på det sättet. Låt oss ha den här och nu. Jag har talat om vad jag tycker. Vad tycker Bengt I nästa fråga, som handlade om resursberedningen, är det som Bengt Silfverstrand har noterat sant, nämligen att regeringen inte har valt en konventionell remissbehandling, utan en annan form för att ta reda på de synpunkter som berörda intressenter kan ha. Det är en form som väl står i överensstämmelse med det beredningskrav som åvilar regeringen inför viktiga beslut. Häromsistens hade vi t.ex. samtliga högskoleledningar samlade på Arlanda för att diskutera deras syn på resurstilldelningen. Åtskilliga av dem som då yttrade sig hade en diametralt motsatt uppfattning mot den som Bengt Silfverstrand redovisar. Att det sedan ligger i sakens natur att man har olikartade uppfattningar är ingenting konstigt, utan ett stimulerande inslag i den beredningsprocess som regeringen därefter har bedrivit. Resultat kommer att redovisas i samma högskoleproposition som Lena Hjelm-Wallén och jag tidigare talade om. I fråga om kårobligatoriet förefaller Bengt Silfverstrand ha missuppfattat handläggningsordningen. Betänkandet är skrivet av Nils Stjernkvist och remissbehandlat under 1990 och 1991. Därefter är det kompletterat med ytterligare material i en departementsberedning, till grund för regeringens ställningstagande. Även i detta hänseende kommer slutsatser att redovisas snart. Jag kan dessutom tillägga att vi utöver beredningstvånget har låtit högskolornas företrädare yttra sig även om detta. Det är korrekt som Bengt Silfverstrand säger i fråga om fonderna och deras användning för forskningsändamål att det finns en överenskommelse mellan regeringen och socialdemokratin om att vi skall samråda om detta. Det kommer också att ske. Får jag till detta, herr talman, lägga att det är möjligt att Bengt Silfverstrand och Socialdemokraterna har en annan reformmodell än den regeringen har valt. Vi kritiserades när vi utvärderades av OECD:s granskare för den reformmodell vi hade valt intill dess dessa granskares utsago ställdes mot OECD:s Education Committee i Paris, där slutsatserna skulle dras. Efter ett par timmars meningsutbyte var vi alla ense om att den metod som regeringen hade valt är den enda möjliga om man vill förändra utbildningsväsendet i enlighet med och i takt med den snabbt föränderliga tiden. Risken är annars att vi alltid befinner oss på bakkant. Där vill inte regeringen vara.
Herr talman! Vi är mycket positiva till den utveckling som äger rum på stora avsnitt av utbildningsområdet. Det är inte heller så konstigt, eftersom de beslut som ni hittills har fattat bygger på socialdemokratiska utredningsförslag resp. socialdemokratiska propositioner. Särskilt positiva är vi till att Per Unckel lägger fram de förslagen, i vissa fall ganska ograverade. Det som vi är kritiska mot är den substanslösa retoriken i regeringens utbildningspolitik. Man har t.ex. skrivit yvigt och brett om stora stiftelsereformer som skall omfatta samtliga landets universitet och högskolor. Av denna stora högröstade stiftelsehöna är det nu bara tre fjädrar kvar. Låt oss då i stället, Per Unckel, diskutera var det brister i systemet. Vilka ytterligare decentraliseringar och avregleringar är det som vi behöver diskutera? Det är vi beredda att göra sakligt och med utgångspunkt i innehållet. Men Per Unckel och Moderaterna -- jag får väl säga det, eftersom Centern inte är med på detta stiftelseförslag -- ser mest till formen. Innehållet är för oss det väsentliga. När det sedan gäller kårobligatoriet tänker jag på Peter Honeths utredning och även på den kritik som riktas mot att vi inte riktigt vet hur vi skall finansiera vår verksamhet i framtiden på det studiesociala området. Jag tycker att regeringen bör försöka räta ut frågetecknen i anslutning till denna sakligt grundade kritik. Det är vidare anmärkningsvärt, Per Unckel, att man inte kommenterar den allvarliga kritik som har framförts mot handläggningen av löntagarfondsmedlen eller de förslag som kommer från Medicinska forskningsrådet. Det var en mycket allvarlig kritik som i söndagens nummer av Dagens Nyheter riktades mot departementet. Det är viktigt att regeringen svarar på frågan om man kommer att ta fasta på dessa storvulna planer, som är begränsade till mycket snäva forskningsavsnitt. Jag vill också mer konkret fråga vad talet om att Socialdemokraterna skall få inflytande på det slutgiltiga förslaget går ut på. Det har i massmedia talats om att detta är mycket nära förestående, men vi har inte sett någon som helst invit till diskussioner om detta. I min nästa replik skall jag återkomma till stiftelsefrågan ytterligare en gång.
Herr talman! Jag utesluter inte att jag har lagt fram något förslag som är förberett av någon tidigare socialdemokratisk regering, men jag kan faktiskt inte dra mig till minnes att jag har gjort det. Det vore i så fall bra om Bengt Silfverstrand ville pigga upp mitt minne i detta hänseende. Däremot har jag, stundtals mot socialdemokratisk rätt hård kritik, försökt att rätta till ett och annat av det som förekommit i det förgångna. Lena Hjelm Wallén och jag talade tidigare om bekymren med den underdimensionerade högre utbildningen, men det gällde, som sagt, snarare att rätta till vad som tidigare hade brustit. Mitt andra påpekande, herr talman, vill jag göra med anledning av att Bengt Silfverstrand efterlyste dialogen om alternativ till stiftelsehögskolorna. Vi har presenterat vår bild. Vi har lagt fram förslag om en högskolereform, vars grundingredienser riksdagen har accepterat i beslutet i december månad. I den ingick dels en frigörelse av de statliga universiteten från pekpinnepolitiken, dels att helt fria universitet och högskolor skulle få examensrätt, dels en prövning av möjligheterna för någon eller några statliga högskolor att övergå i stiftelseform. Det var vår politik. Bengt Silfverstrand! Nu är det ni som måste inleda dialogen och säga vad ni vill göra. Jag är öppen för förslag, men vad är det som ni anser att vi skall göra i stället? Min tredje kommentar, herr talman, gäller kårobligatoriet. Bengt Silfverstrand vet nog vid närmare eftertanke att de krav som ställts på regeringen i remisshänseende är uppfyllda och att Peter Honeths uppdrag var att fördjupa beslutsunderlaget. Därefter har vi lyssnat på den kritik och de synpunkter som har kommit, för att regeringen skall kunna utforma sitt slutgiltiga ställningstagande. Så går det till i en parlamentarisk demokrati. När regeringen har presenterat sina förslag är det oppositionens tur att presentera sina. Min sista kommentar, herr talman, hänför sig till Bengt Silfverstrands fråga om Medicinska forskningsrådet. Jag ber Bengt Silfverstrand att vara något varsam med orden i denna debatt. Vad som kritiserades i den artikel i Dagens Nyheter till vilken han refererade var handläggningen inom Medicinska forskningsrådet av ett förslag som regeringen hade bett bl.a. forskningsrådet att avlämna. Regeringen bedömer nu detta förslag inom ramen för propositionsarbetet. Jag har därutöver noterat att JK har fått en anmälan med anledning av Medicinska forskningsrådets handläggning. Det är inte mer än passande att jag avvaktar JK:s bedömning innan jag ytterligare kommenterar frågan.
Herr talman! Helt kort: Det som jag tänker på när jag talar om förslag som i allt väsentligt bygger på utredningar tillsatta av en socialdemokratisk regering är den s.k. grundbulten, dvs. det som i allt väsentligt utgör grunden för den nya högskolelag som vi tog beslut om i december. Vad sedan gäller stiftelsefrågan kan jag ytterligare en gång precisera att vi har talat om att det finns brister, tröghet och byråkrati i regelsystemet. Det är punkter som bl.a. både KTH och Chalmers för fram. Det kan utgöra en grund för diskussion, och det ankommer då på utbildningsministern att svara på om det är innehållet i systemet som vi skall reformera, eller om vi skall börja med formerna och gå in på nya institutionella lösningar innan vi tar itu med sakfrågorna. Jag vill vidare berätta något som jag tycker är oerhört intressant och som visar att man egentligen inte vet vilken linje regeringen har. Det som är sant i Göteborg och Stockholm är uppenbarligen -- för att uttrycka det milt -- inte fullt lika sant i Lund. Jag var i måndags med om att i universitetsstyrelsen där besluta om att avvisa ett avknoppnings eller separationsförslag från Lunds tekniska högskola. En praktiskt taget enig styrelse, inkl. en Per Unckel politiskt mycket närstående person, sade nej till förslaget med motiveringen att utvecklingen internationellt går åt ett annat håll. Vi måste ha starka och bärkraftiga enheter, vilket inte hindrar att vi inom universiteten och högskolorna kan bryta ner verksamhet i mindre beståndsdelar. Men inte nog med det -- den nämnde Per Unckel politiskt närstående personen sade att han före beslutet hade konsulterat utbildningsministern och att utbildningsministerns uppfattning var att det inte var bra med en separation. Jag drar härav den mycket bestämda slutsatsen att det här handlar om politisk prestige. Man måste rädda något av det som man skrev så yvigt och brett om i 1991 års regeringsdeklaration. Upp till bevis, Per Unckel! Visa nu om det är sant, som han säger, att han är beredd till en dialog! Då finns det kanske möjlighet att klara denna fråga. Vad vi har tagit ställning till i utbildningsutskottet har ingen befattning med stiftelser. Det som regeringen hittills har skrivit är till intet förpliktande, nämligen att man skall inkomma med förslag i stiftelsefrågan. Det vore nog bättre om man inte återkom med något förslag utan diskuterade sakfrågorna.
Herr talman! Den fråga som gällde Lund begrep jag, med all respekt för Bengt Silfverstrand, inte ett kommatecken av. Min enkla ståndpunkt i frågan om Tekniska högskolan vid Lunds universitet -- för jag tror att det var detta som Bengt Silfverstrand var ute efter -- är att jag inte skall ha någon officiell mening om detta. Om jag ändå får uttala mig om de internationella tendenser som Bengt Silfverstrand hänvisar till, vill jag säga att jag har precis samma intryck när det gäller den riktning i vilken dessa går, nämligen snarast mot integration än separation. Vad gäller frågan om jag skulle få ett förslag om en separering av Lunds tekniska högskola från Lunds universitet på mitt bord, törs jag väl säga -- jag tror inte att jag är alldeles oförsynt mot det beslut som jag i så fall skulle rekommendera -- att jag med mycket stor tveksamhet skulle ta mig an detta. Låt mig också kommentera mera rakt på sak de frågor som jag faktiskt förstod att Bengt Silfverstrand syftade på. Grundbulten är ett intressant spörsmål. I grundbulten, tillkommen på Socialdemokraternas förslag, föreslogs att vi skulle förstärka en del utbildningar, bl.a. humaniora, teologi och juridik. Det skulle vi göra genom att banta andra utbildningar som Socialdemokraterna i sina direktiv till utredningen hade uppgivit vara övergödda med pengar. Jag tyckte inte att detta var någon bra idé. Däremot tyckte jag att det var en bra idé att höja anslagen till humaniora, teologi och juridik, så jag tog upp den delen och struntade i den andra. Jag tror att högskolorna har mått mycket väl av det. När det gäller vad vi skulle kunna göra tillsammans kan jag redovisa att jag före denna debatt gick tillbaka till riksdagsbehandlingen av den högre utbildningen strax före jul, eftersom jag misstänkte att Bengt Silfverstrand skulle vilja diskutera stiftelsefrågan. Jag frågade mig om det i någon fråga var så att Socialdemokraterna då ville ha mera av frigörelse än regeringen. Det skulle i så fall ha varit en startpunkt för denna dialog. Men si, jag hittade ingenting! Däremot hittade jag tyvärr åtskilligt av gammal socialdemokratisk politik, t.ex. central antagning och sådant -- hur man nu förenar detta med frigörelse av olika universitet och högskolor och individuellt ansvar för detta. Därför blir nog Bengt Silfverstrand mig svaret skyldig på frågan vad som nu har inträffat. Gör mig åtminstone litet nyfiken på vad socialdemokratin nu kan tänka sig att ändra på men som var så omöjligt strax före jul! Vidare är det så, Bengt Silfverstrand, att bakom idén med stiftelsehögskolor och/eller helt fria institutioner med examensrätt ligger en tanke om att det är bra för högskolesystemet med olika enheter med olika huvudmannaskap, styrda av delvis olikartade principer och kulturer. Därigenom kan man öppna för fruktbar konkurrens och ökad hänsyn till studenternas intressen.

Herr talman! Jag vill ta upp ett mycket svårt och angeläget problem i våra skolor -- nämligen hur vi kommer till rätta med den mobbning som vi vet förekommer i skolan. Varje dag mobbas mellan 100 000 och 150 000 elever i och utanför skolan. En del av dessa barn mobbas från första till sista klassen, alltså ett dagligt lidande i kanske nio års tid. Det är den tid då människan ännu präglas, då viktiga och grundläggande värderingar formas och synen på andra människor danas. Många elever som under en lugn och harmonisk skolgång skulle kunna utvecklas till lyckliga och trygga människor, tvingas utstå trakasserier och våld. Många elever tvingas tillbringa rasterna på en låst skoltoalett, tvingas känna skräcken krypa utmed ryggraden då de möter någon i korridoren eller i omklädningsrummet till gymnastiken eller på väg till eller från skolan. Att bli slagen och misshandlad är ett fruktansvärt sätt att bli mobbad på, men även utfrysningen, glåporden -- den psykiska mobbningen -- kan vara väl så smärtsam. Mobbning ger också problem längre fram. Undersökningar har visat att tidigare mobbade personer är starkt överrepresenterade i kriminalitetsregistren, så även mobbaren. Såren sätter stora ärr efter många års mobbning. Det finns vuxna som inte kan glömma, som lever med mindervärdighetskomplex, rädsla och osäkerhet inför andra människor. En svår bit i problemet med mobbningen är att barnen i regel själva inte vill tala om att de är mobbade, för att inte råka ännu värre ut. Vid föräldraintervjuer har det framkommit många sådana uppgifter. Många mobbade barn vänder sig till BRIS för att få hjälp. Det är svårt att få fram exakta siffror, eftersom det finns ett mörkertal. Det är inte heller så att det skulle förekomma mobbning endast i stora skolor i storstäderna. Det förekommer vid alla slags skolor, stora som små, i små som stora städer och även på landet. Herr talman! Mobbningen griper in i hela familjens situation. Många föräldrar väljer att flytta sitt barn till en annan skola och även ibland från orten. Syskonen får då byta skola, och föräldrarna får söka nytt arbete. Detta leder inte alltid till något positivare. Det kan vara svårt för föräldrarna att få annat arbete, och syskonen kan få svårt att finna sig till rätta. Nu finns det skolor som arbetar seriöst med detta problem, men det finns också skolor som blundar för det. Jag hörde för ett tag sedan i TV att en lärare tyckte att mobbning var egentligen bra, eftersom barnen fick lära sig att ta för sig och bli litet tuffa. Det är mycket allvarligt att det finns lärare som ser på mobbningen med sådana ögon. Det var också skrämmande att höra på partiledardebatten i dag, där Socialdemokraternas partiledare Ingvar Carlsson redovisade att en lärare på frågan om vilket problem som är det största i skolan hade svarat: Det är de slitna lokalerna. Skolan måste visa styrka, ta itu med problemen, vidtaga åtgärder. Skolan måste se till att eleverna har ett bra klimat där de kan arbeta lugnt och tryggt och utvecklas till harmoniska människor. Skolan kan bidraga till detta genom att arbeta målmedvetet för att få ett gott klimat. Det är mycket viktigt att klargöra ansvarsfrågor och ge mycket tydliga signaler om de krav som man måste kunna ställa både på elever och personal i skolan, när det gäller den sociala miljön. Herr talman! Mobbningstendenser och trakasserier av och mot elever får aldrig tolereras. Skolans personal måste på ett mycket kraftfullt sätt ta itu med mobbningen, omedelbart ingripa vid en mobbningstendens och på ett mycket bestämt sätt visa mobbaren att skolan inte på något sätt tolererar mobbning. Därför måste den nya läroplanen innehålla klara och tydliga direktiv mot mobbning samt åtgärdsprogram där även polisanmälan kan ingå. Jag vill också lyfta fram ämnet barn och ungdomskunskap. Det är just i detta ämne man kan undervisa i relationer, samlevnad, frågor om uppväxttiden och tonårstiden, relationer inom familjen och med kamrater. Här kan man på ett speciellt sätt lyfta fram mobbningen, våld, osv. Det är viktigt att man från första klassen kontinuerligt talar om dessa problem och att det ligger inom ett ämne på schemat. Att ta upp problemet som ett temaämne då och då under skoltiden förändrar inga attityder, utan det är den ständigt återkommande undervisningen som är värdefull. Herr talman! FN:s konvention om barnets rättigheter ger barnet status som individ med fullt människovärde. Detta innebär att respekten för barnet som individ lyfts fram och att man ser till dess bästa. Detta måste naturligtvis gälla även i skolans värld. Alla barn har rätt till en bra start i livet. Därför måste skolan med alla medel kämpa mot mobbningen så att våra barn kan och får må bra under sin skoltid.

Herr talman! Det är inte mycket mer än ett år sedan som skolministern lovade att den svenska skolan skulle bli Europas bästa. Verkligheten har hamnat ljusår från regeringsdeklarationen. Material från Kommunförbundet och SKTF visar att 40 % av besparingarna i kommunerna skett inom barnomsorg och skola. Skolpsykologer, kuratorer och fritidsledare tas bort. Klasserna blir större. Specialundervisningen minskar. Skolbarnsomsorg avvecklas eller beläggs med dyra avgifter, också för barn med stora behov. För en tid sedan berättade en av Handikappinstitutets ledande tjänstemän att indragningarna inte gått hårdast åt de tydligt handikappade barnen -- de hörselskadade, blinda eller rörelsehindrade -- men att förlorarna blivit de många barnen med särskilda behov. De barn som lever under svåra sociala förhållanden, som är otrygga och som behöver stöd för att följa med. Risken är uppenbar att besparingar och elitisering skapar ett tvåtredjedelssamhälle i skolan och att en av världens finaste grundskolor inte utvecklas utan sargas. Jag vill fråga Beatrice Ask: Vilka signaler har ni gett skolpolitikerna? Vilka ansträngningar har ni gjort för att inte barn med stora sociala behov eller skolor i de stora bostadsområdena skall drabbas hårdast av besparingar och indragningar? Är ni beredda att ta konsekvenserna av att indragningen av 7,5 miljarder från kommunerna kommit att gå ut över skolan och de svaga barnen? Det gick fort för borgerligheten att garantera privatskolorna 85 % av genomsnittskostnaden för ett grundskolebarn, trots att man inte har grundskolans ansvar för helheten -- för handikappade barn, skolskjutsar, hemspråk och mycket annat. Så fort gick det att man till och med glömde bort att kostnaderna är olika på olika skolstadier. Och så fort att till och med företrädare för regeringspartierna då och då säger att ersättningen blev orättvist hög. För någon månad sedan sade utbildningsutskottets ordförande att nivån skulle kunna komma att omprövas. Jag vill fråga Beatrice Ask: När kommer regeringen att lägga fram förslag om förändrad ersättning till de privata skolorna? Privatskolegarantin har blivit signalen till en allmän skolpeng. Formerna skiftar, men gemensamt för många kommuner är en gigantisk omfördelning från barn med stora behov till barn som har det bättre hemma och i skolarbetet. I stället för att föräldrar och elever stimuleras att utveckla skolan i sitt närområde ges de en skolpeng och rätt att rösta med fötterna. Risken för en segregerad skola är uppenbar. Risken för att skollagens krav på en likvärdig skola för alla blir en papperstiger är lika tydlig. Vad gör Beatrice Ask för att motverka en orättvis skolpeng? Skolministern tog på sig ett stort ansvar när hon för något år sedan till varje pris skulle pressa igenom moderat skolpolitik i nya direktiv till läroplanskommitté och betygsberedning. Betygen skulle ner i årskurserna, kanske ända till första klass. Slöjd och hemkunskap ifrågasattes. Kristen etik förhandlades fram som grund för skolans normbildning. SO och NO-ämnen skulle splittras upp, och miljösekretariatet upplöstes. Barnomsorg och skola skulle inte få en gemensam plattform. De båda utredningarna har försökt göra ett gott jobb. Mycket är också bra.

Protesterna mot att idrottsämnet halverats måste tas på allvar. Bild, hemkunskap, musik och slöjd får inte skäras ner så att barnen inte ges möjlighet till en allsidig utveckling. I stället borde nya kunskaper om inlärning leda till närmare integration mellan teori och praktik. När orienteringsämnena skärs ner blir barnens gemensamma kunskapsbas tunnare. Jag tror inte någon i denna kammare tyckt att barnen fått för mycket av religionskunskap, samhällskunskap eller naturkunskap i dagens skola. Uppsplittringen av ämnena strider också mot kraven på helhetssyn och sammanhang. Splittringen har bl.a. lett till krav på ännu ett ämne, miljöteknik. Kraftigt ökad valfrihet är i sig frestande, och det finns mycket gott i det. Men det finns anledning att vi besinnar oss. Är det inte i första hand genom metoder och urval av material som skolorna profilerar sig? Ligger det inte i själva begreppet grundskola att den skall ge alla medborgare en gemensam grund av kunskaper och erfarenheter? Den följs av en gymnasieskola med unika möjligheter till fria val. Där kan varje ungdom utveckla sin profil och sina speciella kunskaper. Minst lika svåra avvägningar ligger i utformningen av ett nytt betygssystem. Det skall inte bara vara teoretiskt intressant utan också praktiskt användbart och nå bred acceptans. Skall orienteringsämnena få behålla en stark ställning i sammanhållna ämnesblock?

Herr talman! Det är med stort intresse jag har lyssnat till debatten, och jag kommer även fortsättningsvis att lyssna till den. Eftersom vi håller på med ett förändringsarbete som är omfattande tror jag att en av mina viktigaste uppgifter just nu är att lyssna. Jag har heller inte för avsikt att gå in på detaljer eller mina egna personliga åsikter i en och annan detaljfråga som rör de stora remissomgångar som har skett om läroplan och betyg. Det finns förvisso många frågeställningar att diskutera och många avvägningar som är svåra att göra. Men jag vill gärna först ta intryck av de många svar vi har fått. Förslagen har gått ut på en bred remiss, som de flesta här i salen känner till. När vi bad om 100 remissvar fick vi över 600. Vi har fått många brev, inte minst från elever, och vi går nu igenom dem. Det finns mycket klokskap att hämta där, och jag tycker att man skall göra det innan man tar ställning. Jag lyssnade på Inger Lundbergs synpunkter i början av hennes anförande. Det handlade om de svårigheter som kommunerna har att klara sin ekonomi. Det är naturligtvis alldeles omöjligt för kommunerna att i en situation där landets ekonomi är som den är och kommunernas budgetar ser ut som se gör att klara av budgetarbetet på ett enkelt sätt. Mitt intryck är att det finns en insikt om att barn och äldre skall värnas i det budgetarbete som bedrivs. Men det är också, precis som Inger Lundberg påpekar, ett faktum att besparingar även drabbar skolan i olika delar. Det går emellertid inte att säga att vi inte accepterar det, om vi inte samtidigt kan redovisa hur vi då skall klara av den ekonomiska politiken. Varje misslyckande när det gäller kommunernas eller landets ekonomi innebär att man binder ris för egen rygg. Sedan kommer, som ett brev på posten, en mycket traditionell och felaktig syn. Frågan om att människor skall kunna välja skola ställs emot frågan om stöd till dem som har det besvärligt. Det är ett mycket dåligt trick som man tar till bara därför att man kanske ideologiskt tycker illa om valmöjligheterna. Den reform som vi har genomfört när det gäller stödet till friskolorna syftar till att ge ekonomisk rättvisa mellan olika skolformer. Den reformeringen är inte färdig. Jag har sagt det i den här salen många gånger. Det finns säkert behov av justeringar. Vi diskuterar och följer upp. Inte minst har vi en utredning kring detta med avgifter och friskolornas ekonomi att följa upp. Det kommer vi att göra. Man skall inte försöka hävda att det stöd som friskolorna nu äntligen får är skälet till att en och annan angelägen satsning ute i våra skolor inte blir av. Alla barns rätt att välja skola skall inte ställas mot rätten för de barn som har särskilda behov eller behöver särskilt stöd. Då är man ute på mycket hal is. Det är tvärtom så att detta att ha olika huvudmän för skolor och att man får pröva olika organisationsmodeller är ett sätt för oss att få erfarenheter och kunskaper om hur undervisning kan bedrivas på olika sätt, hur kostnader kan minskas och hur vi kan göra saker bättre och mer effektivt. Den här reformen är en framgång. Jag förstår att det sticker i ögonen på Socialdemokraterna, men den skall icke ställas emot de andra. När det gäller frågan om jag gör något för att tala om för kommunerna vad vi anser i frågan om barn med särskilda behov, vill jag säga att skollag, läroplan och mycket annat är mycket tydliga när det gäller barns rätt till detta. Det finns också, som ni känner till, förslag från Skolverket om att den som har svårigheter i skolan borde ha rätt till extra stöd. Det är ett mycket intressant förslag att diskutera framöver. När jag möter kommunalpolitiker markerar jag i varje anförande nödvändigheten av att skolan är en skola för alla. Det är alldeles självklart, och en av huvudanledningarna till att vi har en nationell läroplan, att vi skall ha en gemensam kärna av kunskap i samhället. Det finns vissa kunskaper och vissa saker som är gemensamma och som alla barn skall få. Det är just därför som det är så viktigt att bedriva det här arbetet med omsorg och att lyssna och ta intryck av de många synpunkter och det fantastiska engagemang som finns.
Herr talman! Vilken del av skolan har man dragit in på, Beatrice Ask? Vi kan konstatera att när regeringen har dragit in statsbidrag från kommunerna, har den gjort det från alla kommuner utom de allra rikaste. Regeringen valde alla kommuner utom de där barnen har de bästa förutsättningarna i skolan. Beatrice Ask gör då och då uttalanden. Det är ganska precisa uttalanden. Hon tycker om skolverksamheten. Det tycker jag att skolministern har rätt att göra. Men det är utomordentligt sällan man hör Beatrice Ask säga att vi skall vara särskilt rädda om barnen i de stora miljonprogramsområdena och att vi inte skall konstruera en skolpeng så att den omfördelar pengar från de områden där barnen har det jobbigt till villaområdena. När tog Beatrice Ask de moderata skolpolitiker i örat som konstruerar skolpengen på det sättet? Privatskolegarantin har varit en stor framgång, säger Beatrice Ask. Det tycker alla. Alla kommunalpolitiker, även de borgerliga, kritiserar den. Borgerliga Dagens Nyheter skrev i somras i en kommentar till godkännandet av friskolan i Laxå: Så här dåligt får det bara inte vara. Så icke eftertänksamt får det inte vara. Beatrice Asks partiledare Carl Bildt sade för något år sedan att skolpengen blev litet för hög. Centerpartister, folkpartister har skvallrat om att den hamnade på 85 %, inte för att det var rätt, utan för att det var en eftergift åt Kristdemokraterna. Skolpengen är ingen succé, Beatrice Ask. Skolpengen har skapat stor skada. Jag vill slutligen tacka Beatrice Ask för en sak. Det är det tydliga konstaterandet att grundskolan skall ha en gemensam kärna och att Beatrice Ask är beredd att lyssna på de många som har synpunkter på de direktiv skolministern lagt fram tidigare och på det läroplansförslag som har lagts fram av kommittén.
Herr talman! Jag vidhåller att skolpengsreformen, som egentligen inte är någon skolpengsreform, är en framgång. Det är en framgång att vi har kommit så långt att de ekonomiska villkoren för fristående skolor och offentliga skolor har närmat sig varandra. Det är bra, eftersom det innebär att alla, inte bara några, får ekonomiska möjligheter att välja skola. I det socialdemokratiska samhället var det bara den som hade god ekonomi som kunde kosta på sig att välja ett alternativ till den offentliga skolan. Det är inte bara elever som slipper att stå med mössan i handen i dag. Det är också föräldrar som slipper att göra det. I och med att det finns en ekonomisk möjlighet -- och om man kan uppfylla de kvalitetskrav Skolverket och andra ställer för att få bedriva undervisning -- kan vi också ta en diskussion med kommunalpolitiker som vill lägga ner en skola eller som hävdar att kostnaderna för barnen i just den kommundelen är för höga. Det har skapat en vitalisering av den lokala skoldebatten som jag tror är mycket positiv. Det har skapat en möjlighet för föräldrar att ställa krav på argument och fakta, när det gäller vad skolan får kosta, hur den skall vara organiserad och annat. Jag är övertygad om att det i sin förlängning gagnar skolan och att det gagnar alla. Det vore olyckligt om vi lät en reform och en ambition som på det här viset ger möjligheter för alla barn, ställas emot det jag tycker är självklart, nämligen att även barn med särskilda behov skall ha rätt till en god skolgång som ger undervisning av hög kvalitet. Därför blir jag bekymrad när dessa frågor ställs emot varandra. Sedan kan vi diskutera konstruktioner och annat, men det är ju inte det som är problemet för Socialdemokraterna. Problemet är att de egentligen inte tycker att det är bra om skolor drivs av någon annan än kommunen. Här finns en ideologisk skiljelinje. Försök inte hävda att detta står i strid med ambitionen att ge dem som bäst behöver extrastöd, det stöd de är berättigade till.
Herr talman! En reform som inte ens skolministern vet om det är en skolpengsreform eller inte, är kanske litet konstig. Det är väl litet underligt att man kallar en reform en framgång när den leder till mycket absurda resultat. I Göteborg tittade de i ett distrikt, Älvsborg, på hur effekten skulle bli av att skolan privatiserades i ett välbeställt område. Det skulle leda till en kraftig överföring av resurser till barnen i det området från barn i områden där de har det jobbigt. Vi träffade Skolverket i går. Det verkar som om Skolverket nästan inte kan säga nej till ansökningar. Om de bara är rätt utformade spelar det inte så stor roll när de kom in, hur många barn det är i gruppen eller vad skolan verkligen tillför. Är det riktigt bra, skolministern, om man vill att privatskolorna skall vara respekterade på lång sikt? Vi kan ta diskussion i samband med nedläggningar i kommunerna, säger skolministern. Det är ingen diskussion. Det spelar ingen roll vad kommunen säger. Det är ett diktat. Kommunen har ingen talan här. Kommunen har ingen möjlighet att själv avgöra sin skolorganisation. Det vore väl inte hela världen om det fanns gott om pengar. Men i det läge när man, om man inte kan spara på ett ställe, tvingas dra in specialundervisningen för den unge som har det jobbigast, blir det mycket jobbigt för just den ungen. I skolpengens spår har det uppstått väldigt mycket av sorg och oro, just i de områden där man har det jobbigast. Jag besökte i höstas en skola i en Stockholmsförort där ungarna har det riktigt jobbigt. Lärarna och den övriga skolpersonalen var ledsna och oroliga för att deras ungar tappade så mycket, samtidigt som de såg att barnen i de andra områdena fick det bättre. Inte så att de missunnar dem det, men lärare och personal såg att deras ungar behövde så innerligt mycket mera stöd. Visst är det bra med privatskolor, och visst är det bra med ökad valfrihet. Men det är inte bra, Beatrice Ask, om det sker på de utsatta barnens bekostnad. Alf Svensson sade i debatten i morse, litet självkritiskt mot oss alla: Vi har bejakat individens frihet och glömt förvaltarskapet. Ingvar Carlsson tyckte att det var bra sagt. Tänk, om vi orkade säga att det är bra för mina barn att grannens barn får det bra i livet! Beatrice Asks skolpeng riskerar att göra oss till just sådana egoister som Alf Svensson ville varna för.
Herr talman! Reglerna om tillståndsgivning för fristående skolor har skärpts i förhållande till de regler som Socialdemokraterna accepterade. Det som skiljer är att vi anser att skolor som tar emot grundskolepliktiga barn, uppfyller kvalitetskraven, står under tillsyn av Skolverket och deltar i en nationell utvärdering också skall få en rimlig andel av de skattepengar som finns tillgängliga för undervisning. Det var fel, som det var tidigare, att bara de som hade råd att betala kunde låta sina barn gå i en friskola. Det var också fel att många som kände att de hade en idé, en tro på hur undervisningen skulle kunna göras bra, men som inte motsvarade de önskemål som fanns hos socialdemokratiska politiker, fick driva sin skola med vedspis och utedass, i undermåliga lokaler och med ganska dåliga löner. Hur många lärare i friskolor har inte i decennier gått utan avtalsenliga löner, därför att Socialdemokraterna har förmenat människor möjlighet att välja? Det har vi ändrat på. Vi ställer höga kvalitetskrav. Vi är långt ifrån färdiga med hur vi skall utvärdera skolverksamhet över huvud taget, för det är viktigt att också utvärdera den offentliga skolan. Sedan vänder jag mig mot resonemang om att det är diktat, att kommunerna inte har någon talan. Vad jag försökte säga var att äntligen har föräldrar fått en möjlighet att göra sin röst hörd. Det finns en chans för föräldrar, om de bestämmer sig för att ta skolan i egna händer, att klara av det. Underskatta inte föräldrarna! De allra flesta föräldrar som jag möter, inte minst i bygder där skolor nu läggs ned, är engagerade för att behålla sin vanliga kommunala skola. Många kommer så småningom till beslutet att de tillsammans med skolledningen klarar av att få ner kostnader och hitta vägar att ha kvar den kommunala skolan. Nu finns möjligheten -- Inger Lundberg kallar det diktat -- att föra ett vettigt resonemang om detta. Det går inte att sitta i kommunfullmäktige och bara säga: Vi lägger ner er skola. Man tvingas diskutera. Vad kostar skolan? Vad finns det för alternativ? Jag har stort förtroende för att föräldrar faktiskt vill åstadkomma någonting bra och för att föräldrar kan utbyta argument med politiker och administratörer. Det är min erfarenhet. Även om det finns saker som vi måste följa upp i den här reformen, tycker jag att det är fantastiskt när det har startats så många friskolor som faktiskt har kommit i gång, när vi kan se att detta inte är en marginell storstadsföreteelse. Det finns nu allt från normalstora, om man kan säga så, låg och mellanstadieskolor och mycket små enskilda skolor ute på landsbygden till ganska stora storstadsskolor. Det är en variation som jag tror främjar skolväsendet.

Herr talman! Jag skäms inte som kristdemokrat för att stå för det som partierna gemensamt står för i regeringen, de 85 procenten. Det är rättvist i förhållande till de 75 procent som Socialdemokraterna har nämnt, därför att beräkningarna är gjorda på olika grund. Friskolorna kan inte dra av momsen, och vi har bedömt den skillnaden gentemot de offentliga skolorna till ungefär 10 procents värde. Alltså gäller i realiteten det som Socialdemokraterna har nämnt som 75 procent. Annars var det forskningspolitik jag ville tala om. Som kristdemokrat anser jag att forskningspolitiken är oerhört viktig och att forskningen bör prioriteras. Det är med intresse och förväntan vi ser fram emot forskningspropositionen. Etiskt sett är annars forskningen i och för sig, liksom penningen, neutral och kan användas på både gott och ont. Man behöver bara påminna sig att hälften av världens vetenskapsmän sysslar med militär forskning, i avsikt att ta fram än mer effektiva vapen. Jag vill här beröra etik, människovärde och forskning. Under namnet ''Genvägar'' gick i TV 2 i januari en serie program om genforskning som väckte stor uppmärksamhet och stort engagemang. Frågor ställdes om det var etiskt riktigt t.ex. att ta patent på liv, som onkomusen, en genmanipulerad mus som lätt får cancer. HUman Genome Organization -- presenterades, ett projekt där hela människans arvsmassa kommer att ha kartlagts inom 15 år. HUGO-projektet reser frågan om forskarna har rätt att manipulera de mänskliga generna. Inför de skrämmande framtidsperspektiv som programmet målade upp ställdes frågan vilken etisk kompetens och grund som genforskarna hade. En av forskarna gav svaret: ''Vi har inte mer etisk utbildning än vilken medelsvensk som helst.'' Redan nu har forskningen kommit så långt att man genom fosterdiagnostik kan bedöma om det är sannolikt att det ofödda barnet skall få en viss genetiskt betingad sjukdom. Som bekant sker i dag selektiva aborter där foster med oönskade egenskaper aborteras. Det som skiljer abortdebattens problematik från fosterdignostikens problematik är att i fråga om aborter ställs man inför avgörandet om man vill ha barn eller ej, vid frågan om fosterdiagnostik ställs man inför frågan vilka barn man vill, eller inte vill, ha. Det finns ingen lag som reglerar fosterdiagnostik och forskning på befruktade ägg utanför kvinnans kropp. Forskarna rör sig i ett gråfält, det är praxis som gäller. Sjukvårdsminister Bo Könberg sade till Göteborgs-Posten i september 1992: ''Det som i ett demokratiskt samhälle inte är förbjudet är tillåtet. Man får bedöma frågan lokalt.'' Det är ett helt otillfredsställande svar. Fosterdiagnostik och genforskning är av värde, men diagnostiken måste ställas i fostrets, dvs. i patientens tjänst. Denna forskning inger stor oro, själva människovärdet står nu på spel. Varför så orolig, frågar kanske någon, forskarna har väl ett samvete som styr, och ett etiskt medvetande? Det borde verkligen vara så. Sverige har t.ex. undertecknat Genèvedeklarationen 1948, där det fastslås att en läkare skall förpliktiga sig till ''den yttersta respekt för mänskligt liv alltifrån konceptionen till döden''. Men verkligheten visar att forskare, även mycket framgångsrika forskare, mycket väl kan ha en djupt oetisk människosyn. Francis Crick, som upptäckte DNA-spiralen och fick Nobelpris för detta, skriver i boken Of molecules and men, 1966: ''Inget nyfött barn borde förklaras vara människa innan det fått sina arvsanlag undersökta. Skulle barnet inte bestå provet har det förverkat sin rätt att leva.'' James Watson, Cricks Nobelpriskollega, sade i maj 1973 i tidskriften Prism: ''Om ett barn inte levandeförklaras förrän tre dagar efter förlossningen kunde alla föräldrar beredas tillfälle att ta ställning, medan bara ett fåtal har möjligheten under det nuvarande systemet. Läkaren kunde sedan låta barnet dö om föräldrarna så ville och därmed spara en massa elände och lidande.'' En annan Nobelpristagare, Macfarlane-Burnett, har skrivit i The endurance of life: ''Det kan tänkas att man inom en inte alltför lång framtid kommer att testa nyfödda barn direkt vid födelsen och endast återlämna dem till modern om man inte funnit någon genetisk sjukdom.'' ''Det kan tänkas'', sade Nobelpristagaren. Nej, säger jag, det kan inte ens tänkas, ännu mindre göras. Holtug för att nyfödda barn med grava skador bör avlivas. Holtug skriver bl.a.: ''Ett väsen har inte rätt till livet bara för att det tillhör arten Homo Sapiens, liksom vita inte kan ta sig rätten blott på grund av sin ras''. Kan nu någon säga att medicinska forskare inte behöver tydliga etiska gränser för sin nyfikenhet och forskariver? Kan någon tvivla på att forskare behöver en etisk utbildning? Ett forskningsprojket som pågår just i denna stund, här i Sverige, stod omnämnt i Svenska Dagbladet den 7 januari i år. På Karolinska sjukhuset, under ledning av professor Marc Bygdeman, görs försök att använda abortpillret Mifegyne som preventivmedel. Själva tillståndet för abortpillret är upprörande och bör omprövas. För många kvinnor leder det till mycket svåra smärtor och kraftiga blödningar, så kraftiga att blodtransfusion kan vara nödvändig. Abortpillret har medfört dödsfall och även hjärtstillestånd hos kvinnor, där bara närheten till intensivvårdsutrustning räddat deras liv. Många kvinnor får sin abort i hemmet och får själva ta hand om det aborterade barnet. Nu tillåts professor Bygdemans forskning pågå under våren med 30 kvinnor som skall pröva om en tablett i veckan räcker för att påverka livmoderslemhinnan på ett sådant sätt att det befruktade ägget inte fastnar. Därmed är nu gränsen passerad för att använda aborter som födelsekontroll, något som hittills med bred politisk enighet inte ansetts acceptabelt. Aborter har setts som nödlösningar, inte som preventivmedel. Läkemedelsbolaget Roussel, som tillverkar abortpillret, tar själva avstånd från att bruka pillret på detta sätt, men marknadschefen Bo Samuelsson medger i Dagen 16 januari l993 att även om Roussel inte själva vill ansöka om att få abortpillret godkänt som preventivmedel, kan man pressas till det, på samma sätt som man tvingades att tillhandahålla abortpillret i Frankrike genom den franske hälsovårdsministerns personliga ingripande. Det som gör abortpillret än mer etiskt oacceptabelt är att forskaren bakom pillret, Etienne Emile Bauleim, uttryckligen sagt att det är avsett för bruk i u-länderna, och att ''abortpillret skall lösa överbefolkningsproblemet i tredje världen''. Tidsbristen medger inte fler exempel, men jag tror att jag utifrån dessa frågor har visat att forskarna måste ha klara etiska gränser för sin forskning och att utbildning i etik måste ingå i forskarutbildningen. Och den etik som visat sig kunna stå emot en fascistisk människosyn är inte nyttoetiken utan den kristna etiken, där varje människa har ett absolut värde, oberoende av ålder, hälsa eller nytta.
Herr talman! Efter det engagerade inlägg som vi just hörde, när en av utbildningsutskottets ledamöter drog över tiden i ett inlägg mot fria aborter, må man förstå att åtminstone delar av kds har gjort korståget mot de fria aborterna till sin huvudfråga. Men sedan till de frågor som utbildningsdebatten egentligen handar om. Jag vill bara korrigera Tuve Skånberg på en punkt. Vi socialdemokrater vill inte ha en av riksdagen fastslagen norm för ersättning till privatskolorna. Vi vill ha en grund där de erbjuds lika behandling men där man visar den respekten för kommunpolitikerna att prövningen får göras ute i kommunerna. Där finns både kompetens och kännedom om de enskilda skolorna. När det gäller momsavdraget, Tuve Skånberg, vet jag att den borgerliga regeringen har höjt många skatter, men inte ens en borgerlig regering klarar väl av att dra upp momsen till sådan nivå att en ingående moms på 10 procent är relevant i en så personalintensiv verksamhet som skolan.
Herr talman! Med talet om momsen avsåg jag att vid byggnation, renoveringar, nyanskaffande osv. kan inte den fria skolan dra av momsen. Det kan däremot den kommunala skolan göra. I och med att många av de nya skolorna måste göra kraftiga nybyggnationer får momsen en avsevärt betungande effekt. Sedan var det faktiskt inte ett inlägg i abortdebatten jag gjorde. Jag markerade det tydligt, även om tiden som sagt tröt. Det var ett inlägg som gällde abortforskningen, försöken att använda abortpillret Mifegyne som preventivmedel, för födelsekontroll. Den forskningen, som inte har lett till praktiska resultat utan pågår på Karolinska sjukhuset, faller inom ramen för vårt ämnesområde. Forskning var ämnet för det tal som jag höll.
Herr talman! Jag har förstått att Tuve Skånberg vill ha generösa bidrag till friskolorna, men att de skall vara så generösa att de klarar av avskrivningar av fastigheterna på ett år, är väl att kräva litet mycket. Oavsett man tvingas göra en del investeringar, är momsen på den typen av kostnader faktiskt inte av den omfattningen att den i något normalfall motsvarar 10 procent.
Herr talman! Som bekant är momsen ännu högre. De får över huvud taget inte dra av momsen, och de fungerar precis som Inger Lundberg och jag som privatpersoner. De har inte något aktiebolag som kan dra av momsen, utan de är i allmänhet föreningar eller stiftelser.

Herr talman! I dag står mer än 530 000 personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden. En majoritet av dessa är öppet arbetslösa. Detta innebär självfallet mycken oro och osäkerhet för de enskilda som drabbas, men också slöseri med kunskap, kompetens och erfarenhet för samhället. Alla till buds stående medel måste användas för att komma till rätta med problemen. Här har den reguljära utbildningen en given roll att spela. Att skola sig för kommande uppgifter på arbetsmarknaden när konjunkturen vänder minskar risken för långtidsarbetslöshet och innebär att såväl den enskilde som samhället tar tillfället i akt att utveckla kompetens. Det är något som är utomordentligt angeläget för att stärka vår konkurrenskraft mot omvärlden. I detta sammanhang var det intressant att notera det utbildningsministern sade om värdet av humankapitalinvesteringar. När man läser OECD:s rapport från förra sommaren om den svenska skolan, finner man under rubriken Frågor som väcks ett avsnitt där den nuvarande regeringens behandling av skolan tas upp. Av rapporten framgår att den nuvarande regeringen betonar skola och högskola framför vuxenutbildning, folkhögskola och studieförbund. I det sammanhanget framgår det vidare: ''Detta illustrerar också den viktiga frågan om på vilket sätt utbildningspolitiken koordineras med näringslivsoch arbetsmarknadspolitiken. Eftersom alla i Sverige understryker vikten av utvecklingen av humankapitalet genom utbildning och vidareutbildning av arbetsstyrkan för att hävda svensk industris konkurrensförmåga, är det förvånande att så lite ansträngning görs för att utbildningssystemet engageras i denna uppgift. Det tycks som om detta överlämnas åt arbetsmarknadens parter och den enskilde.'' Nu återstår det att se om utbildningsministerns synpunkter kan leda till att OECD:s frågetecken på denna punkt kan rätas ut. Herr talman! Det är inte bara så att det är en halv miljon människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Som Lena Hjelm-Wallén nämnde tidigare, slutar ett stort antal elever sin gymnasieutbildning till våren. En hel del av dessa elever, framför allt de som går på de tvååriga utbildningarna, går ut till en arbetsmarknad som i dag är ytterst begränsad, för att inte säga obefintlig. Det är förvånande att regeringen i budgetpropositionen inte har visat intresse för att med hjälp av reguljär utbildning erbjuda dessa ungdomar ett alternativ. Precis som Lena Hjelm-Wallén påpekade, måste dessa ungdomar erbjudas ett tredje gymnasieår. Det förhindrar att de lämnas åt arbetslöshetens gissel och ger dem samma rätt till fördjupad utbildning som deras efterkommande kamrater får. Det är viktigt att kommunerna får snabba besked om riksdagen är beredd att vidta åtgärder. Det skall vara åtgärder som ger ungdomar god utbildning, ökar rekryteringsunderlaget till högskolan och minskar arbetslösheten. Per Unckel säger nu att det finns ingen gräns för utbildning ett tredje år. Det är riktigt när det gäller det här läsåret. Men det vi nu diskuterar är nästa läsår. För det finns varken något förslag eller ännu mindre något beslut. Det är bra om man kan uppfatta utbildningsministerns uttalande som en fortsättning på nuvarande tingens ordning. Herr talman! Frågan om den kommunala vuxenutbildningen har redan varit uppe till diskussion. Den kommunala vuxenutbildningen har utgjort ett rött skynke för det moderatledda Utbildningsdepartementet. Förra året föreslog man att cirka en fjärdedel av resurserna skulle skäras bort. Det är en neddragning som inte motsvarades av något tydligt resonemang eller analys till varför denna kraftiga neddragning av utbildningen skulle ske och konsekvenserna av den. Eftersom ärendet har diskuterats här tidigare skall jag nämna vad som stod i budgetpropositionen förra året: ''Jag har också minskat sektorsbidragets beräkningsmodell för kommunal vuxenutbildning med 350 miljoner kronor.'' Det är en tydlig fingervisning om var besparingen skall göras. I många kommuner blev också regeringens sparförslag signalen till att dra ner på omfattningen av utbildningen -- främst gymnasie och påbyggnadsutbildningarna. Samtidigt vet vi att den kommunala vuxenutbildningen haft och har en betydelsefull roll för att förverkliga idéerna om livslångt lärande och ge stora bidrag i arbetet för att åstadkomma en generell kompetenshöjning av arbetskraften. Nästan alla är dessutom överens om att Sverige, för att kunna återskapa hög sysselsättning och utveckla välfärden, måste stabilisera ekonomin och öka tillväxten. Kompetens och utbildning hos arbetskraften blir då av särskilt stor betydelse. Här kan den kommunala vuxenutbildningen med sin flexibla organisation och sitt ämneskurssystem fylla en betydelsefull uppgift, liksom flera andra anordnare av vuxenutbildning. De reaktioner som allmänheten visat i samband med neddragningsförsöken på den kommunala vuxenutbildningen visar också på det stöd som denna utbildningsform har. I dagens arbetsmarknadsläge är det särskilt angeläget att den gymnasiala och yrkesinriktade vuxenutbildningen kan hålla en stor volym. Komvux spelar på detta sätt en roll som instrument för kompetenshöjning i arbetslivet och bidrar till att öka den tekniska utbildningen. För många arbetslösa är kompetenshöjning genom studier inom komvux ett starkt eftertraktat alternativ. Det visar inte minst de köer som finns till utbildningarna i många kommuner. Att inte ta till vara detta studieintresse i nuvarande konjunkturläge är slöseri med såväl mänskliga som samhälleliga resurser. Dessutom spelar komvux en stor roll när det gäller att snabbt bygga ut högskolan. Cirka en tredjedel av nybörjarna i högskolan har läst på den kommunala vuxenutbildningen. Prioriterade områden när det gäller den utökade vuxenutbildningen bör vara en förstärkning av teknikerutbildningarna, utbildningar inom teknik och naturvetenskap, språkområdet samt kompetenshöjande utbildningar för arbetslivet. Så till sist en fråga. Är de övriga borgerliga partierna -- moderaterna är det tydligen inte -- beredda att medverka till att det reguljära utbildningsväsendet kan spela en roll för att ge ungdomar en bättre grundutbildning, öka rekryteringsunderlaget till högskolan och öka möjligheterna till kompetenshöjning i arbetslivet?

Herr talman! Den sista frågan riktades visserligen inte till mig utan till andra partier. Men jag kan för moderaternas vidkommande säga att vi skall kunna utnyttja skolan för att höja kompetensen. Eftersom Socialdemokraterna uppenbarligen vill det också, är ni välkomna in i gänget. Får jag med någon liten tjatighet ändå återkomma till ett tema i denna debatt som Socialdemokraterna i betydande utsträckning undviker att diskutera och som är alldeles centralt. Låt mig vara mycket tydlig. Ingen komvuxsatsning i världen räddar landets ekonomi om skatten samtidigt höjs. Så är det. Så länge Socialdemokraterna envisas med att fortsätta att höja skatten, kommer landets ekonomi att gå illa. Kraven på insatser mot arbetslösheten kommer att öka och öka och öka i takt med skattehöjningarna samtidigt som ekonomin går ned. Ni socialdemokrater blir trovärdiga i utbildningsdebatten först när ni har gått hem, gått igenom budgetalternativ och sedan kommit fram till vad det är ni anser att ni kan delta i när det gäller besparingsarbete. Då är dialogen plötsligt meningsfull. Nu är det en dialog ut i tomma intet. Jag vill sedan kort kommentera påståendet att OECD var överraskad över att vi inte gjorde mera för vuxenutbildningen. Vi noterade också det uttalandet och frågade oss om vi kanske hade gjort fel. Vi kanske borde ha gjort mer det första halvåret för vuxenutbildningen. Vi sade oss dock att vi trodde inte att vi orkade med att förändra mera ännu fortare -- förutom skolan, den högre utbildningen och forskningen. Dessutom brukar Socialdemokraterna själva säga att vuxenutbildningen är pärlan i det svenska utbildningssystemet. Det socialdemokratiska kravet på förändringar borde inte vara översvallande stort. Däremot har vi, om vi skall diskutera vuxenutbildningens innehåll, åtskilliga synpunkter som egentligen är riktade mot ungdomsskolan. Den sista talaren sade att en tredjedel av de som söker sig till högre utbildning har kommunal vuxenutbildning som bakgrund. Det låter bra som betyg för den kommunala vuxenutbildningen. Men det här reser naturligtvis frågan: Varför då? Uppenbarligen förmår ungdomsskolan inte i tillräcklig utsträckning att klara sin del av uppgiften. Den kommunala vuxenutbildningen får följaktligen dra ett tyngre lass än den rätteligen borde. Alltså skall vi börja där problemen förefaller vara störst, nämligen i ungdomsskolan och den högre utbildningen. Vi har redan diskutera frågan om arbetsmarknadsåtgärder för att trygga unga människors möjligheter till sysselsättning. Det är självklart att regeringen ständigt prövar vilka insatser man av arbetsmarknadsskäl har anledning att göra. Det kommer vi att fortsätta att göra under våren allt eftersom vi noterar hur arbetslösheten och därmed behoven av åtgärder på arbetsmarknaden kommer att utvecklas. Till slut vill jag, med risk för att vara tjatig, tala om vad regeringen har föreslagit och inte föreslagit när det gäller Komvux. Det förhåller sig så, precis som citatet antydde, att regeringen i sitt beräkningsunderlag för sektorsanslaget sade sig att vi från statens sida, givet de budgetbegränsningar som gäller, inte kunde åta oss samma finansieringsansvar. Men att gå från detta till att säga att regeringen har skurit ned Komvux är med förlov sagt att ljuga med citatet. Däremot är det enligt min mening ansvarsfullt att säga vilket beräkningsunderlag regeringen har när anslagen läggs fram till riksdagen. Det vore mera klandervärt att bara skära och säga att någon får lista ut vad vi egentligen har gjort och kommunerna får ta hela ansvaret bäst de gitter. Vi talar klart och öppet om vad vi har gjort och överlämnar sedan till kommunerna att bestämma sig för hur de vill organisera den utbildningsverksamhet som de bär det yttersta ansvaret för.
Herr talman! Det är bra att utbildningsministern säger att regeringen är positiv till att använda skolan för kompetensutveckling. Så långt kan vi vara överens. Jag tycker att det skulle ha varit ännu bättre om utbildningsministern hade sagt att man också är beredd att göra extra insatser för att i det här konjunkturläget bidra till en ökad kompetensutveckling och en kompetenshöjning som vi vet att Sverige behöver om vi skall hålla oss i frontlinjen. Utbildningsministern säger vidare att en satsning på Komvux inte räddar Sverige. Det är sant. Men jag tror att i det läge som vi i dag befinner oss i är det viktigt att vi använder alla de instrument som vi har. I ett läge när så många människor är arbetslösa går det inte bara att använda arbetsmarknadspolitiken. Dagligen kan vi höra länsarbetsdirektörer säga att det nu måste till andra insatser förutom arbetsmarknadsinsatser. Jag tror att både Komvux och gymnasieskolan i dag utgör en bra resurs, även om det innebär en ansträngning för organisationen med de satsningar som vi har föreslagit. Man kan säkert påtala brister i ungdomsskolan. Jag tycker dock att det är en fördel att människor kan komplettera sin utbildning via den kommunala vuxenutbildningen. Även om det bara rör sig om enstaka ämnen och inte hela kurser, kan man skaffa sig kompetens för att t.ex. komma in på en högskola. När det gäller debatten om Komvux och om var besparingen skall göras, är det helt klart att regeringen pekade ut Komvux i förra årets budgetproposition som sparområde. Det var detta som gav upphov till alla protester. Jag tror att alla som sitter i utbildningsutskottet fick mängder av reaktioner från människor som protesterade och som var negativa till den här inriktningen. Sedan är det naturligtvis sakligt riktigt att själva neddragningsbeslutet överlämnades till kommunerna. Det var de som fick effektuera utpekandet som regeringen gjorde om att man skulle dra ned på Komvux. Avslutningsvis skulle jag gärna vilja ha ett svar på min fråga om det tredje året på gymnasieskolan. Blir det som utbildningsministern antydde i sitt huvudanförande en möjlighet till förlängning för nästa läsår? Jag tror att det är ett viktigt besked, som kommunerna väntar på i dag.
Herr talman! I det hänseendet får nog Jan Björkman kalmera sig och invänta de bedömningar som ansvaret för samhällsekonomin i stort motiverar. Jag skall inte fortsätta att gräla om formuleringar när det gäller Komvux. Likväl skall rätt vara rätt, av det mycket speciella skälet att vi har vänt på ansvarsförhållandet i utbildningspolitiken. Det är viktigt att ansvaret ligger på rätt ställe och att de olika nivåerna i det svenska samhället har möjlighet att utöva ansvar. Regering och riksdag anger -- så noga de kan och vill -- vilket stöd regering och riksdag i olika hänseenden är beredd att ge till kommunernas utövande av ansvaret. Men det måste vara helt klart att om vi har bestämt oss för att det är kommunerna som bär ansvaret, så förhåller det sig så. De effektuerar ingenting som regering och riksdag möjligen säger, om det inte ligger inom ramen för regeringens och riksdagens direktivrätt gentemot kommunerna. Kommunerna har ansvaret. Vi har ansvaret för ekonomin, som vi från tid till annan kan ställa till deras förfogande. Vi har ansvaret för landets ekonomi i stort. I detta hänseende kommer jag, herr talman, att vara tjatig på gränsen till olidlighet tills dess att Socialdemokraterna preciserar hur kalaset skall betalas. Socialdemokraterna väckte härförleden har med rätta betraktats som en av socialdemokratins allra svagaste politiska dokument. Alla förslag i utgiftshänseende som på ett eller annat sätt baseras på denna motion faller därmed samman som det korthus hela motionen utgör. Den dialog som vi söker för att ge landet en ny start, skulle bli mera meningsfull om socialdemokratin gick hem och tänkte på nytt och kom tillbaka och preciserade vad man kan spara på. Kom inte bara och tala om vilka nya utgifter ni är intresserade av. Sådana har vi drösvis av i regeringens skafferier, om det råder anspråk på det. Vad vi behöver är däremot besparingar för att få landets ekonomi på fötter. Sedan kan dialogen starta.
Herr talman! När det gäller gymnasieskolan säger utbildningsministern att vi får invänta bedömningarna. Det torde antyda att det som utbildningsministern sade tidigare om att det är fritt fram att köra så mycket man vill inte gäller. Förhoppningen för kommunernas, ungdomarnas och de arbetslösas skull är att regeringen inte väntar med den bedömningen alltför länge, eftersom det försvårar för kommunerna att ha en framförhållning. Det försvårar också för ungdomarna när de skall skaffa sig en grund inför en utbildning som de skall ägna sig åt framöver. Med risk för att vara tjatig, vill jag när det gäller besparingen på Komvux, bolla tillbaka och säga att regeringen valde metoden att peka ut att man skulle spara på Komvux. Man kunde med samma logik ha valt att säga att man skall ta 1 % av sektorsanslaget, och då hade man fått ut samma summa pengar. Men man valde att markera att det var på den kommunala vuxenutbildningen som besparingarna skulle ske. Därmed menar jag att man har ett ansvar för de signaler som gick ut till kommunerna. Man kan inte klandra kommunerna för att de har levt upp till vad som förväntades. Ekonomin utgör naturligtvis ett mycket intressant område, och det har här tagits upp i flera inlägg. Man kan fundera över vilka insatser på arbetsmarknadssidan för att motverka arbetslöshet som är billigare än satsningar på utbildning. Vi vet vad det i genomsnitt kostar med A-kassa, arbetsmarknadsutbildning, kommunal vuxenutbildning och gymnasieplatser. Alternativet för de människor som skulle kunna ha en möjlighet till studier inom Komvux och gymnasieskola är i dag inte ett jobb, utan alternativet är arbetslöshet. De andra alternativ som står till buds är dyrare. Det blir därför svårt att säga att vi genom dessa åtgärder har försvagat budgeten. Jag tror att det var många som efter höstens kollaps för den enda vägen trodde att budgeten i januari skulle bli en ny start. När man läser budgeten finner man emellertid att den snarare utgör litet mer av samma sak. Det är litet mer av skattesänkningar för dem som minst behöver det och litet mera av pålagor för dem som har svårast att bära det. Vi väntar fortfarande på nystarten. Slutligen vill jag säga att jag tror att många -- ungdomar och arbetslösa -- i dag hade hoppats att man skulle kunna få ett mera positivt besked från utbildningsministern om viljan av att satsa på utbildning, som en mycket bra metod för att komma till rätta med den utomordentligt svåra situation som vi i dag har på arbetsmarknaden.

Herr talman! Torsten Nilsson brukar framhålla att bara den som är säker i sina egna värderingar kan genomföra en bra förhandling. Då kan man driva sina viktigaste frågor strategiskt. Ger man upp något i en kompromiss så vet man vad det är man förlorar, och man gör det för att flytta fram sina positioner på något annat område som man värderar högt i stället. Det här gäller självfallet i hög grad nu när Sverige står inför den kanske viktigaste förhandlingen i modern tid om ett medlemskap i EG. Det är naturligt om många människor känner osäkerhet inför det steg som ett medlemskap i en av de viktigaste internationella samarbetsorganisationerna i världen innebär. Konstigt vore det väl annars. Samtidigt måste vi veta med oss vad det är vi själva står för inför ett medlemskap, vilka som är våra svenska värderingar och krav som vi skall hålla på i förhandlingen men också värderingar som vi har i vårt samhälle, där vi kan ha bidrag att ge i en större europeisk utveckling. Vi socialdemokrater har lagt fast våra förhandlingskrav och strävat efter att vara tydliga i det dokument som presenterades för några veckor sedan. Vi har inte gått tomhänta till det jobbet på något vis. För ganska exakt ett år sedan lade vi här i riksdagen en mycket omfattande partimotion om just Sveriges medlemskapsförhandlingar med EG, där riktlinjer drogs upp, områden utpekades och där vi också gav våra synpunkter på utvecklingen inom EG och där vi tog upp många av de frågor, t.ex. byråkratin, det s.k. demokratiska underskottet, som sedan dess också kommit att prägla EG:s egen utveckling i debatten i medlemsländerna. De viktigaste av våra krav har regeringen tagit fram till EG i förhandlingsöppningen i Bryssel för en vecka sedan. Vi kommer nu från socialdemokratins sida att mycket aktivt följa den förhandling som har inletts och verka för att våra krav i realiteten också kommer att prägla förhandlingarna. Jag vill understryka att dessa krav verkligen är väsentliga för att Sverige på ett framgångsrikt sätt skall kunna gå in i den europeiska gemenskapen. Det gäller att engagerat slåss för dem och då får -- jag vill understryka det -- förhandlingen ta den tid som behövs. Det har varit alldeles för mycket diskussioner om ''snabba'' tidtabeller. Det är naturligtvis bra om en förhandling går snabbt, men viktigare är att vi når resultat. Det måste vara förhandlingsmålen som får bestämma takten och tidpunkten för när vi skall kunna skriva under. Tar förhandlingen längre tid än regeringen från början tänkt sig, är det ingen katastrof om det innebär att vi också får ett bättre förhandlingsresultat. Det gäller arbetsrätten. Maastricht har öppnat för kollektivavtal som en väg i EG. Nu gäller det att åstadkomma att den svenska och nordiska modellen fullt ut kan tillämpas i framtiden och att vi t.ex. skall kunna kräva att svenska kollektivavtal skall tillämpas redan från första dagen när utländska företag gör jobb i vårt land. Det gäller utrikes och säkerhetspolitiken. Sveriges militära alliansfrihet består; frågan om ett medlemskap i VEU saknar därför aktualitet för Det gäller den ekonomiska och monetära unionen. EG behövs och är viktigt inte minst för att ge ett litet land som Sverige den stabilitet i den ekonomiska omgivningen som är nödvändig för att det politiska systemet hos oss skall återfå domvärjo gentemot de globala marknadskrafter som huserat i orkanstyrka de senaste åren. Kapitalet rör sig fritt, klotet runt, dygnet runt. Då krävs ett politiskt samarbete för att tygla de stora marknaderna och för att möta spekulationer kring valuta och räntor. Därför är det också viktigt att man inom EG lyckas i ambitionen att åstadkomma en fungerande ekonomisk och monetär union. Tyvärr har det senaste årets lågkonjunktur och valutakriser visat på många oklarheter i den konstruktion man nu arbetar med. Det gäller rambetingelserna för den ekonomiska politiken, de s.k. konvergenskraven; det gäller tidtabellerna och det gäller det ännu inte uppklarade förhållandet mellan finanspolitik och sysselsättningsmål och penningpolitik och prisstabilitet inom ramen för denna union. Vi bör därför inte i förhandlingarna utfästa oss mera än vad i realiteten medlemsländerna själva gör. Till frågan om ett svenskt deltagande i en gemensam valuta och centralbank -- det som brukar kallas det tredje steget i EMU -- skall vi förbehålla oss att ta slutlig ställning först när den slutliga utformningen av detta steg verkligen är klargjord inom EG. Under tiden fram till dess skall vi driva våra uppfattningar och ge konstruktiva bidrag för att ge den fulla sysselsättningen en viktig roll i den europeiska ekonomiska politiken. Det gäller frågan om miljöskyddet, där vi utgående från EES-avtalet måste kräva att kunna bibehålla de miljökrav som vi lagt fast på sådana områden där vi kommit längre än EG. Det finns också inom EG -- det visade sig också inte minst under EES förhandlingarna -- ett betydande intresse för svensk miljöpolitik. Därför bör vi naturligtvis också i en dialog med medlemsstaterna, redan under förhandlingsskedet, ta fram frågor där vi vill påverka utvecklingen för att lyfta hela EG när det gäller miljökrav. EG:s miljökrav kritiseras i en del avseenden med rätta för att vara för svaga. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att EG är en av de mycket få organisationer i världen som har förpliktande bestämmelser. Där har EG en praktisk betydelse för att förbättra miljön i verkligheten som är överlägsen de flesta andra internationella överenskommelser. Jämställdheten mellan män och kvinnor får inte försämras genom ett EG-medlemskap. Det finns ingenting som tyder på att vi vid förhandlingarna alls skulle tvingas att försämra våra regler. Tvärtom så har ju EG-bestämmelserna betytt skärpningar för medlemsländerna. Men skulle det ändå bli indirekta effekter som skulle drabba jämställdheten på något sätt, skall vi redan i förhandlingarna tala om att vi då kommer att kompensera sådana negativa effekter genom egna nationella insatser för jämställdheten. Den stora västeuropeiska harmoniserade marknaden med 370 miljoner konsumenter måste ge konsumentpolitiken en ny och starkare dimension. Producenternas ökade rörelseutrymme måste mötas med bättre information till och skydd för konsumenterna. I det sammanhanget kommer också jordbrukspolitiken och den konsumentinriktade livsmedelspolitik in och den avreglering som vi genomför i Sverige. Vi måste ta med oss så mycket vi kan av denna när vi skall anpassa oss till EG:s regelsystem. Här kan vi klart förutse svårigheter på en del områden. Samtidigt reformeras ju emellertid EG:s jordbrukspolitik i samma riktning som vi i vårt land redan gått i. Det skulle underlätta lösningar för oss om man respekterar vår avreglering. Den svenska offentlighetsprincipen -- öppenhet, kritisk granskning, meddelarfrihet -- är grundbultar i den svenska demokratin. Det måste fortsätta att vara så också i ett medlemskap i EG. Jag är för min del övertygad om att det är fullt möjligt att åstadkomma detta. EG har inget regelverk som motsäger det. Ändå kan det komma att uppstå en rad komplikationer när det gäller offentlighet i vårt land, sådant som slentrianmässigt skulle kunna hamna inom utrikessekretess när vi blir delaktiga i ett system där våra lagar förbereds såväl i vårt land som i ett gemenskapsorgan. Jag tycker inte att de olika uttalanden som gjorts från regeringens sida på denna punkt har varit övertygande om på vilket sätt vi bäst främjar vår sak i förhandlingarna. Det pågår nu en viktig diskussion om offentlighetsprincipen, med olika uppfattningar hos debattörer av olika slag, myndighetsrepresentanter och experter. Jag är övertygad om att det vore välgörande om vi i riksdagen genom riksdagens EG-delegation tog ett initiativ för att, i en stor offentlig utfrågning, belysa de problem för den svenska offentlighetsprincipen som kan komma att uppträda, om vi inte bevakar denna fråga både i förhandling med EG och i reformer av vår egen interna lagstiftning. Jag kommer därför att föreslå EG-delegationen i riksdagen att en sådan offentlig utfrågning om offentlighetsprincipen och EG-förhandlingarna genomförs nu i vår. Regionalpolitiken är slutligen ett förhandlingsområde av en litet annan karaktär än de övriga. Här gäller det att förhandla fram för EG:s räkning helt nya kriterier vid sidan av den som nu tillämpas för att ta hänsyn till våra långa avstånd, små befolkningar och därmed stora behov av samhällsservice, kallt klimat osv. Det gäller att både kunna fortsätta en nationell regionalpolitik som inte är konkurrenssnedvridande och kunna få del av EG:s olika regionala fonder. Vi har i vårt arbete med dessa frågor haft kontakt med våra partidistrikt i skogslänen. Inför den fortsatta förhandlingen är det av klar betydelse att de regioner i Sverige som är berörda själva bör få ta del av och ge synpunkter på den praktiska uppläggningen för att vi skall få ett bra resultat. Är det nu realistiskt att åstadkomma ett förhandlingsresultat som på ett hyggligt sätt svarar mot dessa krav? Jag tror det, herr talman. Utvecklingen inom EG, särskilt efter höstens kriser och de beslut som man sedan lyckades samla sig till på toppmötet i Edingburgh, underlättar på olika sätt för oss att vara framgångsrika. Den nyttiga interna debatt som fördes förra året i många länder, Danmark, Frankrike, Tyskland osv., ledde fram till en rad beslut som för oss är av stor betydelse. Edinburgh-toppmötet i december underströk medlemsländernas möjlighet att stärka sina nationella ambitioner i fråga om socialpolitik, konsumentskydd, miljöskydd och villkoren i arbetslivet. Toppmötet underströk också att den europeiska unionen tillåter och medger varje medlemsstat att föra en egen fördelningspolitik och en egen social välfärdspolitik. Beslutet vid Edingburghmötet om större öppenhet i EG:s beslutsprocess har ju börjat att tillämpas av det danska ordförandeskapet redan sedan januari i år. Det är ett viktigt steg på det område som vi svenska socialdemokrater i vår partimotion förra året uttryckte som kanske det allra väsentligaste för EG att vitalisera. Det handlar om att minska byråkratin och om att öka delaktigheten hos medborgarna i EG:s inre liv och beslut. Vi kan sålunda konstatera att många frågor, som är väsentliga för den svenska socialdemokratin och som också är centrala i vad man brukar kalla den nordiska modellen, nu faktiskt står högt på dagordningen i de europeiska diskussionerna och besluten. Edinburghmötet tog också de första stegen till en nödvändig strategi för samarbete mellan medlemsstaterna för att bekämpa arbetslösheten -- det gissel som är det värsta i Europa och där misslyckandena har varit stora -- i de nya investeringsprogrammen för att stärka Europas infrastruktur. Initiativet togs bl.a. av Delors. Det som har beslutats här är ett första men otillräckligt steg på den väg som stakats ut inte minst av det nya europeiska socialdemokratiska partiet, som preciserade sina krav på detta vid partiledarmötet inför Edingburghmötet. Ändå kommer säkerligen många frågor att bli svåra under vår förhandling. Det är viktigt att regeringen visar öppenhet såväl mot riksdagen som mot allmänheten i den här processen, och att vi i riksdagens EG-delegation bereds praktiska möjligheter att från de olika partiernas sida ge våra synpunkter och krav kontinuerligt till regeringen på ett sådant sätt att de kan prägla förhandlingarna. I den svåra och djupa lågkonjunktur som nu råder i Europa är behovet av ett tätare politiskt samarbete inom EG kanske större än någonsin. Samtidigt gör just de dåliga tiderna det svårare för detta samarbete att komma till stånd. Risker finns för inåtvändhet, återfall i nationell konkurrens, social dumpning -- som nu debatteras inte minst mellan Frankrike och England --, protektionism osv. Den korta tidsrymd, som vi i realiteten har möjlighet att överblicka och att göra en bedömning av, tror jag är farlig. Men samtidigt är det just så att våra problem under den här farliga tiden så påtagligt visar behovet av ökat samarbete. Detta får inte bli det europeiska samarbetets moment 22. Det är heller inte någon ny problemställning i politiken; detta att politiska grupper och individer blandar samman en dålig ekonomisk utveckling och stora sociala problem med de samarbetsinitiativ som är till för att lösa dem. Inte hade fackföreningsrörelsen historiskt kunnat bli en kraft i vårt samhälle om man inte hade klarat av att agitera och övertyga fattiga arbetande om behovet av solidaritet och gemensamt handlande i den misär som rådde på många håll vid industrialismens genombrott i vårt land. Och inte hade den svenska politiken under 1930-talet kunnat bryta igenom med en strategi för full sysselsättning, om man inte just när tiderna var som mörkast och när arbetslösheten var som störst, förmått att lyfta blicken och att inse betydelsen och nödvändigheten av samverkan. På samma sätt måste vi politiker handla nu, i vår agitation och i våra samtal med medborgarna inför